Fru talman! Jag kan instämma i den sista delen av statsrådets inlägg. Vi ska se varje barns särskilda behov. Det kan variera i tid, och det kan ha annorlunda innehåll. Utifrån respektive individ måste vi skapa ett system som tar vara på och ger de bästa möjligheterna för var och en i skolan. Sedan kommer den vanliga retoriken från ministern om att vi inte ska ta ansvar för det ena och det andra. Jag stod ju alldeles nyss här och sade att det system för en nationell finansiering av grundskolan som vi har tagit fram också beaktar barn med särskilda behov. Det är ett system, men skolpengen ska kunna variera beroende på respektive barn. Den möjligheten finns. Jag tycker att det är märkligt att statsrådet redovisar att detta blir så svårt. Ni sitter ju själva och klubbar riksprislistor och annat när det gäller t.ex. gymnasieskolor med riksintag med olika variationer beroende på utbildningarnas innehåll. Det är bara ett exempel. Sedan vill jag också klargöra att vi har en gemensam finansiering. Finansieringen är gemensam inom ramen för den statsbudget som finns. Det är inte så att vi glömmer bort dessa delar. Vi visar ett ansvar i den här situationen. I den situation som vi befinner oss i är det väl dags att börja diskutera de grundläggande förutsättningarna för skolan, och då kommer vi också in på den kommunala skolan. Med det här förslaget har vi kvar en kommunal skola, men den är finansierad med en skolpeng som följer respektive elev till den skola som eleven väljer. Då tar vi vara på det enskilda initiativet och den utvecklingskraft som måste finnas i skolan.
Fru talman! En statlig skolpeng är Moderaternas idé. Jag menar att det kommer att leda till att det blir väsentligt svårare att hjälpa de barn som har ett särskilt behov av stöd. Jag skulle vilja se den myndighet som Moderaterna är beredda att bygga upp för att försöka lösa detta. Samtidigt misstänker jag att i grund och botten hoppas man att kommunerna inom detta statliga skolpengssystem ska hjälpa och stötta de elever som inte får den hjälp de behöver. För hur ska det annars gå till när man har fått sin statligt tilldelade skolpeng och valt sin skola - när man kommer med sin check - om det inte räcker, om barnet har större behov än så? När man privatiserar idén om den gemensamma skolan och vi står där alla ensamma med var sin check, vem får man stöd av då när barnet faktiskt behöver mer hjälp till utveckling? Ska man vända sig till denna statliga myndighet och säga: Jag har blivit utsatt för ett fel. Mitt barn skulle behöva mer. Jag vill bestämt varna för en utveckling på den svenska skolans område där man privatiserar själva idén om skolan. Den är ett gemensamt ansvar. Moderaternas förslag är ogenomförbart i praktiken. Det är ogenomtänkt. Men än värre är att det bryter sönder solidariteten kring den gemensamma tanken om allas vår skola.

Fru talman! Catharina Elmsäter-Svärd har frågat statsministern om han är beredd att verka för att införa fler steg i betygssystemet. Catharina Elmsäter Svärd har även frågat statsministern om han avser att medverka till att alla elever som vill ges möjlighet att tentera upp sina betyg under den tid de går i gymnasiet samt om statsministern är beredd att föreslå införandet av viktade betyg samt att högskolor och universitet i större utsträckning själva ges rätten att avgöra på vilka kriterier en student ska antas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationerna. Då frågorna är närbesläktade besvarar jag båda interpellationerna i ett gemensamt svar. Jag vill inledningsvis säga att jag delar Catharina Elmsäter-Svärds syn på att alla elever har förutsättningar för en positiv kunskapsutveckling över grundskolenivå. Jag delar också åsikten att betyg är ett viktigt sätt, men inte det enda, att uppnå en koppling mellan gjorda insatser och uppnådda resultat. Antalet steg i betygsskalan bygger på att kunskapskvaliteter för olika steg kan identifieras och beskrivas i betygskriterier. En förändring av antalet steg skulle innebära en genomgripande förändring av betygssystemet. Det är enligt mitt synsätt viktigare nu att säkerställa kvaliteten i nuvarande betygssystem. Regeringen har därför i december 2001 givit Statens skolverk uppdraget att tillsammans med lärarorganisationerna, planera och genomföra en nationell kompetensutveckling om bedömning och betygssättning för lärare. Möjligheten till prövning är viktig för att elever ska kunna reparera tidigare mindre lyckade insatser i skolan. Jag är dock inte nu beredd att vidga möjligheten att höja redan godkända betyg medan eleven är kvar i gymnasieskolan. Det finns flera olägenheter med ett sådant förfarande, bl.a. att elevernas studier i andra kurser riskerar att bli lidande och den naturliga rytmen i studierna kan störas. Prövningsbestämmelserna är utformade för tilllämpning i dagens system. Frågan kan komma att prövas på nytt när Gymnasiekommittén 2000 presenterar sina förslag till den framtida utformningen av gymnasieskolan. Jag kommer nu till frågorna om viktning av betyg och högskolors och universitets rätt att själva avgöra vilka kriterier som ska gälla vid intagning. Inledningsvis vill jag framhålla att en viss viktning förekommer redan nu då de olika betygen får olika tyngd genom att kursens poängtal beaktas vid beräkningen av jämförelsetalet. I propositionen Den öppna högskolan framhöll regeringen att meritvärderingssystemet har stor betydelse för hur ungdomar i gymnasieskolan väljer utbildningsvägar och kurser samt för vilken vikt de lägger vid studierna i skilda ämnen. Betygssystemen i gymnasieskolan och reglerna för antagningen i högskolan påverkar varandra starkt. Det är därför av stor vikt att förändra dessa system samtidigt och gemensamt. Det är enligt min mening viktigt att betygs och meritvärderingssystem ger goda betingelser för studier i gymnasieskolan som stimulerar till och ger goda förutsättningar för fortsatta studier i högskolan. Jag har därför tagit initiativ till ett förberedande arbete inom Utbildningsdepartementet för förändringar av högskolans antagningsregler i avvaktan på Gymnasiekommitténs förslag. I propositionen Den öppna högskolan föreslog regeringen att styrelsen för respektive lärosäte ska få möjlighet att bestämma vilka urvalsgrunder som ska användas för högst 10 % av platserna på utbildningar som vänder sig till nybörjare. Riksdagen har den 7 december 2001 beslutat i enlighet med regeringens förslag. Mot bakgrund av riksdagens beslut pågår för närvarande i Utbildningsdepartementet ett arbete med att se över bestämmelserna i högskoleförordningen om behörighet och urval. Avsikten är att bestämmelserna ska kunna tillämpas inför antagningen höstterminen 2002. Med hänsyn till studenternas krav på rättssäkerhet, förutsebarhet och överblickbarhet är jag emellertid inte beredd att helt överlåta åt högskolorna att själva avgöra på vilka kriterier en student ska antas.

Fru talman! Jag noterar att Catharina Elmsäter Svärd verkar dela uppfattningen att det är en väldigt stor poäng att vi under det kommande året har en gemensam process vad gäller högskolans antagningssystem, gymnasieskolans framtida utformning och även de eventuella förändringar som kan ske i gymnasieskolans betygssystem. Jag talar då inte framför allt om antalet steg utan om ifall betygen ska ges per kurs eller för hela ämnet. Det är väldigt viktigt att vi behåller en sådan ton i dialogen. Jag tror att både de studerande och lärarna på gymnasieskolan och på högskolan förväntar sig detta. Vi ska inte driva fram beslut på det ena hållet utan att följa och beakta vad som händer på den andra sidan. Det är en väldig poäng att få den samordningen. Det blir därför av naturliga skäl så att inte alla svar kan ges. Vi måste nu få en fin process framöver för att se till att vi så långt som möjligt kan få en sådan uppläggning av gymnasieskolan och ett sådant betygssystem i den som stimulerar eleverna till att skaffa sig relevant kunskap, inte en kunskap som framför allt är styrd av taktiska skäl inför intagningen till högskolan. Vi vet från historien att antagningssystem i högskolan i väldigt stor utsträckning styr elevernas beteende. Eleverna är snabba på att se hur nya system i praktiken fungerar för dem. De är värda att vi tillsammans för ihop de här processerna. Antalet betygssteg är enligt min uppfattning egentligen inte en ideologisk fråga utan en lämplighetsfråga. När det nya betygssystemet infördes i början på 90-talet gällde avvägningen å ena sidan att ha tillräckligt många betygssteg för att det skulle kunna vara ett effektivt instrument för urval till högskolan, å andra sidan att det skulle vara en drivkraft för elever och studenter att utvecklas i studierna. Betygsstegen ska inte vara så många att det i praktiken blir väldigt svårt att få det att fungera på ett rättvist och bra sätt. Jag tror att vi i alla partier är överens om att denna motsättning kan spåras i alla betygssystem. Enligt min mening har den kompromiss som vi då kom fram till fungerat relativt väl. Jag är inte beredd att i det här läget säga att vi bör gå in med ytterligare betygssteg. Jag är inte övertygad om att det skulle bli bättre. Det är ändå viktigt att få sagt att betygen spelar en viktig roll. De måste dock utformas så att de fungerar väl i praktiken. Vad sedan gäller kopplingen till högskolan tycker jag att vi nu har en intressant utveckling, där vi har öppnat en tiondel av högskolans platser för högskolans eget initiativ att utforma antagningssystem. Jag ser framför mig ett tredelat system för antagningen till högskolan: För det första är betygen från gymnasiet viktiga och måste vara utformade så att de ger eleverna en någorlunda god studiero. Om man hela tiden kompletterar och genomför nya prov samtidigt som vi har kursbetyg som stressar redan från årskurs 1, är det risk för att vi i gymnasieskolan får ett klimat som inte uppmuntrar till egentlig inlärning utan det blir väldigt pressat. För det andra är högskoleprovet en viktig del i systemet för antagning till högskolan. För det tredje har vi högskolornas eget inflytande i antagningssystemet, som vi nu har öppnat för. Jag tror att vi på så sätt kan få en ganska fin balans. Det skapar en överblick och ger en grundläggande rättssäkerhet, och det innebär också en utveckling av nya antagningsformer inom högskolan.

Fru talman! Catharina Elmsäter-Svärd har frågat statsministern om han kommer ta initiativ till att alla grundskoleelever får skriftliga omdömen tidigt i skolgången och, om det enligt statsministern är viktigt med information i tid, hur dessa då ska se ut. Eftersom detta är en fråga som berör skolans område besvarar jag interpellationen. Informationsutbyte om elevens studiesituation och sociala utveckling mellan lärare, elev och hem är en väsentlig del av arbetet med att främja elevens lärande. Det är oerhört viktigt att elever och föräldrar får en tydlig återkoppling på vad som sker i skolan. Elever och föräldrar har rätt till tidig och tydlig information om kunskapsutveckling och studieresultat. Den naturliga mötesplatsen är utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet är regelbundet återkommande under hela skoltiden, minst en gång per termin. Det ska ge ömsesidig information och kan leda till ömsesidiga åtaganden. Eleven och föräldrarna ska få klara besked om elevens studieresultat och sociala utveckling i relation till målen i läroplaner och kursplaner. Om en elev riskerar att inte nå målen ska eleven och föräldrarna få reda på det på ett så tidigt stadium som möjligt. Utvecklingssamtalet kan, på begäran av vårdnadshavare, kompletteras av en skriftlig information om elevens skolgång. En sådan dokumentation av utvecklingssamtalet och framför allt av de eventuella gemensamma överenskommelser och åtaganden som gjorts kan vara mycket värdefull. Den ger stadga och struktur åt samtalet, och det är lättare att vid nästa tillfälle gå tillbaka och diskutera resultatet av det man kommit överens om. Denna skriftliga information får dock inte ha karaktären av betyg. Det är viktigt att informationen har ett individuellt perspektiv och inte är standardiserad eller avsedd att användas i jämförande syfte. De författningsbestämmelser som finns på detta område och som har beslutats i demokratisk ordning måste självfallet följas på lokal nivå. Jag anser att det finns många fördelar med skriftlig information. Enligt min uppfattning kan en skriftlig information ge en mer komplett, framåtsyftande och nyanserad bild av elevens studieutveckling än vad betygen kan ge. Inte minst för föräldrar med bristande kunskaper i svenska språket kan skriftliga omdömen förtydliga informationsutbytet mellan skolan och hemmet. Statens skolverk stöder nu utvecklingen av utvecklingssamtal och skriftlig information, bl.a. genom en interaktiv webbplats på skoldatanätet. Senare kommer Skolverket att sammanställa det material som kommit in och visa på intressanta exempel från skolor som arbetar aktivt med dessa frågor. I grundskoleförordningen sägs att elever som inte når målen i slutet av det nionde skolåret kan få ett skriftligt omdöme på egen eller vårdnadshavarens begäran. Detta kan för eleven bli ett "kvitto" på en arbetsinsats, även om den inte lett fram till ett betyg i ämnet. Jag anser att möjligheten att avge skriftliga omdömen för elever som inte nått godkänt i alla ämnen när de lämnar grundskolan borde utnyttjas oftare. Ett sätt att åstadkomma detta är att bättre upplysa om möjligheten att få sådana omdömen.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
Fru talman!

Inte minst en kommun nära Stockholm, Nacka, har brottats en hel del med vad som ska gälla beträffande skriftliga omdömen eller ej. När det gäller svaret som ministern nu gav behöver jag väl inte tillägga så väldigt mycket, för mycket av det som ministern sade har ju samma utgångspunkter som jag och vi moderater har när vi resonerar om det här: vikten av att ha någon form av skriftlig dokumentation på uppnådda resultat och ambitioner, och gärna någon form av utveckling av vad man förväntas kunna leva upp till. Jag har själv barn, och jag har märkt stor skillnad bara de två senaste åren när det gäller den s.k. kvarten eller utvecklingssamtalet. Den har kommit väldigt långt framåt, men den är än så länge - åtminstone inte i vår skola - inte skriftligt dokumenterad. Men många lärare säger att skulle den vara skriftlig skulle det också vara mycket lättare att följa upp sina mål och att vara specifik för den enskilda individen. Om jag förstår ministern rätt nu är det så att på hemsidan som Skolverket har lägger man upp olika förslag där man arbetar i dag med någon form av skriftligt omdöme eller dokumentation för att det inte ska ha betygskaraktär och för att man också ska kunna sprida det här vidare. Jag tycker att det är ett bra steg. Vad jag funderar på är följande: Det finns fortfarande på sina håll ett visst motstånd, och man har ju all rätt att vara motståndare till det här, men ministern är ändå uppenbarligen positiv, och nu också Skolverket. Den här rätten som man har som förälder att kunna få ett skriftligt omdöme finns ju redan i dag. Däremot är det inte så väldigt många som känner till den. Skulle de känna till den är det inte alltid som det uppmuntras att man ska få utnyttja den. Min fråga till ministern är: Hur skulle vi kunna öka föräldrarnas vetskap om att det faktiskt är möjligt att få skriftligt omdöme? Kommer ministern att ta något initiativ för en mera positiv syn ute i kommunerna och för skolornas del på att mera aktivt informera och dessutom genomföra det här med skriftliga omdömen?

Fru talman! Det är aldrig rätt att sätta sig över reglementen, regelverk eller lagar, oavsett vad det än handlar om, det är också min uppfattning. Men om vi ska ta Nacka, så kan jag ändå känna att den vilja och tro som drev kommunpolitikerna i Nacka ju var den ambition som också ministern har givit uttryck för här i debatten: viljan att ge elever och föräldrar en så tidig information som möjligt om elevernas kunskaper och också ge ett bra instrument för lärarna att ha den här dokumentationen i sitt utvecklingssamtal, naturligtvis. Jag skulle nog nästan vilja påstå att vi fick den här diskussionen när man i Nacka drog i gång med sin vilja att införa skriftligt omdöme. Det var ju också så att det här var en tolkningsfråga: Vad var det som egentligen gällde? Det här drevs ju så långt att det också föll ut som en dom. Jag kan se en klar skillnad: Då fanns det ett motstånd från Skolverket. Nu har man rett ut vad som ska gälla, och man är överens. Nu är man positiv från Skolverket, och man jobbar dessutom för att exemplifiera för andra kommuner hur man skulle kunna göra. Det behöver ju inte gå så långt att bara för att någon är så mycket för, t.ex. en moderat, så måste någon annan, t.ex. en socialdemokrat, vara emot, och så glömmer man att diskutera sakfrågan i sig. Jag tror ändå att utgångspunkten för Nackas politiker var att vilja sätta elever och föräldrar i centrum. Det som kom ut av det hela är förhoppningsvis någonting som är gott och som vi kan bygga på framåt i tiden. Det tycker jag vore mera intressant: Hur kan andra kommuner jobba vidare på att ge elever och föräldrar en så tidig information som möjligt, nu när vi vet vilka gränser som vi har att förhålla oss till. Det var ju det som var lite oklart tidigare. Nu vet vi ju mera vad som gäller. Jag tycker också att det är oerhört positivt med en minister som också sätter ett stort värde på att kunna ge föräldrar och elever en så tidig information som möjligt om hur man ligger till i skolan. Det vore intressant att veta om det kommer att tas några initiativ till hur vi ytterligare kan informera föräldrar om att den här möjligheten finns. Det är också positivt om kommuner tar över de här initiativen.
Fru talman! Vi har tidigare i dag i en av interpellationsdebatterna diskuterat Skolverkets centrala roll, inte minst som tillsynsmyndighet. Skolverket gör ett fint arbete genom att bidra till att se till att kommuner inte av politiska skäl försöker gå runt gällande lagar och regler, för att försöka vinna poäng. Skolverket kan också konkret visa hur skriftlig information kan utvecklas. I dag är man överens med Nacka kommun om utformningen av den skriftliga informationen. Vi måste lita till professionen. Det har jag varit tydlig med efter det att jag har fått ansvaret också för skolfrågorna. Välutbildade lärare med stort engagemang för sina elever utvecklar nya arbetssätt för att stärka dialogen med hemmen, med föräldrar och elever. Man vill tidigt kunna visa hur det går för barnen och framför allt kunna föra diskussioner om hur man kan stärka barnens utveckling. Lärarna spelar en alldeles avgörande roll. Vi skall så lite som möjligt detaljreglera. I stället ska vi ge stöd till lärarkåren att fortsätta utveckla sin insats. På så vis kan vi få en bra utveckling av dialogen mellan hem och skola, mellan elever, lärare och föräldrar.
Fru talman! Låt mig avslutningsvis säga tack till skolministern, som har fått en ganska tuff start på sin första dag som skolminister. Jag hoppas att ministern ska sätta spets på skolfrågorna och få känna på oss allihop. Vi har all anledning att återkomma under våren och inte minst hösten. Jag vill naturligtvis hålla med om att vi ska lita till professionen. Det är också min bestämda uppfattning. Jag är glad att kunna göra tolkningen att ministern ser positivt på skriftliga omdömen och också skulle se positivt på att flera kommuner, om de så önskar, inför skriftliga omdömen. Det gäller framför allt om föräldrarna önskar det.

Fru talman! Sten Tolgfors har frågat statsministern om han är beredd att ge Statens skolverk i uppdrag att forskningsmässigt låta utvärdera och kvalitetscertifiera åtgärdsprogram mot mobbning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag börjar med att upprepa de målsättningar som jag nyligen tog upp i riksdagens debatt om mobbning. Det ska råda studiero i skolan. Vuxna får aldrig abdikera från sitt ansvar. När mobbning förekommer krävs snabba och tydliga insatser, i första hand för att skydda dem som är utsatta. Lärarna ska bemötas med respekt för sin professionella kompetens. I en bra skola utvecklar man tydliga regler och normer. Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att aktivt bekämpa kränkande behandling och mobbning. Skolan ska förmedla och levandegöra läroplanens grundläggande värden om individens frihet och integritet och om alla människors lika värde. Rektor ges i läroplanen ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda. Genom Skolverkets tillsyn vet vi att nästan alla skolor har ett sådant handlingsprogram, men vi vet också att de förebyggande insatserna behöver utvecklas. Uppföljning och utvärdering av handlingsprogrammen saknas ofta, och det är därför oklart vilka effekter de har. För att få kunskap om vilken effekt en insats, en åtgärd eller ett program har måste uppföljning och utvärdering genomföras och dokumenteras. Jag vill samtidigt framhålla att mobbning inte är en fråga som kan lyftas ut från skolans övriga verksamhet utan den hänger samman med människosyn och grundläggande värderingar. Arbetet mot mobbning måste ske i vardagen och sätta sin prägel på arbetsformer och hur man bemöter varandra. Elever och föräldrar måste vara delaktiga i utformandet av processerna. Min grundinställning är att det är kommunerna och de professionella i skolan som har ansvaret och möjligheterna att utveckla arbetssätt och metoder. Men för att stödja och stimulera utvecklingen avser jag att ge Skolverket i uppdrag att: · Lyfta fram exempel på handlingsprogram mot kränkande behandling som minskat mobbningen samt identifiera kriterier för vad ett bra handlingsprogram bör innehålla. · Undersöka vilka metoder och arbetssätt som enligt utvärderingar gett positiva resultat för att sedan kunna ge mer handfasta råd och hjälp till skolorna. · Ta fram en forsknings och kunskapsöversikt om kränkande behandling och mobbning och därefter identifiera de kunskapsluckor som finns. Utifrån denna översikt bör ny forskning initieras. · I den pågående kommundialogen särskilt ta upp arbetet mot kränkande behandling och ge kommuner och skolor stöd i deras kvalitetsarbete med att utvärdera sina insatser och vilken effekt de fått. · Sammanställa ett referensmaterial om kränkande behandling, mobbning och våld som kan användas i förskolor och skolor. Alla har rätt att bli behandlade med respekt för sin person såväl i skolan som utanför. Förskolan, skolan och fritidshemmen har stora möjligheter att skapa förståelse hos barn, ungdomar och vuxna för demokratins villkor och respekt för allas lika värde. Arbetet med att motverka och förebygga kränkande behandling, mobbning, främlingsfientlighet och våld är en viktig uppgift för utbildningssystemet. Det handlar ytterst om att ge kunskap om innebörden av demokrati och mänskliga rättigheter samt att omsätta kunskaperna i praktisk handling. Arbetet mot mobbning kan bedrivas på många olika sätt, ett är Utbildningsdepartementets kampanj mot mobbning, Tillsammans. Under denna vecka pågår en intensivvecka på temat "Tillsammans mot mobbning och kränkande behandling". Fler än 3 200 grundskolor har beställt ett paket med material som ska ge skolorna uppslag och idéer. Vi måste vara tydliga. Ansvaret för arbetet mot mobbning ligger hos de professionella i skolan. Genom det uppdrag till Skolverket jag aviserat kan de få ett bättre stöd i denna betydelsefulla uppgift.
Fru talman! Vetskapen om att det finns vägar att på ett par år halvera mobbningen som inte används gör regeringen delansvarig för att mobbningen inte stoppas. Skolan måste arbeta med forskningsbaserade systematiska åtgärdsprogram som ger bevisad effekt mot mobbningen. Grundfrågan är: Får skolan jobba hursomhelst bara det formella kravet att den har ett åtgärdsprogram är uppfyllt? Mitt svar är nej. Men det är innebörden av skolministerns svar här i dag. Man kan inte sätta lokal självstyrelse före elevens väl, Thomas Östros. Många program är i dag en halv sida långa och ger ingen som helst vägledning i arbetet med vare sig att förebygga eller att hindra mobbning. Hur många åtgärdsprogram har Thomas Östros egentligen läst? Är han nöjd med det han sett? Många skolor saknar också fortfarande åtgärdsprogram helt och hållet, trots att det står i strid med läroplanen. En slutsats av forskningen är att det inte räcker med att vilja väl. Skolan måste veta vad den gör. Skolministern måste våga ställa kvalitetskrav på skolans arbete. Jag tycker att det är en moralisk fråga. Annars ålägger skolministern barn via skolplikten att vistas i en miljö där han inte heller fortsättningsvis kan garantera säkerheten. Det är bra att Östros uppenbarligen har förstått att vi har rätt när vi har krävt kvalitetscertifierade åtgärdsprogram på alla skolor. Det är bra därför att företrädaren, Ingegerd Wärnersson, helt avvisade det. Men när regeringen inte klarar att förverkliga detta på landets alla skolor blir resultatet att barn fortsätter att fara illa. Det tycker jag är alldeles för låga ambitioner. Genom forskningsbaserade åtgärdsprogram kan den sociala miljön i skolan omstruktureras. Det är insatser på både skol och individnivå. Både skolans sociala klimat och enskilda ungdomars beteende påverkas. Tanken är att både förebygga och ingripa mot mobbning. När det sociala klimatet ändras tas den sociala belöningen för mobbarna bort. Det bygger på fyra forskningsbaserade principer. 1. Fasta gränser med tydliga regler. 2. Negativa sanktioner för dem som överskrider gränserna. 3. Att vuxna ska vara auktoriteter på skolan. 4. Att miljön ska präglas av ett varmt och positivt vuxenengagemang. De första principerna kontrar aggressiva reaktionsmönster. Det sista är till för att skapa goda relationer mellan barn och vuxna. Forskare säger att det då går att minska mobbningen med hälften på ett par år. Det skulle kunna omsättas i 75 000 barn, både offer och förövare, som skulle kunna befrias från mobbningen om regeringen ville och kunde. På skolor med hemsnickrade åtgärdsprogram visar undersökningar att mobbningen kan öka med upp till en tredjedel. Det räcker inte med att vilja väl. Därför måste regeringen: 1. Se till att kunskap om forskningsbaserade åtgärdsprogram via utbildningssatsningar sprids i 2. Ge Skolverket i uppgift att löpande forskningsmässigt låta utvärdera och kvalitetscertifiera arbetsmetoder för att förebygga och hindra mobbning och ge dynamik i utvecklingen. 3. Låta det vara upp till varje skola att avgöra vilket kvalitetscertifierat åtgärdsprogram man vill använda men ställa kvalitetskravet att den metod och det program som man väljer måste ge dokumenterad effekt. Regeringen har i varje fall under mina sju år i riksdagen gång på gång fått förslag i form av motioner och i interpellationsdebatter om åtgärdsprogram och planer mot mobbningen, men hittills har mycket lite skett. Jag hoppas att Thomas Östros nu tar chansen att omsätta vackra ord i tydlig verklighet.
Fru talman! Frågan om trygghet i skolan är verkligt grundläggande i skolpolitiken. Jag är alldeles övertygad om att om vi inte har en trygg skolmiljö får vi heller inte den kunskapsutveckling som barnen har rätt att få. Därför är det väldigt viktigt att vi också för den här typen av debatt. Vi hade häromveckan en riksdagsdebatt i frågan som visade att det finns en ganska bred samstämmighet i synen på vikten av mycket stor tydlighet från oss alla - det gäller naturligtvis från riksdagspolitiker, men inte minst från alla vuxna i skolan - att kränkande behandling i skolan icke kan accepteras. Insikten finns om att kunskap är viktig. Mitt initiativ att ge Skolverket ett uppdrag har också mottagits väl av flera partier. Skolverket har ett viktigt uppdrag i att just sprida denna kunskap och utveckla kriterierna för att se till att vi får handlingsprogram som fungerar väl. Min tolkning av riksdagsdebatten var också - jag vet inte om Sten Tolgfors håller med - att det inte är lämpligt för riksdagen att i detalj beskriva hur ett handlingsprogram ska se ut på den enskilda skolan. Vi måste också visa respekt för professionen, för dem som arbetar med frågorna. De ska få den hjälp och det stöd de behöver via forskning och via utvärderingar av handlingsprogram, men de ska inte låsas fast av riksdagen vid olika typer av handlingsprogram och att riksdagen ska säga vad som fungerar och inte fungerar. Det är därför det är så viktigt att det blir en insats som stöttar skolornas konkreta arbete med att utveckla bra handlingsprogram. Vi ska stötta forskningen så att kunskaperna kan öka om hur sådana handlingsprogram ska utformas. En grundläggande fråga är också, Sten Tolgfors, och den kommer man inte ifrån, att det är betydelsefullt med miljön i skolan. Det gäller inte minst hur många vuxna det finns i skolan - välutbildad personal, lärare och andra specialister. Det är en väsentlig fråga för tryggheten i skolan. De ska tillsammans med barn och ungdomar se till att sprida goda värderingar och se och närvara i skolan. Därför menar vi att det är viktigt att öka resurserna till skolan. Där har Moderaterna en annan uppfattning. Det har varit kraftiga besparingsprogram i kommunerna med uppsägningar och färre vuxna i skolan. Det kommer inte att leda till ökad trygghet. Det kommer inte att leda till att eleverna känner att de får vistas i den miljö de behöver och får den hjälp och det stöd de behöver för att växa med kunskap. Det räcker inte, Sten Tolgfors, med bara engagemanget. Det är ett engagemang jag respekterar. Det räcker inte heller med att själv vara övertygad om att något handlingsprogram är det absolut överlägsna. Vi måste lita till professionen och låta forskarna vara med och utvärdera. Det räcker inte med detta. Vi måste också ha en övertygelse om att skolan behöver mer resurser för att skapa ett gott klimat.
Fru talman! Vad bra, Thomas Östros! Här har han chansen att redovisa sin politik för att stoppa mobbningen, och han låter som om han deltar i en budgetdebatt. Forskningen visar inget samband mellan klasstorlek och mobbning, däremot mellan vuxnas attityder och mobbning. Forskningen visar inget samband mellan besparingar och mobbning, däremot mellan vuxnas attityder och kunskapen om mobbning. Jag kan redovisa annan forskning senare. Jag har aldrig sagt att riksdagen ska skriva handlingsprogram. Det är bara att läsa i protokollet. Programmen finns, utformade av forskare, men de används inte. Fru talman! Skolministern sade: "Om vi inte har en trygg skolmiljö ." Vad då "om"? En fjärdedel av alla nior har drabbats av våld. 42 % av dem har drabbats i skolan eller på skolgården. Vad då "om vi inte har en trygg skolmiljö", skolministern? Har skolministern missat debatten under hela hösten och de enskilda fall som har beskrivits? Vad då "om", Thomas Östros? Många av de saker som sker i skolan i dag är brott. Det är brott på gator och torg. Misshandel och olaga hot och förtal döljs ibland bakom begreppet mobbning. Trots detta är det inte skolan som anmäler de flesta av de våldsbrott som begås i skolan utan i stället är det föräldrar och barn som gör polisanmälningarna. Så var det på Högalidskolan, och så var det i Norrahammar. Vad då "om", skolministern? Dessa barn utsätts för ett dubbelt svek. Först ålägger Thomas Östros dem att vistas i en miljö där han inte kan garantera deras säkerhet. Sedan får de själva anmäla det de råkar ut för. Vad är det för en signal från vuxenvärlden, skolministern? Polismyndigheten och Barnombudsmannen har upprepade gånger sagt att vi behöver någon form av anmälningsplikt. I Skåne har polisen sagt följande: "I våra kontakter med skolan har vi de senaste åren förklarat betydelsen av att de polisanmäler . Annars får polisen ingen riktig bild av hur det står till, eller någon möjlighet att förebygga." Jag kan upplysa skolministern om att det förekommer att s.k. torpeder från gäng eller andra skolor kommer till skolorna för att märka andra elever. Vad då "om", skolministern? Skolan har i dag ingen uttrycklig skyldighet att polisanmäla våldsbrott. Däremot, om samma barn misshandlas i hemmet finns anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Men går barnet till skolan och får stryk finns ingen anmälningsplikt. Vad då "om", skolministern? Att skolan försöker hantera våldsbrott internt sänder fel signaler. T.o.m. statsministern har tvingats bekräfta den bilden. Han sade när han var här i riksdagen att det fanns en tafatthet inför den typen av övergrepp. Vi vet också att ungdomsvåldet utanför skolan hänger samman med mobbningen. De som i unga år mobbar andra är senare i livet överrepresenterade i annan kriminalitet. Det som börjar med en gliring slutar oftast i misshandel - oftast, om ingen vuxen går in och stoppar den destruktiva processen. Barnombudsmannen skrev för flera år sedan att det är viktigt att det klargörs att den lagstiftning som gäller i övriga samhället också ska tillämpas i skolan. Det är rektor som bör polisanmäla brott som sker i skolan. Detta måste vara principen. Våldsbrott som begås i skolan ska anmälas av skolan. De vuxna ska vara på offrens sida. En tydlighet i detta kan också ha en preventiv effekt som visar just att vi är på de drabbades sida. Därför vill jag ha ett besked: Är den nya skolministern beredd att införa en anmälningsplikt för våldsbrott som begås i skolan? Detta är i grunden ingenting mer komplicerat än vad det är för Thomas Östros och mig om vi ser någonting ske på gator och torg. Men jag är trött på, fru talman, att det finns 100 000 barn som år efter år är mobbade. Jag hör vackra ord, men jag ser ingenting hända från regeringens sida. Jag är trött på att höra att en fjärdedel av landets nior har råkat ut för våldsbrott, och av dessa har fyra av tio råkat ut för brott i skolan. Nu krävs det insatser. Barnen kan inte vänta längre.
Fru talman! Jag tror att alla partier i den här kammaren delar engagemanget mot våld, mobbning och kränkande behandling i skolan. Jag tror inte att det är en fruktsam debatt att antyda att så icke är fallet. Det handlar om ett ansvar från vuxenvärlden. Det handlar om att se till att skolan har de möjligheter och redskap som behövs för att se till att sprida goda värderingar. Det är väldigt viktigt, menar jag, med resurserna i skolan. Det menar inte Sten Tolgfors. Jag menar att välutbildade lärare och andra viktiga yrkesgrupper i skolan kan bidra starkt till att se till att goda normer upprätthålls i skolan. Jag är alldeles övertygad om att det är en av de vägar vi måste gå, dvs. öka resurserna i skolan och se till att få fler vuxna i skolan som kan se till att bedriva ett tydligt arbete mot kränkande behandling och se till att goda normer och värderingar upprätthålls i skolan. Jag har sett två saker som är viktiga framöver. Den ena är rättstryggheten för elever och lärare. Skollagskommittén arbetar med de frågorna. Det är också viktigt att de tar upp dessa perspektiv i sitt arbete. Den andra saken är att se till att vi också sprider de kunskaper som finns om verksamma handlingsplaner och arbetsmetoder. Därför är det viktigt - jag välkomnar verkligen att Sten Tolgfors också tycker att det är positivt - att Skolverket får ett tydligt och rakt uppdrag att bidra mera handfast till att ge goda råd och utvärdera de handlingsprogram som finns. Det är så man kan komma vidare med det konkreta arbetet - inte med att i riksdagen fastställa vilket handlingsprogram som ska användas. Det måste ske en kontinuerlig utvärdering där också forskningen kopplas in så att den bästa kunskapen som finns används för att se till att upprätthålla en god trygghet i vår skola. Det finns mycket för Skolverket att göra på den punkten. Det finns för skolorna fortsatt mycket att göra när det gäller att utveckla handlingsplaner. Sedan handlar det också om att engagera eleverna. Denna vecka är en intensivvecka i vår kampanj "Tillsammans". Kampanjen engagerar många barn och ungdomar i att handfast och konkret diskutera vad mänskliga rättigheter är och vad varje människas lika värde innebär i skolan. Får vi engagerade elever som tillsammans med föräldrar och lärare driver dessa frågor ökar vi också tryggheten i skolan. Sten Tolgfors tror inte på flera lärare. Han tror inte på fler vuxna i skolan. Sten Tolgfors tror att vi ska lösa problemen med centrala beslut och direkta aktionsplaner från riksdagens sida. Jag har en annan bedömning. Jag vill lita till professionen. Jag vill ge professionen det stöd man behöver för att utveckla sina arbetsmetoder. Det ska vi inte göra genom att detaljreglera härifrån. Sedan är jag övertygad om att det behövs fler vuxna i skolan. Det är klart, Sten Tolgfors, att det kommer att bli en diskussion dig och mig emellan om huruvida detta är en viktig fråga för framtidens skola eller inte. Jag tror att det behövs mer resurser och därmed mer skattemedel till skolan. Vad är det som gör att moderaterna inte litar på att lärare och skolledare, om de får ett bra och professionellt stöd från Skolverket, är de som kan driva detta arbete tillsammans med eleverna i skolan? Sten Tolgfors ska inte låta retoriken bära i väg med honom i denna viktiga och centrala framtidsfråga.
Fru talman! Ju mer skolministern pratar, desto tunnare blir det. I sitt senaste inlägg var det i princip bara budgetfrågor han talade om. Från forskningen vet vi ju att det handlar om kunskap när det gäller att kontra och få bort mobbningen. Jag har aldrig sagt det som Thomas Östros sade att jag hade sagt, dvs. att resurserna och antalet vuxna är oviktigt. Så är det inte alls! Vi ökar resurserna, jämfört med Thomas Östros, med vår nationella skolpeng. Vi ser till att styra dem, så att de går in i klassrummet och i undervisningen i stället för till skolan i allmänhet. Kommunerna ska inte ta tillbaka pengarna i ökade hyror. Det är inte det jag har sagt. Vi har sagt att det är kunskapen som måste ut i skolorna. Det är det som är nyckeln. Thomas Östros sade att jag inte tycker att det är viktigt med välutbildade lärare. Läs protokollet! En av de fyra punkter jag tog upp var just att vi måste se över både lärarutbildning och lärarfortbildning. Jag har heller aldrig sagt, vilket skolministern hävdar, att riksdagen ska fastställa vilket handlingsprogram som ska användas. Det jag har sagt är att Skolverket ska se till att det görs forskningsmässiga utvärderingar av handlingsprogram, varur skolorna sedan ska få välja. Läs protokollet, skolministern. Jag är alldeles övertygad om att Thomas Östros delar engagemanget, men ibland har jag en känsla av att det han känner mest engagemang för är att vinna valet. Vad har budgetsiffrorna med detta att göra? Ta mina förslag på allvar i stället. Varför litar jag inte på att allting är bra? Jo, därför att 6 % av eleverna ansåg att mobbning var ett problem på deras skola 1994, medan det år 2000 var 14 %. Det tyder inte på att saker och ting går bättre. Det var 4 % av eleverna som upplevde sig mobbade år 2000 i en annan undersökning, vilket var en fördubbling av siffrorna från en tidigare undersökning från 1997. Antalet anmälningar till Skolverket har ökat från 107 år 1998 till 181 år 2000. Antalet ärenden där Skolverket har uttalat kritik har ökat från 3 år Varför litar jag inte på att allt är bra i dag? Jo, därför att verkligheten säger mig att barnen behöver mer stöd än de får med Thomas Östros som skolminister. Men än är det inte för sent. Använd våren till att befria barnen från mobbningen!
Fru talman! Det är bra att Sten Tolgfors är engagerad i kampen mot mobbning. Det är jag med. Jag menar att det är en fråga där vi borde kunna föra ett resonemang partierna emellan utan att fastna i retorik. Det är så mycket allvarligare än så. Varje gång ett barn kränks i skolan är det ett misslyckande för samhället. Det krävs mycket tydliga och raka budskap från riksdag, regering, skolverk och skolorna. De vuxna i skolorna bär ett mycket stort ansvar. Respekten för varandra och för alla människors lika värde kräver att man inte kränker varandra. Detta arbete måste ske på den lokala nivån. Det ska vara ett genomtänkt förebyggande arbete, och det ska göras resoluta insatser när mobbning inträffar. Det är ett stort samhällsproblem som måste lösas med engagerade vuxna och elever och med kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Jag noterar att Sten Tolgfors mitt i retoriken ger sitt stöd till mitt förslag om att ge Skolverket i uppdrag att ge lite mer handfast vägledning till skolorna i arbetet med att utforma handlingsplanerna. Jag tror att det är en viktig väg att gå. Jag är fullständigt övertygad om att det också är viktigt att öka vuxennärvaron i skolan. Ansvarstagande välutbildade vuxna ska tillsammans med eleverna se till att upprätthålla goda normer i vår skola. Det är alldeles grundläggande för att vi inte ska hamna i situationer där kränkande behandling förekommer.

Fru talman! Sten Tolgfors har frågat statsministern om Ekeskolan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen.

Inledningsvis vill jag framhålla att jag anser det vara utomordentligt viktigt att finna sådana lösningar som gör att situationen för alla barn och i synnerhet för barn med funktionshinder hela tiden förbättras. Barn med funktionshinder måste så långt som möjligt få möjlighet att bo med sina föräldrar eller i deras närhet, och de måste få tillgång till en anpassad utbildning av hög kvalitet. I likhet med Sten Tolgfors anser jag att det är viktigt att kommunernas beredskap och förutsättningar att ordna undervisning för dessa elever förbättras. Specialpedagogiska institutet inrättades just för att ge råd och stöd i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder till huvudmän med ansvar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, utbildning inom det offentliga skolväsendet, sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn och utbildning som motsvarar förskoleklassen. Institutets uppdrag har härmed utökats jämfört med det uppdrag som Statens institut för handikappfrågor i skolan hade. Institutet ska särskilt svara för specialpedagogisk rådgivning, arrangera och medverka i kompetensutveckling, sprida information till skolhuvudmän och vårdnadshavare, bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, samla in och förmedla forskningsresultat samt ta initiativ till och delta i internationell samverkan. Verksamheten vid Ekeskolan är en viktig del av institutet. Genom det omställningsarbete som nu pågår vid Ekeskolan utökas möjligheten att på ett kraftfullt sätt stödja kommunerna i deras uppgift att erbjuda även barn med synskada och ytterligare funktionshinder en skolsituation som möter de krav som ställs. Här kommer visstidsplaceringarna in som en viktig förutsättning för att elever i hemkommunens skola ska få sina behov tillgodosedda. En sådan placering kan vara en kortare eller en längre period, alltefter elevernas behov. Visstidsplaceringarna ska ses som en möjlighet för eleverna att även i fortsättningen få möjlighet till skolgång vid resurscentret. Det är dock viktigt att hemkommunens ansvar här betonas och att resurscentret parallellt med att ge eleven undervisning också arbetar med elevens hemkommun för att stärka kompetensen och beredskapen att ta emot eleven. En kombination av insatser i form av visstidsplacering vid resurscentret samt kompetensutveckling i hemkommunen möjliggör att en helhetssyn kring eleven skapas och att elevens behov bättre kan tillvaratas. Det viktiga är att elevernas behov och intressen blir till fullo tillgodosedda och att de erbjuds den bästa möjliga undervisningen. Jag avser därför att ta initiativ till att utreda hur visstidsplaceringarna bäst bör utformas. När Specialpedagogiska institutet inrättades överfördes medel från Statens institut för handikappfrågor i skolan, Ekeskolans, Hällsboskolans, Tomtebodaskolans samt Åsbackaskolans resurscenter till institutet. Det är således Specialpedagogiska institutet som är ansvarig myndighet och som också har till uppgift att fördela medel till de olika verksamheterna inom myndigheten. Vad beträffar kommunernas förmåga att finansiera skolgång för elever med komplicerade funktionshinder står det klart i skollagen att hänsyn ska tas till elever som är i behov av särskilt stöd. Det är alltså kommunernas skyldighet att ge stöd till alla elever utifrån varje elevs behov. För att kommunerna ska ges bättre förutsättningar att klara denna uppgift satsar staten medel bl.a. i form av de särskilda statsbidragen på 17,5 miljarder kronor under fem år för att skolorna ska kunna anställa fler vuxna. Dessutom satsas medel för att Specialpedagogiska institutet ska initiera och utveckla formerna för en riktad kompetensutveckling för lärare som arbetar i det offentliga skolväsendet med elever med synskada och ytterligare funktionshinder.
Fru talman! Det var sju frågor, men inget svar. Den tidigare skolministern lämnade så sent som i höstas plenisalen när Ekeskolan skulle diskuteras. Det är bra att Östros är här, men det hade varit bättre om han gav svar på de frågor som han själv läste upp. Oviljan att debattera sakfrågorna visar hur ihåligt nedläggningsbeslutet är. Verkligheten har redan visat att regeringen har fel. Jag skulle vilja veta om skolministern ens har besökt Ekeskolan, så att han vet vilka barn han talar om. Nyckelmeningen i Östros inlägg var: "Det viktiga är att elevernas behov och intressen blir till fullo tillgodosedda och att de erbjuds den bästa möjliga undervisningen." Det är precis just så vi vet att det inte är i dag, skolministern. Och det är den stora bristen i regeringens skolpolitik. Många barn med funktionshinder sitter i en skrubb med en assistent helt vid sidan av alla andra barns liv. När andra barn springer in från rasten är de fortfarande på väg ut med sin rullstol och sin assistent. Det är integration, som den ser ut på många håll i dag. Om skolministern tvekar, så låt mig efter debatten ge telefonnummer till ett antal barn och föräldrar som är berörda, så kan han ringa och fråga. Skolministern pratar om myndigheter och system men missar att de barn som drabbas av Ekeskolans stängning ger honom fel på varje enskild punkt. Hur känns det för en skolminister? Ekeskolan finns inte längre, inte ens till namnet. Numera heter den Resurscenter syn Örebro. Blinda och synskadade barn med multifunktionshinder hänvisas därför nu till sina hemkommuner. Andra alternativ gives icke. Men alla Ekeskolans barn har redan prövat och misslyckats i ett stort antal skolor därhemma, och ingenting tyder på att kommunerna sedan beslutet att stänga Ekeskolan fattades har blivit bättre på att ge de här barnen den undervisning som de behöver. Ingenting tyder på att behovet av specialskolor skulle ha bortfallit, och ingenting har heller gjorts reellt för att så ska bli fallet. Ingen har ens undersökt om kommunerna har beredskap att undervisa barnen med de svåraste multifunktionshindren. Så Östros vet inte vad han står här och säger - det har inte skett någon undersökning - när han påstår att elevens behov bättre kan tillvaratas. Den tidigare skolministern menade att söktrycket på Ekeskolan var lågt, och därför behövdes den inte. Hon gick t.o.m. så långt att hon bortdefinierade ett tiotal av skolans elever. De fanns inte, för att de hade fel ålder. Debatten om Ekeskolan gjorde skolan känd, och dramatiskt många fler elever har sökt sig dit. I våras stod 20 barn i kö till skolan, men bara hälften fick plats eftersom skolan inte, trots regeringens löfte, hade fått pengar så att det räckte till alla som behövde gå där. Så regeringens löfte, att alla barn som behövde skulle få skrivas in till halvårsskiftet 2001, sveks grovt, dels genom att alla barn som behövde det inte alls fick skrivas in, trots experternas bedömningar, dels genom att pengarna för de nya eleverna inte sköts till. Det intressanta är att barnen såg igenom det här från början, redan när förslaget kom. Men det saknas inte bara resurser för skolplatser. I höstas stod 120 barn i kö för att tilldelas utredningspedagog, alltså för att få sina behov utredda. Många av de barnen skulle i framtiden rimligen behöva en skolplacering på Ekeskolan, så regeringen har fällts av sina egna argument. Det ökade söktrycket visar ju att skolan behövs i sin tidigare form. Nu skulle jag vilja ha svar på frågan, fru talman:
Fru talman! En av hörnstenarna i svensk handikappolitik är en grundprincip som gör att vi strävar efter att inte minst barn med olika typer av funktionshinder så långt som möjligt ska kunna få bo nära sina föräldrar i sin hemmiljö, den miljö där de kan känna tryggheten och kärleken från sina närmaste. Det är en princip som delas av de allra flesta. Jag ser gärna att vi kan utveckla verksamheten kring resurscentret så att visstidsplaceringarna blir ett bra och verkningsfullt sätt att stödja barnens utveckling. Där kan man vara en kortare eller längre tid, och ledstjärnan ska vara barnens individuella behov. Det är det som jag vill att vi fortsätter att titta på, hur vi kan utveckla möjligheterna med kortare och längre visstidsplaceringar vid Resurscenter syn Örebro. Då får vi också kontakten med och hjälpen och stödet till hemkommunen. Då kan vi få den kunskapsöverföring som är viktig för att det ska bli en väl fungerande skolgång för barnen. Sten Tolgfors, som ju är engagerad i frågan, menar att alternativet är full integrationen i den vanliga kommunala skolan, men det finns ju olika delar av den kommunala skolverksamheten som kan vara mer eller mindre lämpade som hemskola. Särskolan, särskilt träningsskolan, är ju för de allra flesta barn med den här typen av handikapp redan i dag den skola som man går i. Med resurscenter som utvecklas och som får möjlighet att med visstidsplaceringar vidareutbilda både personal och föräldrar kan vi få en starkare utveckling också av våra träningsskolor. För mig är den viktiga utgångspunkten barnens bästa, och jag ser gärna över hur vi kan förstärka resurscentrens ställning när det gäller att utveckla skolgången för alla våra barn som har den här typen av behov.
Fru talman! En av utgångspunkterna i FN:s barnkonvention är att man, när man bedömer barnens bästa, ska lyssna till de barn som frågan berör. Har Thomas Östros gjort det? Har han besökt Ekeskolan? Har den tidigare skolministern haft en dialog med de barn som den här frågan berör? Svaret är: Nej, det har man inte gjort. Jag inbjuder Thomas Östros att komma till Ekeskolan, med eller utan mig, och träffa barnen och lyssna på deras synpunkter. De kommer att ge en helt annan bild av den retorik som han nu gav prov på. Särskolan är i första hand för utvecklingsstörda. När det gäller Ekeskolan motsvarar inte alltid barnens fysiska ålder utvecklingsåldern, på grund av olika funktionshinder. De kan behöva gå kvar längre i specialskolan för att tillgodogöra sig samma saker. Det hindrar regeringen. Det är helt fel. Det kan inte vara rätt att stänga en specialskola innan det har utretts hur alternativen ser ut. Jag noterar, fru talman, att Thomas Östros på ingen punkt gav mig fel när jag hävdade att ingen vet hur den kommunala skolan för barn med funktionshinder i dag fungerar, eftersom ingen har utrett det. Det rimliga borde väl vara att man gör det. Jag vill påstå att ju svårare barns funktionshinder är desto sämre klarar kommunerna att möta behoven. Skulle kommunerna förbättras försvinner ju behovet av Ekeskolan och andra specialskolor av sig självt. Då behöver inte Östros stänga dem, men Socialdemokraterna vågar inte låta barnen välja. Det är därför jag säger: Ge barn med funktionshinder rätt att välja skola, så får de pröva din politik, Thomas Östros! Jag hävdar att det är orimligt att tro att alla landets 289 kommuner ska kunna nå samma kunskapsnivå som en specialskola, hur mycket de än försöker. Kommunerna har inte och kan inte bygga upp det kunnande som krävs för de mycket speciella behov som barn med multifunktionshinder har. Det är tydligt för mig att det är två principer som väger tyngre för regeringen än barnens bästa och deras egen vilja. För det första ska barnen, med eller mot sin vilja, integreras i den kommunala skolan. Går andra barn integrerat ska också barn med multifunktionshinder göra det. Men alla barn vill inte ha det på det sättet. Fråga de på Ekeskolan! Det är därför som jag påstår att det för regeringen är viktigare att integrera än att lyssna på barnen. Med socialdemokratisk politik är en integrerad skolgång inte bara en rättighet för barnen, utan det är också en skyldighet som ska upprätthållas gentemot staten. De är inte verktyg för Östros integration. De har en egen rätt och en egen uppfattning. Fru talman! Skolministern sade att man så långt det är möjligt ska integrera. Javisst är det så. Det är därför det är en rättighet men inte en skyldighet. Men om det inte funkar, vad gör man då? Nu stänger Östros alternativen, så att de inte finns längre. Ett barn är ju inte integrerat bara för att det vistas i samma byggnad som andra barn, om det inte accepteras, kan delta i lekar, socialt liv, undervisning eller fritidsaktiviteter. Den andra principen som regeringen hävdar är skolans kommunalisering. Är i princip alla andra skolor kommunala ska också blinda multifunktionshindrade barn gå i kommunala skolor. Jag frågar mig: Hur kan ett vackert enhetligt kommunalt skolsystem vara viktigare för Thomas Östros än barns och föräldrars egen vilja? Våga möta den, till att börja med! En speciallärare kanske träffar ett barn med de här behoven under hela sin speciallärarkarriär. Så speciella är de. Då säger det sig självt att alla hemkommuner i landet inte kan nå en tillräcklig kunskapsnivå. Dessutom råder det betydande brist på speciallärare, vilket är beklagligt. Det som jag tycker är riktigt tråkigt med Thomas Östros inlägg, fru talman, är att Socialdemokraterna menar att det enda sättet att stärka den kommunala kompetensen för barn med funktionshinder är att stänga specialskolorna för att sedan sprida resurserna via resurscenter över landets kommuner. Varför ska man ställa barn med mycket stora behov på specialskolor mot barn med samma behov i hemkommunerna? Utgångspunkten är att vi först ska tillgodose dessa barns rättigheter innan vi tar tag i de övriga uppgifter som vi har. Dessa barn har rätt att få de resurser och den hjälp som de behöver oavsett om de går på en specialskola eller i en skola därhemma. Ställ inte barnen mot varandra!
Fru talman! För mig är ledstjärnan barnets utveckling, inte genomförandet av någon princip eller integration på det sätt som Sten Tolgfors beskriver. Det är för mig alldeles främmande. De flesta barn som har en synskada och ett ytterligare funktionshinder finns i dag i den kommunala skolan - i träningsskola, i grundsärskola eller i andra typer av lösningar. Det är klart att det är väldigt viktigt att se till att också här utveckla kvaliteten för att se till att få en så bra skolgång som möjligt. Jag menar att resurscenterverksamheten kan bli väldigt central i den utvecklingen - av kvaliteten och av en trygg och bra tillvaro. Man får den på så sätt att vi också kan se till att barnen kan finnas nära sin hemmiljö, sina föräldrar och sin släkt. Jag tror också att visstidsplaceringarna i detta perspektiv kan bli väldigt viktiga. Det kan i vissa fall vara långa placeringar. Det kan inte jag beskriva här, för det måste beskrivas utifrån det enskilda barnets behov - tillsammans med de professionella, tillsammans med föräldrarna. Detta resonemang ska leda till: Vad är barnets bästa? Hur löser vi utvecklingen på bästa sätt för det enskilda barnet? Men visst finns det ett behov av att sprida kunskaper, att stötta kommunerna och att se till att de skolor som i dag fungerar väl men som kan bli ännu bättre får det professionella stöd som de behöver. Jag kommer att följa den här frågan väldigt noggrant. Jag har, liksom jag antar att Sten Tolgfors också har, framför allt barnets bästa för ögonen - inte principers genomförande.
Fru talman! Jag välkomnar skolministerns sista uttalande. Det kanske innebär att han är beredd att riva upp stängningsbeslutet, om det verkligen är barnets bästa som styr och inte principer. Det var nämligen det viktigaste för hans företrädare. 2. Anser han att integration är en rätt eller en skyldighet för barn med funktionshinder? 3. Varför ska vi, för att hjälpa barn i hemkommuner, tvingas avveckla specialskolorna? 4. Är det inte rimligt att vi ser till att garantera samtliga barn med multifunktionshinder de resurser de behöver? Sedan kan jag inte annat än häpna: Två år efter stängningsbeslutet vill Thomas Östros utreda vad begreppet visstid innebär. Ni har ju drivit igenom en proposition i riksdagen där visstid ska ersätta specialskolan, och vi har påpekat i flera år att ingen vet vad detta innebär. I dag ger mig Östros rätt: Han vet inte vad visstid innebär. Två år efter stängningsbeslutet vet inte regeringen ens vad man själv menar med sin egen politik! Vad är det för någonting? Nästa fråga: Varför ska barn med multifunktionshinder nekas rätten att gå i skolan läsårsvis med klasskamrater och i en stabil skolmiljö, som skolministern och jag gjorde, och hänvisas till visstidsvistelser? Många av de barn vi här pratar om är autistiska. Hur kan någon tro att det är lämpligt att flytta ett autistiskt barn från hemkommunen till visstidsbesök på Ekeskolan? De har ju tvärtom ett alldeles särskilt behov av en långsiktigt trygg och stabil miljö där man känner människorna i sin närhet. Barnen måste få veta, känna och kunna lita på att de får vara kvar. Dessutom vill jag understryka för skolministern att barnen inte ens har rätt till visstidsvistelse, vilket han uppenbarligen inte är medveten om. Det beror på hemkommunernas vilja om de vill betala eller inte, och där kan en kommunal ekonomi lägga hinder i vägen. Kan skolministern i dag ge besked om avgifternas långsiktiga utformning? Ingen vet nämligen i dag hur mycket kommunerna kommer att få betala för visstidsvistelser. Era argument har faktiskt vederlagts av verkligheten, skolministern. Var nu prestigelös och ompröva detta! Och slutligen: Följ med mig till Ekeskolan och debattera saken där! Då får skolministern pröva om hans argument håller i verkligheten på egen hand.
Fru talman! Jag är alldeles övertygad om att vi kan fortsätta att utveckla både verksamheten i resurscentret och den viktiga verksamhet som finns ute i kommunerna. Sten Tolgfors vill ge intryck av att det är integration i den vanliga kommunala skolan som ska framtvingas. Så är ju inte fallet. Redan i dag går de allra flesta barn i någon typ av särskola, t.ex. träningsskola, och det handlar om att utveckla kvaliteten också där. Sedan ser jag resurscentren som väldigt viktiga i att stödja barnets utveckling i både ett kortare och ett längre perspektiv, men också i att överföra kunskaperna till hemkommunen. Man har mycket goda kunskaper på resurscentren som kommer att vara väldigt viktiga i den totala utvecklingen av detta i hela landet. Jag menar att vi måste titta närmare på hur vi ska utveckla visstidsplaceringarna. Det ingår naturligtvis som ett uppdrag. Men visst kan det göras bättre, och visst kan vi göra en översyn för att se hur visstidsplaceringarnas roll kan bli viktig i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra det möjligt för kommuner, förskolor och skolor att bättre tillgodose barnens trygghetsbehov. Att förskolan och skolan är trygga miljöer är en förutsättning för barns utveckling och lärande. I förskolans uppdrag ligger att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Viktiga förutsättningar för att förskola och skola ska kunna leva upp till sina uppdrag i dessa avseenden är att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att det finns tillräckligt med förskollärare, lärare och annan välutbildad personal runt barnen som ser barnen och kan ge dem det stöd de behöver. 1990-talets ekonomiska nedskärningar, som inte minst drabbade förskolan, fritidshemmet och skolan, har lett till större barngrupper och lägre personaltäthet. Även om personalens kompetens och utbildningsnivå är hög finns det självfallet en gräns för hur mycket resurserna kan minska utan att kvaliteten påverkas negativt. Resurserna till förskola och skola har under de senaste åren ökat något, om än långsamt. Hösten 2000 hade förskolan 5,4 barn per årsarbetare, vilket är en minskning från tidigare år. Skillnaderna är dock stora mellan kommunerna, och i vissa fortsätter t.o.m. nedskärningarna. För att få en bättre överblick över läget i barnomsorgen har regeringen gett Statens skolverk i uppdrag att redovisa en fördjupad studie av barngruppernas storlek i förskola och fritidshem som visar variationer mellan och inom kommuner under perioden 1990-2002. Med utgångspunkt i den forskning och kunskap som finns inom området ska en analys göras av resultaten. Uppdraget ska redovisas i mars 2003. Från regeringens sida görs det nu stora satsningar på förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan. De generella statsbidragen till kommunerna har ökats, och riktade statsbidrag för maxtaxa, kvalitetssäkring och personalförstärkningar har införts. Reformerna om maxtaxa, förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga föräldrar och fr.o.m. år 2003 den allmänna förskolan innebär att nya grupper av barn får tillgång till förskolan. Förskolan har föräldrarnas förtroende, och det är glädjande att så många söker sig dit nu när hindren är undanröjda. För att öka personaltätheten i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet har ett nytt, riktat statsbidrag införts. Bidraget betalades ut första gången för läsåret 2001/02 och uppgick då till totalt 1 miljard kronor. Satsningen kommer att öka successivt under en femårsperiod för att slutligen uppgå till 5 miljarder kronor per år, som kommer att infogas i det generella statsbidraget som en varaktig nivåhöjning. Under de fem åren kommer kommunsektorn totalt sett att ha tillförts ca 17,5 miljarder. I anslutning till reformen om maxtaxan har särskilda kvalitetssäkringsmedel införts på 500 miljoner kronor om året som är avsedda för personalförstärkningar och kompetenshöjning av förskollärare, barnskötare och fritidspedagoger. Dessa mycket omfattande satsningar på förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och skolan kommer att bidra till förutsättningarna för den trygga och stimulerande miljö som alla barn behöver för sin utveckling och sitt lärande från tidig ålder. Jag beklagar att Kristdemokraterna har gått emot samtliga dessa reformer.
Fru talman! Eftersom Yvonne Andersson fått förhinder att närvara här i kväll tackar jag för den möjlighet som jag har fått att ta emot interpellationssvaret. Jag vill också å Yvonne Anderssons vägnar tacka skol och utbildningsministern för svaret. Mycket av det som står i svaret delar vi. Det är inte alls så, som utbildningsministern säger i slutet, att Kristdemokraterna är emot detta. Exempelvis vill jag nämna att när det gäller bidraget till kommunerna för just skola, vård och omsorg satsar faktiskt Kristdemokraterna 4,25 miljarder mer än regeringen under den här treårsperioden. Jag vill bara nämna det om skolministern har glömt bort det. Kristdemokraterna vill ha valfrihet. Här är det en stor skillnad mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Vi vill ha valfrihet just för att säkra barnens trygghet i relationer med föräldrar och andra vuxna. I förskolan har vi sagt att vi vill ha minigrupper som säkrar barnens möjlighet att bli sedda av lärarna. I skolan har vi pläderat för att varje vuxen inte ska ha ansvar för fler än 15 elever. Det är inte alls ovanligt i den svenska skolan i dag att det är upp till det dubbla per person. Vi vill som sagt var ha max 15 elever per anställd för att säkra skolbarnens möjlighet till vuxenkontakt men också för lärares arbetstillfredsställelse. Sedan undrar jag: Vad menar skolministern med lämpligt antal och storlek? Jag skulle vara väldigt glad om skolministern kunde precisera lite mer. Hur många barn anser ministern det vara möjligt att ha per anställd?
Fru talman! Kan det vara så att vi just nu skådar ett viktigt skifte i politiken i Sverige? Är det så att Kristdemokraterna efter 30 års tveksamhet och ibland aktivt motstånd mot förskolan nu vänder och vill satsa än mer resurser på förskolan? Jag har några frågor som jag också vill ha besvarade för att det här ska bli en diskussion där vi förstår varandra. Kommer Kristdemokraterna att behålla maxtaxan som nu är införd i Sverige? Det är en mycket viktig reform som dels innebär en rejäl förstärkning av barnfamiljernas hushållsekonomi, dels en möjlighet att komma till förskolan på ett helt annat sätt än tidigare. Kommer Kristdemokraterna att behålla maxtaxan? Vill ni dessutom satsa ytterligare resurser på förskolan för att stärka kvaliteten, dvs. stödja regeringens politik när vi nu gör det? Det är finansieringen av maxtaxan, av den allmänna förskolan, av arbetslösas och föräldraledigas rätt, men också särskilda kvalitetssatsningar på en halv miljard. Hur ska ni då få ihop er familjepolitik? Jag gissar att Kristdemokraterna samtidigt vill ha någon typ av vårdnadsbidrag. Ska allt detta genomföras handlar det ju om många miljarder ytterligare, dels alla de resurser vi nu sätter in i förskolan, omkring 5 miljarder inklusive kvalitetssatsningen, dels några ytterligare miljarder för ett vårdnadsbidrag eller ett barnomsorgskonto. Jag väntar med spänning på konkretionen i Kristdemokraternas förslag när det gäller just förskolan. Jag skulle vilja passa på och säga att är det så att ni vänder och vill stödja ytterligare statliga satsningar på förskolan, så diskutera gärna med oss. Vi ser förskolan som en väldigt viktig framtidsfråga, en del av det livslånga lärandet, en fin metod att stimulera alla barns utveckling, någonting som vi småbarnsföräldrar också sätter väldigt högt. Förskolan får mycket högt betyg i de utvärderingar som görs. Knappast någon del av den gemensamma sektorn möter sådan uppskattning som förskolan. Om ni inte är beredda att sätta till alla de ytterligare miljarder som behövs blir det en svår diskussion. Jag väntar med spänning på det svaret. Jag ser gärna att de stora statliga satsningar vi nu gör, en av de största reformer vi har gjort på mycket länge inom utbildningsväsendet, med maxtaxa, med allmän förskola, med kvalitetssatsningar på förskolan, följs upp i kommunernas arbete så att vi får en väldigt fin utveckling av våra förskolor. Det är klart att det är väldigt viktigt att vi har en kvalitet i förskolan som tar till vara alla barns utvecklingsmöjligheter. Att man får den stimulansen tror jag kommer att betyda väldigt mycket när de barnen sedan kommer upp i skolan, inte minst den språkliga utveckling som man kan få via förskolan. Men jag är nyfiken på att höra om Kristdemokraterna har bestämt sig för att storsatsa ytterligare medel på förskolan. Jag menar utöver de drygt 5 miljarder som regeringen satsar. Då får vi naturligtvis föra resonemang om det.
Fru talman! Jag ska inte göra som skolministern, undvika att svara på frågan. Jag ställde en enda fråga och så får jag fyra eller fem motfrågor. Men jag hoppas att skolministern svarar på frågan i nästa inlägg. Frågan lydde: Hur många barn anser ministern det vara möjligt att ha per anställd? Vad menar skolministern med lämpligt antal och lämplig storlek? Sedan säger skolministern att Kristdemokraterna har bedrivit ett aktivt motstånd mot förskolan. Ytterligare odling av en myt. Det här är en myt. Men Kristdemokraterna har velat ha fler alternativ, valfrihet för föräldrarna att själva välja. Vi vill inte från kristdemokratiskt håll bestämma hur Thomas Östros ska ordna sin barnomsorg. Vi vill ge Thomas Östros rätten att själv bestämma. Det gör man däremot inte från socialdemokratiskt håll. Man subventionerar och lyfter fram en enda barnomsorgsform. Det innebär att föräldrarna inte har någon valfrihet. Det är som sagt var en myt att Kristdemokraterna på något sätt skulle ha motarbetat förskolan, men vi vill ha fler alternativ, valfrihet. När det gäller maxtaxan vill jag påpeka att vi inte har sagt att vi ska riva upp den. Vi ska ha det här under maxtaxans paraply. Men det pågår arbete för att hitta en rättvis fördelning av maxtaxepengarna så att inte bara vissa blir delaktiga av dem. I regel är det bara rika som blir det. Thomas Östros blir delaktig av dem, men jag vet att undersköterskan i Luleå, som i dag betalar 995 kr, inte får ett öre i sänkning. Det är faktiskt så. Samtidigt försvårar man för dem som har alternativ förskola eller barnomsorg. Thomas Östros säger också att Kristdemokraterna har svängt och nu vill satsa mer på skola och förskola. Det har Kristdemokraterna gjort hela den tid jag har suttit med i den här riksdagen. Vid senaste budgetförhandlingen hade faktiskt Kristdemokraterna 4,25 miljarder mer till landets kommuner för skola, vård och omsorg än Socialdemokraterna hade i sin budget. Det borde Thomas Östros veta, för jag tror att han är så pass påläst. Men det kanske är svårt att erkänna det. Vi betror faktiskt kommunpolitikerna att själva avgöra. Vi vill inte sticka ut pekpinnar och säga: Där ska ni satsa! Hur mycket vet rikspolitikerna i Stockholm om hur läget är uppe i Karesuando exempelvis?
Fru talman! Nej, just det. Kristdemokraterna vill inte peka ut att det är skolan vi ska satsa på. Därför har ni sagt nej till öronmärkta statsbidrag till skolan, som är regeringens förslag och som riksdagen har ställt sig bakom. Wälivaara antydde varför. Det kanske inte är skolan man ska satsa på. Det är summan av kardemumman i Wälivaaras resonemang. Det blir väldigt spännande att se vad Kristdemokraterna kommer fram till. Det låter ändå på Wälivaaras formulering som om maxtaxan ska vara kvar som ett slags paraply. Denna mycket populära reform, som barnfamiljerna verkligen har ställt sig bakom, törs Kristdemokraterna inte gå rakt och klart ut och säga att man skulle avskaffa, men undergräva låter det som. Det är alltså inte några nya pengar till förskolan, utan detta är att ta från maxtaxepengarna och föra över till ett vårdnadsbidrag. Det är min tolkning av det som Erling Wälivaara säger. Då vet jag inte vad som händer med den ambition som jag trodde ni hade att driva på med ytterligare satsningar på kvaliteten i förskolan. Vill ni det så är det välkommet om vi kan föra ett resonemang. Om vi får en uppslutning kring förskolan som en av de riktigt, riktigt viktiga framtidsfrågorna så är det väldigt bra att föra ett resonemang om det. Tidigare har ni talat om att göra ett vårdnadsbidrag som uppgår till ungefär 850 kr i månaden. Sedan har ni det som Erling Wälivaara kallar för paraply - vad det nu innebär. Den formen kan nog innebära att barnomsorgskostnaderna kan öka under det där paraplyet. Vad återstår då av möjligheter och valfrihet? Detta är inte ett bidrag stort nog att leva på. Och ni vill inte att man ska komma till barnomsorgen, för ni vill använda de pengarna till vårdnadsbidraget. Jag är rädd för att detta kanske inte är den satsning på förskolan som jag hade hoppats att ni ville delta i. Den typen av diskussioner är naturligtvis oerhört intressanta för socialdemokratin att medverka i. Jag tror att förskolan är en av de viktiga framtidsfrågorna, inte minst när vi nu också inför en avgiftsfri allmän förskola för alla fyra och femåringar. Det är en reform som också vår omvärld tittar mycket intresserat på. Det kom en norsk delegation häromveckan, och vi hör många intresserade utrop från EU-kolleger som med nyfikenhet ser vad vi gör för att stötta de små barnens utveckling. Jag tror att vi ligger väldigt väl till här också i förhållande till föräldrarnas känsla av vad som är viktigt. Så förstör nu inte maxtaxereformen och reformen om den allmänna förskolan, utan fortsätt uppslutningen kring detta! I så fall är ni välkomna att diskutera också fortsatta satsningar på förskolan. Avslutningsvis är det viktiga nu att vi får en kvalitetsutveckling i vår förskola som vi kan vara glada över. Jag är inte säker på att det bäst sker genom att i riksdagen exakt stipulera antalet barn, men om vi kan komma överens om förskolans centrala roll så får vi resonera också om sådana saker.
Fru talman! Återigen måste jag tyvärr konstatera att skolministern och utbildningsministern vägrar att svara på min fråga. Vad menar skolministern med lämpligt antal och storlek? Anser skolministern att upp till 30 elever eller barn per anställd är en rimlig nivå? Jag skulle gärna vilja ha svar på den frågan - eller kan det möjligen vara så att skolministern inte har någon uppfattning i den? Jag börjar tro att ministern har läst vårt budgetförslag dåligt. Där framgår de tre områdena klart och tydligt - vård, skola och omsorg. På dem vill vi satsa de extra 4,25 miljarderna under kommande treårsperiod. När det gäller maxtaxan är Thomas Östros den stora vinnaren. Men Thomas Östros barn kan mycket väl bli de stora förlorarna tillsammans med undersköterskan, som inte får något som helst stöd i maxtaxan. Jag känner inte igen socialdemokratisk politik. Det är moderat politik som ni bedriver i dag! Det är de högavlönade som får de stora sänkningarna medan de mindre bemedlade får stå där med mössan i hand. Jag beklagar att det är så här.
Fru talman! Vi ser förskolan som en del av den generella välfärdspolitiken. Förskolan är en del av ett livslångt lärande med leken som pedagogisk idé och ett fint sätt att utveckla våra barn - ungefär som skolan. Jag skulle inte drömma om att i skolan nu införa en avgift som skulle göra att man betalade i proportion till sin inkomst så att höginkomsttagarna fick betala rejält mycket för att gå i grundskolan. Tvärtom är grundskolan en del av det kitt som vi har i samhället. Alla ställer upp och betalar för varandras barn, och skolan är en viktig del i alla våra barns utveckling. Så ska vi också se på förskolan, inte minst den allmänna förskolan som är avgiftsfri för alla fyra och femåringar. Vi inlemmar den i synen på generell välfärd och generell rätt för alla föräldrar och alla barn. Jag tycker att det är ett framsteg för välfärdspolitiken. Erling Wälivaara säger nej till öronmärkta bidrag till skolan. Vi tillför drygt 17 miljarder kronor under de kommande åren för att möjliggöra anställning av ungefär 15 000 lärare och andra specialister i skolan. Vi gör det för att få fler lärare i barngrupperna och i ungdomsgrupperna, för det är så viktigt att det finns gott om kvalificerad personal som kan hjälpa och stötta barnen. Det är den konkreta politiken. Kristdemokraterna säger nej till ett öronmärkt stöd till skolan. Man gör det därför att man gör bedömningen att det kanske inte är där som man vill satsa framöver. Dessutom ska ju Kristdemokraterna samverka med det mycket stora parti som vill dra undan 15 miljarder kronor från kommunerna. Vad återstår efter en förhandling, Erling Wälivaara, med ett parti som vill minska kommunernas verksamhet med 15 miljarder kronor? Ni kanske får igenom att den minskar med bara 12 miljarder eller med 10 miljarder, men inte är det barnen i skolan som kommer att få det bättre med en sådan typ av politik.

Fru talman! Yvonne Andersson har frågat mig vad jag avser att göra så att fler barn får möjlighet att lära i utomhusmiljö. Ansvarsfördelningen på skolområdet innebär att staten formulerar övergripande mål och resultatkrav medan kommunen har det direkta ansvaret för verksamhetens bedrivande. Det finns inte några hinder i skolförfattningarna för att bedriva undervisning utomhus. Kommuner och andra skolhuvudmän har således i dag alla möjligheter att lägga in sådana inslag i utbildningen. Jag anser att frågan om lärande i utomhusmiljö hänger nära samman med frågan om fysisk aktivitet och rörelse. Flera undersökningar visar att barn och unga rör sig mindre och att övervikten ökar. Det måste betraktas som mycket angeläget att på olika sätt stimulera till ökad rörelse och fysisk aktivitet inom skolan. Att förlägga undervisning utomhus är ett naturligt sätt att få barn och ungdomar att röra sig mer i skolan. Jag håller också med Yvonne Andersson om att undervisningsinslag utomhus i många fall kan ha goda pedagogiska effekter. Andra argument som ofta förs fram till stöd för utomhuspedagogiken är minskad risk för vissa allergier och goda möjligheter till undervisning i miljökunskap. Regeringen står bakom flera satsningar för att stimulera till ökad fysisk aktivitet i skolan. Bland dessa kan nämnas det fysiska aktivitetsår, benämnt Sätt Sverige i rörelse 2001, som Folkhälsoinstitutet på uppdrag av regeringen genomförde under föregående år. Ett av fokusområdena för denna satsning var barn och ungdomar i skolan. Inom ramen för detta håller en ny nationell kursplan i utomhuspedagogik på att tas fram. Kursen ska vända sig till personal verksam i förskolan och skolan och arbetet ska baseras på aktuell kunskap om människans relation till olika fysiska miljöer. Syftet är att skapa mer rörelseintensiva lärmiljöer i alla skolans ämnen. Regeringen har även anslagit medel från Allmänna arvsfonden till olika utvecklingsprojekt. Ett exempel på detta är det s.k. Bunkefloprojektet som är ett hälsoprojekt i samverkan mellan föreningslivet och skolan. Eleverna i Bunkeflo har fysisk rörelse på schemat varje dag och i projektet studeras vilken inverkan detta har på socialt beteende, studieresultat m.m. Inom ramen för detta projekt har det även startat ett nätverk som syftar till att ta till vara och sprida positiva effekter av en ökad fysisk aktivitet i skolan. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att stimulera till lokal utveckling när det gäller barns och ungdomars fysiska aktivitet och rörelse i skolan. En positiv effekt av detta är förhoppningsvis att användandet av utomhuspedagogik ökar. Jag vill också betona att det är av central betydelse att fysisk aktivitet och rörelse är integrerade i hela skoldagen och inte bara sker inom ramen för ämnet idrott och hälsa. Ansvaret för en skolas pedagogiska inriktning vilar helt på skolan själv och på skolans huvudman. Jag anser det viktigt att det finns ett rikt utbud av pedagogiska profiler på olika skolor så att föräldrar och barn i så stor utsträckning som möjligt har möjlighet att välja en inriktning som passar deras intressen och behov.
Fru talman! Också nu tackar jag för att jag får vara här och ta emot interpellationssvaret eftersom Yvonne Andersson inte har möjlighet att närvara i kväll. Jag tackar också ministern för svaret. Vi delar många av de åsikter som framkommer i det här svaret också. Utomhuspedagogiken är nästan självklar när det gäller miljö och idrott. Men när det gäller andra ämnen kan en stor del av undervisningen också ske i naturliga miljöer, t.ex. biologi, historia och t.o.m. matematik. Jag ska inte föra en lång debatt här. Men vore det inte lämpligt, skolministern, att utreda möjligheterna till utomhuspedagogik i översynen av läroplanen?
Fru talman! Det här är en fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För tre och ett halvt år sedan var jag naturskolelärare i Sölvesborgs kommun. I svaret säger utbildningsministern att det inte finns några hinder i skolförfattningen för att bedriva utomhuspedagogik. Det är riktigt. Skolförfattningen ger tvärtom mycket goda möjligheter till detta. Flera kommuner har också utnyttjat det, och jag kommer som sagt från en sådan. I svaret tar utbildningsministern upp det positiva sambandet mellan utomhuspedagogik och fysisk aktivitet. Men utomhuspedagogik handlar ju också om så mycket annat, som Erling Wälivaara sade. Det finns ett 60-tal naturskolor i landet. De är organiserade i någonting som kallas för Naturskoleföreningen. De sysslar med utomhuspedagogik och är lite experter på det. De har en devis som talar om att lära in ute. Man börjar med upplevelser. Man ska uppleva med alla sina sinnen. När man gör det upptäcker man någonting. Man upptäcker sambanden och blir förundrad. Man kan bli fantastiskt förundrad över hur fin en vitsippa är eller att en groda kan hoppa så långt. Det ger frågor, och det ger också en lust att vilja lära mer. Där kommer nästa steg. Då söker man efter förståelsen och undrar varför gör den det och varför händer detta. Genom att arbeta på detta sätt får varje barn en insikt och en ekologisk förståelse. När man har fått insikten vill man också börja göra någonting och påverka. Det är bl.a. därför jag står här nu. Det blir resultatet av min insikt i de här frågorna. Därför undrar jag hur utbildningsministern ser på dessa övriga aspekter av utomhuspedagogik.
Fru talman! Efter Willy Söderdahls inlägg tror jag att vi alla känner oss lite övertygade om det här faktiskt är en bra idé, men jag tror inte att någon av oss vill reglera den centralt. Men att använda utomhusmiljön för att stimulera elevers intresse för många olika ämnen tror jag är en väldigt god idé. Jag är inte beredd att centraldirigera detta men ser gärna att den här typen av verksamhet utvecklas framöver.
Fru talman! Jag tackar för det positiva svaret att utbildningsministern ser att det finns möjligheter i detta. Naturskolorna jobbar inte bara med miljöundervisning och det som jag nu försökte beskriva, utan i denna verksamhet är man samtidigt inne på gruppdynamik. Vad är det som händer i en grupp när man har dem ute i naturen? Det är helt annat än det som händer inne i skolsalen. Man kan jobba med samarbete och könsroller på ett mycket naturligt sätt. De barn som inte hävdar sig i skolsalen kan få visa framfötterna och göra saker som ingen trodde att de kunde - på gott och ont ibland tänkte jag säga. Dessutom är naturskolorna mycket delaktiga i fortbildning av personalen dels när man har grupperna ute, dels i ren personalutbildning. Jag vet att de också är aktiva där högskolorna och lärarutbildningarna finns. Dessa lärocentrum utnyttjar ofta att naturskolan finns i närheten och kommer ut med lärarkandidaterna. Det är också positivt. Jag tror inte heller att man ska centraldirigera detta. Jag vill lyfta fram att de här resurserna finns. Hur utnyttjar vi dem för att de ska komma fler till del än bara de kommuner som nu har nappat på detta? Hur kan man utnyttja den resurs som faktiskt finns i landet i den nationella kursplan som man tar fram i utomhuspedagogik?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag så här långt inte känner mig nöjd med det svar som jag har fått. Jag hoppas att jag i replikform kan få bättre och konkretare svar på mina frågeställningar. Den kommunala skolan i Sverige garanterar att alla barn har samma rättigheter till utbildning. Det är detta demokratisk-humanistiska synsätt som präglar vårt land. Det är angeläget att barn med olika sociala och kulturella förutsättningar ges möjligheter att gå i skolan tillsammans. Fristående skolor kan utgöra ett komplement till den kommunala skolan, men de får inte bidra till att förstärka sociala och kulturella skillnader i samhället. Fristående skolor kan tillföra erfarenheter i den befintliga skolverksamheten. Ny pedagogik är ett exempel. Men många fristående skolor bygger på konfessionell grund och kommer därmed att inte att stå för ett synsätt där skolan ska vara öppen för alla oavsett bakgrund och religion. Detta innebär att dessa skolor strider mot viktiga delar i det som vi anser vara en rättighet för de barn som växer upp i Sverige. Jag vill mena att själva grunden till att ta initiativ till att starta en konfessionell friskola är just att man inte vill att barnen ska få del av en allsidig undervisning. Man vill snäva in barnens sfär. Till det ska läggas att det här ofta handlar om barn som lever i en trosgemenskap med levnadsregler i hemmet och på fritiden. Det blir sedan även så att man möter denna ensidiga miljö också i skolan. Under hela uppväxten kommer man då aldrig i kontakt med barn från familjer med andra trosinriktningar, ideologier eller uppfattningar i största allmänhet. Det är min fasta övertygelse från min egen uppväxt och från andras erfarenheter att det just under uppväxtåren är så oerhört viktigt för att kunna acceptera andra människor i framtiden, att man möts, bryter åsikter och lär sig att acceptera varandra. Jag kan inte se att konfessionella skolor fyller de krav som vi i övrigt har i samhället. Jag kan inte heller finna att det på något sätt skulle finnas ett konventionskrav att ge fristående skolor statligt stöd. Däremot tror jag att det är oerhört viktigt att de skolor som vi har är öppna mot olika trosinriktningar och att de känner sig välkomna. Den dialogen bör finnas, och det bör finnas möjligheter till såväl bönerum som andaktsrum. Jag ska ställa ytterligare en konkret fråga. Jag har sedan jag ställde min interpellation blivit kontaktad av människor som känner att det i fristående konfessionella skolor finns en dragkamp mellan styrelsen och rektorn. Den professionella ledningen och styrelsen har ofta konflikter sinsemellan, och man känner att det inte är tillräckligt uppstramat och uppreglerat för att få bästa möjliga funktion i skolorna. Min utgångspunkt är att man inte ska ha denna typ av skolor med statsbidrag, men jag tycker ändå att det är viktigt att man tar vara på den kritik som framförs mot att reglerna inte är utformade på bästa sätt. Jag läser i svaret att statsrådet inte ser någon grund för att göra en översyn. Jag tycker att det finns en grund för en sådan. Först och främst är frågan om konfessionella skolor oerhört oerhört lite belyst. Jag har försökt ta upp den sedan jag kom in i riksdagen 1995, och jag har hela tiden känt att det finns oerhört lite av kunskap. Ser man på bakgrundsmaterial kring barns situation i de mest slutna samfunden - man talar här om en hel skala av religionsinriktningar - finner man att det är oerhört litet. Man pekade i utredningen I god tro på behovet av ett kunskapscentrum. Denna utredning har inte föranlett några åtgärder från regeringens sida. Jag kan inte heller se att man på annat sätt har skaffat sig den kunskapsgrund som skulle behövas för Skolverkets utvärderingar, för tillståndsgivningsprocessen och för oss politiker. Det behövs här en kunskap som jag hoppas att statsrådet kan svara mig på hur man tänker bygga upp, så att vi kanske kan ha en mer konstruktiv debatt framöver och kan fatta bättre beslut.
Fru talman! Den viktiga utgångspunkten för mig är skollag, läroplaner och de mål och riktlinjer som finns. De gäller inte bara de kommunala skolorna utan också fristående skolor, även sådana av konfessionell art. Detta innebär att Skolverket har en central roll i att utvärdera, följa upp och utöva sin tillsynsverksamhet för att se till att de värden som skollag och läroplan förmedlar också överförs i skolan. Det handlar inte minst om ett kritiskt granskande arbetssätt, om allas lika värde, om demokrati och mänskliga rättigheter samt om kunskap byggd på vetenskaplig grund. Jag menar att detta är Skolverkets centrala uppgift. Det är riktigt att det inte finns någon internationell konvention som förbinder oss att ge statsbidrag. Däremot finns det internationella konventioner som binder oss att erkänna konfessionella skolor, så att man också fullgör skolplikt där. Jag menar dock att vi genom att involvera skolor på detta sätt också har större möjligheter att få den öppenhet och den relation som behövs för att vi ska vara säkra på att utbildningen också bedrivs enligt de värderingar och principer som jag inledningsvis nämnde. Det är därför viktigt att de finns med i ett sammanhang där Skolverket har möjlighet att utöva sin tillsyn. När det gäller frågan om fristående skolor ligger det nu en proposition på riksdagens bord, och den diskuteras just nu i utbildningsutskottet. Vi menar att det behövs en uppstramning av villkoren för att få rättvisa villkor mellan kommunala skolor och fristående skolor. Jag menar att denna proposition och det förarbete som är gjort till den är tillfyllest i det här läget, men jag förutsätter att Skolverket fortsätter med sitt arbete att aktivt och engagerat utöva tillsynsarbetet också för de konfessionella skolorna.
Fru talman! Jag tackar även för detta svar, även om jag inte heller denna gång är nöjd. Jag skulle vilja ha en kommentar till de konflikter som ofta uppstår mellan styrelsen i fristående skolor och deras rektor och professionella utövare. Finns det några tankegångar kring detta? Östros, nämligen på vilken kunskapsgrund man har gett fristående konfessionella skolor deras tillstånd. Vad vet man om barn som växer upp inte minst i de utsatta grupperna, de slutna samfunden? Vad vet man om deras uppväxt och deras möjligheter till självständiga livsval när det gäller tro och livsinriktning? Var finns den kunskapen? Jag har sökt den men inte kunnat få den, och jag har inte heller sett att det är någon kunskapsuppbyggnad på gång. Statsrådet talade vidare om Skolverkets roll. Min erfarenhet från de år som jag har haft kontakt med det är att det finns oerhört liten kunskap om just detta. Man är säkert kunnig på andra områden men inte på det här. Man har ofta inte ens haft kunskap om att det finns konfessionella skolor. När jag har berättat att en skola har fått tillstånd på den och den grunden och frågat vilken uppföljning man har när man blivit kontaktad av oroliga föräldrar och andra i närmiljön har man inte haft kännedom om detta. Där har funnits ett oerhört kunskapsgap. Det har inte heller funnits metoder för hur man ska ta ställning till frågor om värdegrunden. Det är kanske lättare att kontrollera om lärarna har rätt utbildning och kan räkna osv. Vi har en bättre tradition på att följa upp detta, men när det gäller konfessionella skolor har man såvitt jag har kunnat erfara inte motsvarande kunskap. Detta oroar mig väldigt mycket mot bakgrund av att tillstånden för den här typen av skolor ökar så kraftigt som är fallet. Vi har inte kontroll över detta. Det är också viktigt att man ser till att följa de jämställdhetsregler som vi försöker att arbeta efter i vårt samhälle. Statsrådet talar om att involvera dessa skolor i det allmänna skolsystemet eller hur nu orden föll. Jag har sett detta på ett annat sätt. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi involverar alla barn och att alla föräldrar ska känna sig välkomna i den allmänna skolan. Vi ska öppna dörren för de dialogerna, inte göra en särlösning för dem som har olika trosuppfattningar. Nu har man öppnat dörren för en helt annan samhällslösning än vad vi traditionellt har haft. Om vi ser tillbaka på vår historia finner vi att konflikter och skiljaktigheter om vad som är att betrakta som de viktigaste värdena inom skolans område har förekommit sedan det förra seklets början. Det finns väldigt många historiska paralleller till den dagsaktuella debatten om konfessionella skolor och om vissa religiöst influerade inslag i skolans undervisning och miljö. Vi har alltså oerhört mycket att lära av hur vi har hanterat det här historiskt, men nu har vi helt plötsligt valt en helt annan lösning. Det handlar inte om att inkludera detta i den allmänna skolan, utan det är i stället att skära av den länk som ändå har visat sig så framgångsrik. Jag är alldeles övertygad om att vi hade haft ett annat samhälle i dag om vi hade gjort ett annat vägval när vi diskuterade utifrån att vi fick väldigt många kristna frikyrkor som någon gång i seklets början ställde krav på att ha egna skolor därför att de inte kände sig inkluderade i den allmänna skolans religionsundervisning. Vi löste det då genom dialog och genom att öppna upp till föräldrarna. Vi hittade lösningar. På samma sätt tycker jag att vi ska välja väg också i dag: att inkludera de barn som har föräldrar som har andra krav på att trosuppfattningar ska inkluderas i skolan. Vi ska vara öppna, men vi ska inte exkludera de barnen från gemensamma erfarenheter. Jag skulle önska lite mer svar på detta.
Fru talman! Jag menar att det är Skolverket som i sin tillsyns och granskningsverksamhet har den strategiska uppgiften att värdera den utbildning som pågår även i den konfessionella skolan. Det är klart att det är Skolverkets ansvar att hela tiden också följa med i kunskapsutvecklingen och att ha välutbildade tjänstemän på området som kan bidra till den granskningen. Det förutsätter att Skolverket, om man behöver, också förstärker sin kunskap om detta. I den proposition som nu ligger på riksdagens bord föreslår också regeringen att kommunen får ett ansvar för att även inkludera fristående skolor i sin granskning och uppföljningsverksamhet. Det är ett förslag som jag tror är viktigt, för kommunerna utvecklar ju nu sitt arbete med att följa upp och vidareutveckla kvaliteten i skolan. Kommunerna har ju ett ansvar för alla barn i kommunen och för att de får en bra skolgång. Det skulle vara ett bra sätt att också inkludera de fristående skolorna i det här arbetet. Det tror jag i sig skulle kunna bidra till en fin kvalitetsutveckling också i de fristående skolorna. Den propositionen ligger på riksdagens bord.
Fru talman! Jag kan konstatera att statsrådet så här långt har gett mig rätt i att det inte finns något konventionskrav på att vi ger statsbidrag till den typ av skolor som vi diskuterar här. Däremot har jag inte fått svar på andra frågor som jag har ställt, och en ytterst viktig fråga som jag har tagit upp under de år jag har funnits här i riksdagen är ju behovet av kunskap. Jag har inte fått någon redovisning av att det finns någon kunskapsuppbyggnad om situationen för barn som växer upp i slutna samfund och även befinner sig i den miljön under skoltid. Där finns det ju belagt i en tidigare utredning att det finns ett behov av kunskap, och jag tycker att innan man går vidare borde man också se till att den kunskapen finns samlad i samhället och att de myndigheter som ska följa upp de här skolorna har den kunskapen för att kunna göra rätta bedömningar. Sedan är det oerhört viktigt att vi också, utöver den konvention som statsrådet har pekat på, tittar på barnkonventionen. Vad säger barnkonventionen om barnens egen rätt till att välja religiös inriktning och på andra sätt göra självständiga livsval? Denna viktiga konvention, barnkonventionen, finns inte nämnd här i statsrådets svar, och det tycker jag är beklagligt. Än en gång: Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi en gång för alla bestämmer oss för att det behövs mer kunskap. Vi har inte den någonstans i samhället, och den finns inte hos dessa myndigheter. Det är bra att det finns förhoppningar om att man ska kunna göra en bättre uppföljning framöver, men då måste vi också ta ansvar för att ge dem redskapet. I dag finns inte det. Vi vet att man har gjort en kritisk granskning och kommit fram till att bl.a. Livets Ords skola har en väldigt auktoritär inriktning, och man har kritiserat den skolan även på andra punkter. Men det här är ett undantag, att man har tagit tag i en fråga på det sättet. Det finns flera andra skolor där det också har funnits anledning till att kritiskt granska hur undervisningen sker, men vi har inte sett den aktiviteten från Skolverkets sida än.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka antalet timmar i ämnet idrott och hälsa samt för att metodutveckla ämnet så att alla elever deltar i undervisningen. Jag håller med Kent Olsson om att den ökande övervikten och minskade fysiska aktiviteten bland barn och unga är ett folkhälsoproblem. Det är en fråga som måste uppmärksammas och diskuteras av hela samhället, även om skolan har en central roll i sammanhanget.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 Jag anser det vara av största vikt att elevers fysiska aktivitet prioriteras i skolan. Det är emellertid hög tid att nu även ta vara på de breda utvecklingsmöjligheter som finns med nuvarande ordning och att nå den stora grupp elever som har hög frånvaro i ämnet. Regeringen står bakom flera satsningar som ska stimulera till lokal utveckling vad gäller möjligheterna och elevers lust till fysisk aktivitet i skolan. Här kan bl.a. nämnas anslåendet av medel från Allmänna arvsfonden till lokala utvecklingsprojekt. Det mest kända exemplet på ett sådant projekt är kanske Bunkefloprojektet, vilket Kent Olsson känner till. Med stöd av regeringen håller man där nu på att bygga upp ett nätverk för att hjälpa andra skolor att komma i gång med liknande projekt. Över 900 skolor i hela landet har hittills anmält intresse för att få vara med i detta nätverk. Regeringen har även tagit initiativ till inrättandet av ett nationellt resurscentrum med syfte att utveckla och stimulera barns och ungas attityder till fysisk aktivitet. Centrumet ska på olika sätt stimulera skolor till att göra elever mer fysiskt aktiva, såväl under skoltid som fritid. Beträffande metodutveckling i ämnet är det, i linje med den ansvarsfördelning som finns på skolområdet, något som i första hand kontinuerligt ska ske lokalt i kommuner och skolor. För att stödja denna utveckling står regeringen emellertid bakom flera initiativ. Här kan nämnas att inom ramen för det fysiska aktivitetsår, Sätt Sverige i rörelse, som Folkhälsoinstitutet på regeringens uppdrag anordnade 2001, så bedrivs ett projekt benämnt Idrottslärarperspektivet som ska belysa idrottslärarens framtida yrkesroll utifrån pågående skolutvecklingsprocesser. Dessutom har Statens skolverk i 2002 års regleringsbrev fått i uppdrag att utvärdera och analysera undervisningen i ämnet idrott och hälsa samt att utvärdera i vilken utsträckning eleverna deltar i och fullföljer utbildningen. Skolverket ska analysera orsaker till bristande måluppfyllelse samt hur undervisningens uppläggning påverkar elevernas inställning till ämnet och förståelse för behovet av fysiska aktiviteter. Detta visar att regeringen på olika sätt stöder och stimulerar det lokala arbetet med att utveckla fysisk aktivitet bland barn och unga. Min bedömning är att det är rätt metod för att nå nödvändiga positiva effekter på området ute i de lokala verksamheterna.
Fru talman! Jag är medveten om att som ny på sin post har ministern inte hunnit sätta sig in i allt som sker på skolans område, även om vi har haft en del av detta tidigare. Samtidigt hade det ju nu funnits en strålande chans att visa att ministern har tänkt till och har en hel del nya idéer. Ta chansen och se detta problem som vi verkligen har i skolan av i dag! Ministern svarar ju egentligen inte på min fråga. Jag frågade: "Vilka åtgärder avser utbildningsministern vidta för att öka antalet timmar i idrott och hälsa i skolan?" Jag får ett välmenande svar om att det är viktigt med idrott i skolan, men ingenting om att öka antalet timmar över huvud taget. Men hur är då situationen? Låt mig citera, för att sätta in ministern i ämnet lite grann, vad RF:s förre ordförande sade: "Snurrigt minska tiden för idrottsämnet på gymnasiet" är rubriken. "Under hela 90 talet har forskare, läkare, lärare, myndigheter och inte minst idrottsrörelsen fört fram kritiska synpunkter till Utbildningsdepartementet, riksdag och regering om nedmonteringen av idrottsämnet i skolan. Därför är det helt snurrigt att man nu tar bort idrottsämnet som obligatorisk B-kurs på natur och samhällsvetenskapsprogrammen." Detta säger som sagt var Riksidrottsförbundets ordförande Arne Ljungqvist i en kommentar till innehållet i den nya kursplanen. Den nya kursplanen innebär "totalt sett en reducering av ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan, säger Arne Ljungqvist och tillägger: Friheten att välja idrottsämnet för den som önskar löser inte problemet. Det är de elever som saknar idrottsintresse och därmed inte väljer idrottsämnet som drabbas. Den utveckling vi redan ser mot ett hälsomässigt a respektive b-lag bland våra gymnasister kommer att ytterligare påskyndas. Vid en europeisk jämförelse av idrottsämnet i skolan för några år sedan låg Sverige näst sist i statistiken. Med det nu framlagda förslaget försämras bilden ytterligare. Det hela är pinsamt, avslutar Arne Ljungqvist." Efter att för någon vecka sedan talat med den nuvarande RF-ordföranden kan jag garantera att hans åsikter i ämnet inte är annorlunda. Som ministern kanske har sett har det varit en artikelserie i Aftonbladet under ett antal dagar. I en av rubrikerna står: Vi är näst sämst i Europa. Man gör sedan en jämförelse med vad som händer i resten av Europa. Låt mig läsa lite grann: Svenska elever har i genomsnitt tre timmar mindre idrott i dag per vecka än för 74 år sedan. Jag kan gå vidare med vad som står i Aftonbladet. Nu får det vara nog, skriver man i en stor rubrik i förra veckan. Det är stora svarta ord som är lika otäcka att läsa varje gång. Hjärt och kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, fetma, skadade rörelseorgan, diabetes och depressioner. Det handlar om sjukdomar vi redan ser spår av. Det handlar om risker på sikt. Det handlar om svenska barn och ungdomar som i dag rör sig alldeles för lite. Jag hade hoppats att ministern här från talarstolen skulle säga att han verkligen ser allvaret i detta. Jag tror att ministern ser allvaret. Men han måste också se det på det viset att han säger: Nu gör jag någonting. Ministern har nu en unik chans. Det är första gången som vi talar om idrottsämnet i denna kammare. Nu finns chansen för ministern att säga: Jag tar till mig det. Det kan ministern säga till den svenska idrottsrörelsen och alla lärare. Alla talar om att det nu måste till fler timmar. De behövs inte för ministerns och min skull utan för ungdomarnas skull. Jag hoppas att kunna få det svaret i nästa inlägg från ministern.
Fru talman! Kent Olsson tar chansen. Jag har också hunnit träffa andra innan denna interpellationsdebatt som argumenterar för andra ämnen, Kent Olsson. Saken är inte så enkel att vi säger: Låt oss öka antalet timmar inom idrott. Det finns en opinion också kring andra ämnen. För regeringen, och till syvende och sist också för riksdagen, handlar det om att göra en ganska besvärlig avvägning. Kent Olsson är klockren i sin argumentation. Men jag möter också andra klockrena argumentationer. I de internationella jämförelserna blir det lite missvisande. Det räknas i fyrtiominuterspass. I Sverige beskriver vi vår skolverksamhet i heltimmar. Det är ganska stor procentuell skillnad mellan 40 minuter och 60 minuter. Fullt så illa kommer vi inte ut. Däremot har Kent Olsson helt rätt i den problemställning han tar upp. Barn och ungdomar rör sig för lite. Jag är alldeles övertygad om att vi behöver en samverkan med idrottsrörelsen och andra engagerade aktörer för att komma ifrån den situationen och få en trend med mer av rörelse bland barn och ungdomar. Men så enkelt som att öka antalet timmar i gymnastik är det inte. Vi har dessutom en frånvaro från elever som i dag inte uppskattar gymnastiken fullt ut. Det är kanske de som allra mest skulle behöva den. Jag tror inte att det är så enkelt. Låt mig föra resonemanget med olika aktörer om hur vi kan stärka barns och ungdomars lust att röra sig.
Fru talman! Visst har ministern nu chansen. Det är inte så att jag tycker att problematiken är enkel. Som gammal lärare vet jag själv att det är ett antal olika ämnen som ska rymmas. Men vi är nog ganska överens om att detta är ett område där situationen är katastrofal. Visst går det att öka antalet timmar. Ministern var själv inne på förut att det drabbar framför allt elever från miljöer där man inte är van att röra sig. Det drabbar elever i form av att de lär sig på ett sämre sätt. Låt mig ge ett par exempel till. Man kan konstatera att många barn i dag, som jag skrev i min interpellation, aldrig har varit andfådda. De tror att det är farligt. Pojkar som ska bli byggjobbare kan inte balansera på ett ben mer än i två sekunder. Flickor på vårdinriktade utbildningar som förväntas göra tunga lyft saknar den bål och bukstyrka som ryggen kräver och klarar inte att göra en enda sit-up. Det är en situation som är oerhört bekymmersam. Vi måste på något sätt öka antalet timmar i ämnet så att vi får eleverna att komma till lektionerna. Detta ser jag som ett oerhört stort dilemma. Vi är överens om att elever kommer att få bekymmer i sin vuxna framtid om de inte rör sig på rätt sätt. Vi har minskat antalet timmar i gymnastik och idrott i skolan. Det är detta som är problemet. Man kan kanske diskutera internationella jämförelser. Från regeringen har man en åsikt och från oppositionen har man alltid en annan när man läser dem. Men även om vi gör den skillnaden kan vi konstatera att vi har få timmar idrott i den svenska skolan. Det hoppas jag att ministern och jag kan vara överens om. Detta är ett problem. När alla läkare, lärare och i stort sett all svensk press och alla svenska idrottsmän är eniga kan knappast ministern stå som den ende på barrikaden och säga: Jag har rätt och alla andra har fel i den här situationen. Jag är ståndaktig. Vi ska inte ha fler timmar idrott i skolan, eftersom det blir så besvärligt. Visst är det besvärligt! Jag är medveten om att det blir besvärligt att rucka på en timme här och en timme där. Visa nu det modet! Tala om att det genomgående vid de diskussioner och alla de kontakter ministern har haft har visat sig att detta är ett av de stora problemen för svenska elever och svensk framtid. Vi behöver ha mer idrott i skolan. Det har ministern nu chansen att klara av. Jag hoppas att inte bara få en diskussion där ministern säger: Jag har förståelse för det Kent Olsson säger. Jag har förståelse för hur det är. Vi ska metodutveckla här, och vi ska metodutveckla där. Ta nu chansen och säg: Jag kommer åtminstone att gå tillbaka till departementet och undersöka om det finns möjligheter att utöka antalet idrottstimmar. Det kan vara någonting. Jag hade inte några förhoppningar att ministern skulle säga något annat. Men han kan åtminstone säga om det kommer en utredning. Det brukar i varje fall vara något.

Fru talman! Ragnwi Marcelind har frågat mig när jag avser att verkställa det beslut som fattades i riksdagen om en överflyttning av Nationella insatsstyrkan till Rikspolisstyrelsen. Hon har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att tillgodose vad utskottet har anfört i beslutet om insatsstyrkans funktion och arbetsuppgifter. Den 4 december förra året beslutade riksdagen att bifalla justitieutskottets förslag beträffande regeringens budgetproposition för år 2002. Beslutet innebär att Nationella insatsstyrkan ska vara att betrakta som en förstärkningsresurs liknande Rikskriminalpolisen och helikopterverksamheten. Insatsstyrkan ska organisatoriskt flyttas från Polismyndigheten i Stockholms län till Rikspolisstyrelsen. Beslutet innebär också att beslutsunderlag ska upprättas vid Rikspolisstyrelsen när insatsstyrkan ska användas. Underlaget ska redovisas vid behov. Detaljutformningen och polisiära bedömningar i övrigt ska enligt riksdagens beslut ankomma på Rikspolisstyrelsen. Arbetet med att genomföra de av riksdagen beslutade förändringarna pågår i Regeringskansliet. I arbetet ingår bl.a. att undersöka vilka följdeffekter förändringarna får.
Fru talman! Jag är oerhört besviken över det svar som jag har fått på min interpellation, Thomas Bodström. Svaret är undvikande, intetsägande och ger inget som helst svar på mina två mycket konkreta frågor. Jag uppfattar dessutom bristen på svar som lite respektlös både mot Nationella insatsstyrkan och mot mig som frågeställare. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att justitieministern varken vet eller vill ta reda på hur landets viktigaste polisresurs mot grov kriminalitet ska organiseras. Får jag påminna justitieministern om att i de förarbeten som gjordes för nästan 15 år sedan, och som låg till grund för skapandet av styrkan, utreddes fördelar respektive nackdelar med Nationella insatsstyrkans hemvist. I ett stort antal utredningar har det ältats fram och tillbaka om var Nationella insatsstyrkan ska ligga, om den ska sortera under Rikspolisstyrelsen eller ej m.m. Därför kan jag bara inte förstå eller acceptera att justitieministern försöker att undvika att svara på mina frågor med hänvisning till att frågan är under utredning - bl.a. om vilka följdeffekter förändringarna får. Det här har utretts tillräckligt, Thomas Bodström. Nu är det hög tid att sluta att utreda och börja agera. Beslutet från den 4 december måste omedelbart genomföras. Får jag också påminna ministern om att i riksdagsbeslutet som fattades den 4 december framgår det att en flytt av styrkan ska ske snarast. Det är något som varken ministern eller regeringen verkar ha uppmärksammat. Vet justitieministern om att medan hans departement ägnar sig åt utredningar och - som jag upplever det - förhalar frågan, ägnar sig - enligt uppgift - länspolismästaren i Stockholm åt att konsekvent vingklippa styrkan och dess operativa kapacitet? På så sätt får den myndighetens dåliga ekonomi återverkningar på en nationell resurs. Känner justitieministern till och, i så fall, accepterar justitieministern att Nationella insatsstyrkan för budgetåret 2002 fått sin driftsbudget sänkt med 30 %? Enligt uppgift ska länspolismästaren ha ålagt Nationella insatsstyrkan sidoarbetsuppgifter som tidigare har åvilat polisen i Stockholms län. Detta äventyrar direkt både riksdagens och regeringens beslut om att styrkan i alla lägen ska vara tillgänglig för antiterrorverksamhet. Vidare ska det ha beslutats om att minska styrkans numerär i stället för att t.ex. som i Norge öka numerären. I ett läge då de andra nordiska länderna ökar resurserna och avsätter mer personal till sina nationella insatsstyrkor stryper vi vår egen nationella insatsstyrkas verksamhet. Hur tänker regeringen? Hur tänker justitieministern efter det som har hänt den 11 september? Jag talade med Norges justitieminister för några dagar sedan, och han berättade att deras agerande är precis tvärtemot vad Sverige gör i dag. Jag tror mig också veta att Sveriges justitieminister är en av de få justitieministrarna i världen som inte har besökt sin insatsstyrka efter den 11 september och som inte ens har bemödat sig om att tala med sin antiterrorpolis. Thomas Bodström, det här är oerhört allvarligt. Det är ett ansvar som åläggs justitieministern. Jag förutsätter att regeringen respekterar riksdagsbeslutet och skyndsamt för över styrkan till Rikspolisstyrelsen och att styrkans övriga behov snarast tillgodoses. Det borde ligga i allas intresse.
Fru talman! Terrorism var orsaken till bildandet av den nationella styrkan för ett antal år sedan. Vi vet att vilken dag som helst kan vad som helst hända. Det gäller att vara förberedd och inte behöva göra snabba, ogenomtänkta akututryckningar. Därför är det viktigt att visa att det går att genomföra det beslut som fattades i kammaren i början av december snabbt och effektivt. Det poängterades i beslutet att detta skulle ske snarast. Det finns alla möjliga underlag. Frågan är undersökt på alla håll. Fler undersökningar behövs inte. Möjligtvis skulle en budgetgenomgång behöva göras för att överföra rätt mängd pengar mellan de olika kostnadsställena, men det är en rent budgetteknisk sak. Jag kan instämma i det som Ragnwi Marcelind har sagt om att polisledningens arbete i Stockholms län inte följer de intentioner som framgick av beslutet från december. Man är väl medveten om vilka beslut som har fattats. Att driftsbudgeten har skurits ned med 30 % är mycket. Styrkan har minskats från 56 till 53 personer, trots att man ser hur situationen ser ut. Vi kan se på situationen vid flygplatserna och hur många som sysselsätts där. Men om det verkligen skulle hända någonting, vad har vi då att ta till? Det har inträffat ett antal incidenter i Sverige där man har haft lov att använda Nationella insatsstyrkan. Befogenheten har ökat i omfattning. Men man har inte tagit till styrkan därför att den har kostat för mycket. Man har blivit fakturerad, och man har tyckt att det har varit för dyrt. Därför har man avstått. Pengarna finns inte i budgetarna. Detta är en av orsakerna till att jag har varit med och drivit frågorna, dvs. att vi ska ha en expertstyrka i Sverige som med sin speciella kunskap snabbt kan rycka in vid olika tillfällen. Man ska inte behöva betala för dessa resurser. Det förhindrar en användning av denna kapacitet. Jag blir lite orolig när jag hör att man inom Stockholmsdistriktet rustar upp piketstyrkan i stället för att använda sig av Nationella insatsstyrkan. Den ska naturligtvis även fortsättningsvis gå att använda i Stockholm men även runtom i hela landet. Rikspolisstyrelsen, precis som helikopterverksamheten osv. Det gäller att tydliggöra riktlinjerna och använda styrkan på bästa sätt så att den blir en resurs för hela Sverige. Det är olyckligt med den tidigare passusen där styrkan har legat under Stockholmsdistriktet. Vi ser i facit vad resultatet blir. Det är precis vad vi har befarat när vi tidigare har agerat i frågan.
Herr talman! Justitieministerns svar på interpellationen sade i stort sett ingenting. Det hade varit rimligare att få en tydligare förklaring på vad som ska utredas, hur långt man har kommit och vilka tankebanor som finns. Vänsterpartiet har vid tidigare tillfällen kommit överens med regeringen om att låta styrkan ligga kvar under Stockholmsmyndigheten på det villkoret att de problem som fanns gällande styrkans utrustning, hur styrkan användes och att styrkan skulle bli en resurs för hela landet skulle lösas. När Vänsterpartiet den 4 december valde att gå ihop med de borgerliga partierna för att flytta styrkan, byggde detta på de faktiska omständigheterna. Man hade inte under de två år man hade haft på sig lyckats genomföra några större förbättringar för styrkan. Vi i Vänsterpartiet har ansett styrkan viktig när man efter den 11 september i många olika lägen har pratat om terroristbekämpning. Vi har sett hur man runt om i Europa, och även i den svenska regeringen, har varit beredd att ta långtgående steg när det gäller att bekämpa terrorism. Detta har skett utan att det egentligen har varit någon större debatt i riksdagen eller att vi har haft någon större möjlighet att påverka den lagstiftning vi har ställt oss bakom för att bekämpa terrorism. Man har instiftat en styrka för att kunna bekämpa terrorism. Att regeringen i det läget inte omedelbart skapar en fungerande enhet och genomför de beslut som vi här i riksdagen faktiskt har fattat är anmärkningsvärt. Att man inte ens kan tala om hur långt man har kommit, hur man tänker och inom vilken tidsram man har tänkt flytta styrkan tycker vi är oerhört anmärkningsvärt. Detta är någonting som påverkar hela landet. Vi ser att fler och fler länsmyndigheter upplever mer organiserad brottslighet och fler allvarliga incidenter. För att kunna möta detta har länsmyndigheterna försökt skapa sina egna små insatsstyrkor, eftersom man av kostnadsskäl inte har haft fullständig tillgång till den nationella insatsstyrkan och dess kompetens. De små styrkorna har inte alls den kompetens som insatsstyrkan har. Det tar dessutom resurser från det vanliga arbetet. Vi ser hur bekämpandet av vardagsbrottsligheten och närpolisen drabbas därför att man tar på sig dessa uppgifter ute på de olika länsmyndigheterna. Det anser vi vara ett fruktansvärt slöseri med resurser. Vi anser att det är viktigt med en upprustning av Nationella insatsstyrkan. Vi måste se till att styrkan hamnar under RPS så fort som möjligt. En tydlig beslutsgång innebär att det blir lättare att få insyn i verksamheten. Vi kan se när det fattas beslut om att använda styrkan. Samtidigt som vi ska ha en elitkompetens är det oerhört viktigt att man känner att man har en demokratisk insyn och kontroll, och att man kan följa beslutsgångarna när styrkan används. Hittills har ingen tydligt kunnat ta på sig ansvaret för när, hur och i vilka sammanhang styrkan har använts. Det anser vi vara en av orsakerna till att det också är viktigt att flytta styrkan. Vi hoppas verkligen att regeringen ska respektera riksdagsbeslutet och så snabbt som möjligt flytta styrkan, så att vi kan få en slagkraftig insatsstyrka.
Herr talman! Riksdagens beslut från den 4 december ska självklart respekteras. Det är också därför arbetet påbörjades omedelbart. Men det finns en motsättning. Det är som alla tre interpellanterna säger: Det ska bli så bra som möjligt. Det är ingen tvekan om att vi alla är av den uppfattningen. Det är otroligt viktigt att vi får en insatsstyrka som på alla sätt är perfekt utrustad och skickad att utföra sina svåra uppgifter. Då kan man inte hasta fram. Arbetet pågår; det kan jag försäkra er om. Så fort vi säkert vet hur lång tid det tar kommer vi att meddela det. Men låt mig påminna om att det har gått två månader. Under den tiden har det varit jul och nyårshelg. Att vi ska kunna ge besked nu tycker jag är lite väl mycket att begära. Samtidigt är det ni säger om de svårigheter som är förknippade med flytten alldeles riktigt. Jag kan försäkra er att arbetet pågår. Det är självklart regeringens uppfattning att det ska bli så bra som möjligt, och vi ska uppfylla kraven på att flytten ska ske snarast.
Herr talman! Jag blir bara ännu mer konfunderad. Jag är ledsen, Thomas Bodström. Thomas Bodström säger att arbetet sattes i gång omedelbart. Var och av vilka har arbetet satts i gång? Senast den 17 januari kände enligt uppgift varken rikspolischefen eller länspolischefen till några som helst förhandlingar eller samtal med departementet. Jag undrar var detta arbete har satts i gång. Justitieministern säger att man självklart vill ha en bra nationell insatsstyrka. Men det är ju det vi har haft! Den håller på att gå sönder därför att styrkans existens har ifrågasatts under flera år av högt uppsatta politiker både inom departementet och inom länspolisorganisationen och Länspolisstyrelsen. Det är inte konstigt om männens kraft avtar eller om de drar sig till andra arbeten, eftersom de hela tiden är ifrågasatta. Justitieministern säger att det måste ta tid om det ska bli bra. Vad är det som måste ta tid? Tar det tid att minska styrkans driftbudget, försämra arbetsförhållandena eller att sätta männen att utföra skräpjobb, där deras kompetens inte på något sätt tillvaratas? Är det detta som man behöver tid för, Thomas Bodström? Jag vill inte anklaga Thomas Bodström. Jag tror att detta är en gammal prestigefråga som Thomas Bodström har fått ta över, trots att han kanske inte har någon uppfattning om hur det ser ut i Nationella insatsstyrkan eller hur det har varit under dessa år. Gunnel, Alice och jag vet hur ärendet ända sedan 1998, när vi började interpellera om denna fråga för att få till stånd en förändring, har förhalats. Vi vet hur det har argumenterats och hur styrkan har hanterats. Man har fått försämrad utrustning, mindre träningstid, sämre lokaler och sämre arbetsförhållanden. Ingen har tyckt att vi behöver en sådan styrka, för vi drabbas inte av terrordåd. Men helt plötsligt, den 11 september, förändrades hela världen, och alla utom Sverige började tänka om. Vi började strama åt och strypa resurserna till en av de styrkor som är viktigast om vi ska kunna bemöta terrordåd liknande dem som skedde den 11 september. Sverige inte finns en aktiv, välutrustad, vältränad och motiverad nationell insatsstyrka att sätta in därför att regeringen och polisen i Stockholms län, bl.a., har låtit prestige gå före förnuft i en för svenska folket så avgörande och viktig fråga. Jag skulle verkligen önska att Thomas Bodström gav ett bättre svar än han gjorde alldeles nyss i egenskap av justitieminister. Man kan inte skylla på juluppehåll, t.ex., när allting redan är klart. Det är bara att besluta om att föra över styrkan till Rikspolisstyrelsen och se till att den får arbeta utifrån de riktlinjer som har diskuterats så länge. Polisen i Stockholms län kan ändå genom den historiska satsning som just nu görs få de resurser den behöver för att klara sig. Jag förstår att det bakom alltihop ligger ett behov hos polisen i Stockholms län att få använda sig av Nationella insatsstyrkan. Det märkliga är att man aldrig har velat använda styrkan som nationell insatsstyrka. Man vill använda männen till patrullering i bilar, bevakning och transport av pengar. Jag tycker att de är för välutbildade för det, och det hoppas jag att också justitieministern inser. Jag hoppas att han kan ge lite bättre svar än vad han har gjort hittills.
Herr talman! Man ska inte hasta fram, utan göra det ordentligt. Det ska man göra, men man kan ändå få fart på processen om man vill. Jag tycker att det är viktigt att vara rädd om det vi har och ge möjligheter att använda dessa resurser på bästa sätt. Det brukar annars vara så att man får puffa på för att få resurserna i den riktning man vill, men här gäller det människor som vill göra någonting och som vill göra någonting bra, men som inte får göra det. Det är inte så lätt att förklara. Vi behöver den Nationella insatsstyrkan i den situation som vi befinner oss i - mer än någonsin. Vi har diskuterat frågan om utrustning tidigare här i kammaren. Det är viktigt att man har utrustning och möjligheter att träna på så sätt att man kan bibehålla funktionen. Drar man ned driftsbudgeten med 30 % vill man inte att verksamheten ska fortsätta. Jag tycker att det är fel signal. Jag tycker att det är allvarligt. Det är viktigt att man har en dialog. Det har fattats beslut. Då ska man ha en dialog och lyssna på vad de inblandade vill, och försöka göra det bästa av situationen. Jag kan tänka mig att det hade blivit mer fart om det hade inträffat en incident. Då hade det kvittat om det hade varit nyår eller jul. Då hade det minsann kommit i gång. Man kan inte skylla på detta, och man kan inte skylla på att frågan inte är utredd. Handla snabbt, och låt oss få en nationell insatsstyrka som kan göra ett bra jobb och som vi kan känna oss trygga med här i Sverige.
Herr talman! Justitieminister Thomas Bodström! Jag vill också att den här styrkan blir så bra som möjligt. Det tror jag att vi alla är helt överens om. Men det jag inte kan förstå är varför vi ska acceptera att man nedrustar den kompetens som finns, varför man ser till att det blir en flykt från Nationella insatsstyrkan när den inte får något gehör utan snarare hela tiden utsätts för att den inte får utföra sitt jobb. När man från länsmyndigheten sänker driftsbudgeten - det är ju ett av de beslut som har fattats efter det här - är det en mycket tydlig signal till insatsstyrkan om att den nu faktiskt får bära konsekvenserna av att vi här i riksdagen har haft mage nog att vilja flytta på den. Det är någonting som vi tycker är fullständigt oacceptabelt. Det jag inte kan förstå är varför man behöver utreda så mycket. När vi för två år sedan gjorde upp med regeringen, med Thomas Bodströms företrädare, var resultatet faktiskt att Rikspolisstyrelsen skulle ta ett mycket starkare grepp om styrkan. Den skulle få sin egen budget. Rikspolisstyrelsen skulle ansvara för att styrkan skulle få den utrustning som den skulle ha och för att den skulle kunna användas i hela landet. Rikspolisstyrelsen tog på sig den uppgiften i överenskommelsen för två år sedan. Sedan har man inte skött det speciellt bra. Men jag förutsätter faktiskt att Rikspolisstyrelsen redan när vi fattade beslutet här i riksdagen satte sig in i den här problematiken och redan då tog på sig en del av det här ansvaret och inte skulle lämna över det till länsmyndigheten. Efter de här två åren borde man ju vara förberedd inom RPS på att snabbt ta in styrkan under RPS för att sedan fatta beslut om hur man ska kunna utrusta den och göra den så bra som möjligt. Låt den inte gå under innan något beslut har fattats!
Herr talman! Det är riktigt att jag inte har varit med sedan 1998, men det känns, ärligt talat, inte riktigt som att det är jag som har drabbats av prestigen. Jag har ingen som helst anledning att inte sträva efter att det här ska ske på allra bästa sätt. Det är självklart. Det är flytten i sig som innebär att det blir ett annat sätt att agera på. Sedan är vi alldeles överens om vikten av att jobba mot terrorism, att det behövs osv. Men i polisförordningens 2 kap. 17 § står det också att styrkan får användas i annan polisverksamhet om det kan ske med hänsyn till huvuduppgiften. Nu är det en annan situation, och vi måste göra det bästa av situationen. Det här behöver inte ta särskilt lång tid; det är jag fullt medveten om. Men vi måste ändå göra det så att det blir så bra att vi har en nationell insatsstyrka som kan utföra sitt jobb på bästa sätt och som också kan användas vid sidan av den nationella insatsstyrkans verksamhet. Och, som sagt, det har gått två månader, och arbetet pågår. Det kommer inte att dröja länge innan det här är klart, men jag kan inte säga någon exakt tidpunkt nu. Jag vill inte lova någon tid som jag är inte säker på att jag kan hålla.
Herr talman! Det finns ännu ett frågetecken för mig. Justitieministern säger att det är så oerhört viktigt att styrkan, enligt den här paragrafen, också kan användas till annan verksamhet. Men såvitt jag vet har åtminstone sju län under hösten begärt hjälp och förstärkning av Nationella insatsstyrkan, men de har inte kunnat få det därför att det har kostat så mycket pengar. De här länen har backat när de har fått höra talas om vad det blir för konsekvenser. Bara för några veckor sedan var det ett allvarligt kidnappningsdrama då man också ville ha Nationella insatsstyrkan till hjälp, men tyvärr fick länet backa därför att det inte fanns pengar att betala med. Vi vill att den här styrkan, precis som vi har sagt från det att styrkan kom till, ska vara en nationell resurs. Och det är det den blir om den läggs under Rikspolisstyrelsen, och den kan vara en resurs för våra län när det gäller att ta hand om de här extremt svåra situationerna, som våra vanliga poliser inte har träning för. Då kan de kanske i högre grad vara de här närpoliserna, som försvinner alltmer. Sedan kan jag inte annat än notera att justitieministern sade att det inte finns någon som helst anledning att inte sträva efter att det här ska bli så bra som möjligt. Jag hoppas att alla hörde det, och jag vill se det i protokollet i morgon. Tack för det, Thomas Bodström! Detta ska jag påminna om ett antal gånger tills jag ser att vi verkligen har rott det här i hamn och att det har blivit så bra som möjligt för den nationella insatsstyrkan. Därmed har jag sista ordet i den här frågan och tackar för debatten.

Herr talman! Cecilia Magnusson har frågat om jag avser att tillse att polismyndigheten i Västra Götaland ersätts för de kostnader som uppstod i samband med Jag är medveten om att kravallerna i Göteborg var av ett slag vi aldrig tidigare varit med om. Polisinsatsen var därför extraordinär och även förenad med stora kostnader. Jag har förståelse för att insatsen inneburit en stor belastning på myndighetens ekonomi. Regeringens ansvarsområde är dock de resurser som tilldelas polisen som helhet. Som jag svarade Cecilia Magnusson den 23 januari gör nu regeringen den största satsningen på polisen någonsin. Under budgetperioden fram t.o.m. 2004 höjs polisens anslagsram med nästan 2 miljarder kronor utöver prisoch löneomräkningen. Den stora satsningen kommer att ge fler poliser och större resurser för att förebygga och bekämpa brott. Fler civila specialister ska anställas. Satsningen på att utveckla den lokala polisen - Nu bedrivs polisutbildning såväl vid Polishögskolan i Solna som i Umeå och Växjö. Enligt Rikspolisstyrelsens bedömning bör resurstillskotten göra det möjligt att utbilda så många poliser att det 2004 finns 17 000 poliser. Den stora satsning som regeringen har gjort på polisen har lett till att polisen enligt den till regeringen senast inkomna prognosen hade ett överskott på 37 De resurser som polisorganisationen har tilldelats för 2001 har således varit tillräckliga för att finansiera både det underskott som fanns vid början av året och den totala kostnaden för polisverksamheten under året inklusive kostnaden för bevakning av EU-toppmötet. Under regeringen ansvarar Rikspolisstyrelsen för fördelningen av polisens resurser mellan länen. Jag är medveten om att den ekonomiska situationen för polismyndigheten i Västra Götaland är allvarlig jämfört med övriga polismyndigheter. Det ackumulerade underskottet vid utgången av 2001 har av myndigheten beräknats till ca 109 miljoner kronor. Jag har fått berättat för mig att den ekonomiska situationen var allvarlig även år 2000 och att anledningen till underskotten inte enbart är kommenderingen utan även att löneökningarna har varit höga. Polismyndigheten i Västra Götaland har fått stora anslagsökningar. Myndighetens resurstillskott enbart för år 2001 uppgår till Polisen kommer i sitt budgetunderlag att redogöra för sin bedömning av de totala resursbehoven. Därefter tar vårens budgetarbete vid, och i samband med detta kommer regeingen att göra en bedömning av polisens totala resursbehov i ett helhetsperspektiv. Det system som innebär att Rikspolisstyrelsen svarar för medelsfördelningen till Västra Götaland och övriga polismyndigheter kommer att gälla även fortsättningsvis.
Herr talman! Ett svar har jag fått av justitieministern. Jag får vara glad och tacksam för det, även om jag inte fick svar på mina frågor. Av svaret kan jag utläsa att det är mycket angeläget att den här frågan tas upp. Det är många saker som behöver lyftas upp och klargöranden som behöver göras. Denna debatt är ett ypperligt tillfälle, och jag ska ta det i akt. Så till mina frågor som jag vill ha svar på. Jag frågar Thomas Bodström nu muntligt om han instämmer i det logiska att regeringen ska vara betalningsansvarig för de kostnader som uppkommer av regeringen anordnade möten. Jag hoppas innerligt att svaret är ja. Är svaret nej är vi illa ute. Det skulle innebära att jag, när jag anordnar skoldisko för mina barn, kan hyra en lokal, se till att det finns förplägnad, beställa in vakter och stå där och håva in berömmet från föräldrarna för min initiativförmåga samtidigt som jag inte betalar kostnaderna för det disko som jag anordnar. Det är inte okej. Det skulle kallas ohederligt, och advokaten borde väl veta bättre än jag vad det kan föra med sig. Om det i dag är i sin ordning att inte stå för alla kostnader tycker jag att det är dags att ändra på det, om inte annat för möjligheterna att anordna liknande möten i framtiden. Thomas Bodströms departement, herr talman, har vidgått att handlarna i centrala Göteborg ska få ersättning. Jag hoppas att vi kan lämna denna debatt med ett klart besked om att polismyndigheten ska få detsamma. Nu till den konkreta och inte så principiella frågan. Justitieministern är medveten om att den ekonomiska situationen för polismyndigheten i Västra Götaland är allvarlig jämfört med andra polismyndigheter. Underskottet för 2000, som justitieministern nämner, berodde på en skuldsanering för det statliga löneavtalet, som släpade efter. Dessutom, vilket är allvarligare, är justitieministern felinformerad. Löneökningarna har varit stora, säger justitieministern. Det är fel. Lägst löneglidning av alla polismyndigheter i hela landet under 2001 Vidare skulle polismyndigheten ha fått stora anslagsökningar. Om siffran 190 miljoner exklusive ersättning för pris och lönekompensation vore den korrekta skulle polismyndigheten ha fått i stort sett hela den anslagsökning som Rikspolisstyrelsen delade ut. Sanningen är att anslagsökningen inte ens var hälften, inte ens en tredjedel utan drygt en fjärdedel, Jag tycker inte att bluffar av detta slag ska föras till riksdagens plenisal. Jag förstår om ministern inte kan ge mig en nöjaktig förklaring till detta eftersom det bara är sådant som ministern "fått berättat" för sig. Jag är glad att få informera om hur det förhåller sig och råder ministern att ta en diskussion med sina uppgiftslämnare. Om ministern är intresserad, och det tror jag att han är, kan jag tala om vad huvuddelen av 58 miljoner kronorna gick till. Jo, de gick till att betala löner till de nyanställda poliserna inom myndigheten. En enig polismyndighet har tillskrivit ministern i frågan. Får de ett svar i dag?
Herr talman! Hösten 2000 ställde jag en skriftlig fråga till justitieministern om huruvida polisen skulle få kompensation för kostnader i samband med EU insatser. Jag fick då svaret att den stora satsningen 2000 skulle räcka till både EU-kostnader och polisverksamhet i övrigt. I Göteborgs-Posten den 16 december 2000 säger justitieministern att han bedömer att EU-kostnaderna kommer att uppgå till ungefär 50 miljoner kronor. Justitieministern säger i sitt svar på interpellationen: "De resurser som polisorganisationerna har tilldelats för 2001 har således varit tillräckliga för att finansiera både det underskott som fanns vid början av året och den totala kostnaden för polisverksamheten under året inklusive kostnaden för bevakning av Detta är en sanning med väldigt stor modifikation. Om vi går tillbaka lite grann var det ju så att man i samband med budgetpropositionen 2000 slog sig för bröstet och sade: Vi gör den största satsningen någonsin, 575 miljoner extra till polisen. Då var vi många som sade: Det var väl bra. Då kommer det äntligen att bli bättre ordning, och det kommer att märkas ute i närpolisområdena. Men det gjorde det inte. Varför inte det då? Nej, därför att när rikspolischefen väl fått tag på den här stora penningpåsen med 575 extra miljoner insåg han att mycket pengar går åt till utvidgad verksamhet. Han var tvungen att dra undan 175 miljoner kronor för extra kostnader i samband med Schengensamarbetet den 25 mars. 35 miljoner kronor drogs undan till utbildningskostnader i samband med öppnandet av Umeå polishögskola, och jag tror att kostnaden för passverksamhet osv. var ca När allting hade dragits undan fanns det kvar 117 miljoner kronor för polismyndigheterna att dela på. Mot bakgrund av att polisen inte fick full kompensation för löne och prisomräkningar räckte de 117 miljonerna inte till någonting. Man gick back i stället, vilket gjorde att polisen i Västra Götaland fick order om att dra ned övertiden med 35 %. I min hemstad Vänersborg hade polisen 1 miljon mindre att röra sig med, i Trollhättan 3 miljoner mindre. Därtill kom då Allt detta ledde bl.a. till att det i de stora semesterorterna ute på Västkusten, som kan hysa upp till 50 000 människor, inte fanns en enda polis att tillgå dagtid på helgerna. Behövde man polis fick man förlita sig till någon polisbil som kanske i värsta fall fanns 10-15 mil därifrån. Det var alltså inte så speciellt lyckat. miljoner. Det gick på ytterligare 98 miljoner - därav de problem som är just nu. Nu höjer man återigen ramen, sägs det, med nästan 2 miljarder för åren 2002-2004, vilket ska ge fler poliser osv. Men detta stämmer inte för Västra Götaland. I går blev Rikspolisstyrelsen klar med sina slutliga planeringsförutsättningar.

Här vill jag ha ett svar. På något vis måste ändå justitieministern vara lite bekymrad över det läge som råder för polisen i Västra Götaland. Han måste ha någon tanke, och jag vill att han redovisar den här.
Herr talman! Som märks är vi bekymrade. Jag tror att vi egentligen har samma intresse, och det är att polisen ska ha så goda resurser som möjligt så att medborgarna kan känna trygghet. Där råder det ingen delad mening. För att vi ska klara ut det här skulle jag vilja få svar på några frågor. Det är egentligen samma frågor som vi ställer alla tre. Jag vill först bara upprepa vad justitieministern säger i svaret, nämligen att regeringens ansvarsområde är de resurser som tilldelas polisen som helhet samt att polisen enligt den till regeringen senast inkomna prognosen hade ett överskott på 37 miljoner totalt. Det betvivlar jag inte på något sätt. Vidare säger justitieministern att de resurser som polisorganisationen har tilldelats för 2001 således har varit tillräckliga. Detta betraktar jag som ett nej från justitieministern - det blir inte mer pengar. Samtidigt kunde vi i dag läsa en intervju med länspolismästaren där hon säger: Vi kalkylerar med att vi får kompensation. Något annat vore orimligt. På frågan om polismyndigheten skulle acceptera t.ex. 100 miljoner i stället för 145 miljoner säger hon: Nej, vi måste ha full kostnadstäckning. I senaste numret av Polistidningen kan man läsa att en enig polisstyrelse, precis som tidigare har sagts här, har skrivit till Rikspolisstyrelsen och bett om extra resurser. Rikspolisstyrelsen sade dock nej eftersom det inte finns några mer pengar. Polisen i Västra Götaland kommer nu att tvingas göra besparingar och ändra i sin verksamhet. Jag måste då fråga mig, och jag frågar justitieministern: Vad är det som gäller? Blir det någon kompensation? Om inte, hur långt kan man utnyttja krediten?

Herr talman! Situationen från Göteborg känns igen. För några år sedan var det Malexander, det har varit Skåne och det har varit olika andra ställen i landet. Då kan man ställa sig frågan: Är det fördelningsproblematiken, är det den gemensamma kakan eller är det någonting annat som det är fel på? Det måste ju vara någonting som man måste ändra på för att göra situationen bättre. Det här har också varit en lång och seg diskussion, alltmedan orterna har skiftat. Det som gjorde att jag stannade kvar och deltar även i den här debatten var när jag läste i svaret om den stora satsning som gjorts på polisområdet. Jag får säga att när man tittar på verkligheten upplever man att det faktiskt är en myt med den stora satsningen. Medel kommer ju inte ut i verksamheten. Jag har besökt många olika polisområden. Nu har man antagit budgeten och sett vad man ska satsa på. Men det finns ingenting att satsa med. Resurserna går åt till att betala anslagskrediterna. Det finns inte utrymme att vare sig anställa någon polis eller någon civil. Det är ett stort bekymmer samtidigt som man får höra att det aldrig har gjorts så stora satsningar som just nu. De anslagskrediter som man har levt på förra året måste ju betalas tillbaka. Gör man inte det stämmer det inte heller. Det finns exempel från nordvästra Skåne som jag själv kommer från. Det exemplet har jag tagit här tidigare. Det finns inget utrymme. Det är massor av arbete att göra. Jag kan bara nämna en sådan sak som att det har varit tolv mord på kort tid. Det tar massor av resurser. Det är på samma sätt som det vi pratar om här. Det måste ju finnas utrymme att möta situationer där det behövs extra resurser. Sedan står vi inför löneförhandlingarna. Vad de innebär är det ingen som vet i dag. Men man kan anta och gissa. Hur ska man klara av detta? Jag tror att det kommer att bli kännbart. Med en sådan personalintensiv verksamhet som just polisens måste man vara beredd på detta. Det blir ju i år för förhandlingarna är på gång. Sedan måste vi också räkna med att är det personer som ställer upp som poliserna i Göteborg och på andra ställen måste de ha lön för det arbete de gör. Med den utbildning de har i dag och den kompetens som de besitter har de krav på både lön och en god arbetsmiljö. Det är viktigt för att vi ska klara personalrekryteringen inom polisen framöver. Jag kan ta fler exempel på hur situationen ser ut: Värmland, Norrbotten. Vi måste inse detta och inte tro att situationen är annorlunda, för då kan vi aldrig reda ut den. Vi måste ha möjligheter att räkna med att sådana situationer som i Göteborg uppstår och ha någon reserv. Vi måste hitta på någon lösning. Jag kan inte ge tips om den, men man måste i alla fall ha en reserv så att man är beredd.
Herr talman! Låt mig först svara på det som ni berättat för mig om statistik när det gäller löner. Det är Arbetsgivarverkets officiella statistik som visar att poliser i Västra Götalands län är de som har haft de högsta löneökningarna av samtliga län i Sverige. Låt mig också understryka att jag inte gör någon värdering av det. Det är inte min sak att lägga mig i lönerörelsen, varken i det här fallet eller i andra. Det är officiell statistik från Arbetsgivarverket. Det är en ren förklaring till kostnaderna, ingen värdering i övrigt. Låt mig sedan gå över till det system vi har, nämligen att regering och riksdag finansierar alla möten som finns, all polisverksamhet, de 13 miljarderna. Vi har ett system där vi är ansvariga för att budgeten i stort ska gå ihop. I länen har vi Rikspolisstyrelsen. Det är ett bra demokratiskt system. Man får höra vart man än reser i Sverige: Vi borde kompenseras mer för vi är turistort, vi är storstad osv. Det är naturligt i förhandlingar. Men vår uppgift är att se till att den totala summan inte hamnar på minus. Det har varit ett underskott. Jag är fullt medveten om det. Men utöver de 575 miljoner som var klara redan förra året satsades 600 miljoner som ett engångsanslag. Hela förra året fick jag höra från borgerliga riksdagsmän och kommunalpolitiker överallt att det här räcker inte, det är för lite, det går med minus, ni täcker inte ens underskottet. Vad blev svaret? Vad är fakta i dag? Det räckte mer än väl. Det är 37 miljoner plus, enligt de senaste prognoserna - 37 miljoner plus. Att då ändra det här systemet ser jag ingen anledning till. Det är ett bra system. Det är självklart att regeringen tar ansvar för mötet i Göteborg och alla andra möten. Men vi vill inte förändra systemet. Men så länge vi är på plus kan vi inte anklagas för att inte ha uppfyllt våra uppgifter. Det finns därför heller inte någon anledning att ändra det här systemet. Vi vill inte lägga oss i den demokratiska processen mellan Rikspolisstyrelsen och länen, men vi följder den med allra största intresse. Men som sagt, så länge resultatet ligger på plus på Rikspolisstyrelsen, vi har täckt upp hela underskottet till att nu få ett plus, tycker jag i alla fall att man någon gång från borgerligt håll kan säga: Ja, vi hade fel som sade att det skulle bli underskott. Vi måste medge att ni hade rätt i bedömningarna. Det blev ett överskott. Då säger Gunnel Wallin att de här pengarna inte märks ute i landet. När man åker runt märks de inte. Hon kallade det för myt. Antalet poliser ökade med 300 under 2001. Det här är inte en satsning för framtiden, att det här antalet poliser kommer. Det har redan vänt. Med omkring 300 har antalet poliser ökat under 2001. Det är nästan en om dagen. Utöver att man nu har vänt det underskott som har funnits, jag är fullt medveten om det, till ett överskott har antalet poliser ökat på ett sätt som jag undrar om det någonsin tidigare har gjort, men i vart fall med 300 poliser. Det kallar man för en myt. Jag undrar hur de här 300 polismännen känner sig som är 300 slags myter som går omkring i Sverige. När man talar med länspolismästarna hör man att antalet ökar överallt. Sedan finns det problem. Jag vill återigen understryka att jag vet att Västra Götaland har problem. Vi följer det med största intresse. Men än så länge anser vi att det här går att hantera mellan Rikspolisstyrelsen och länen. Vi vill inte bryta den här demokratiska principen, i vart fall inte nu. Men vi följer detta med allra största intresse.
Herr talman! Ja, det är 37 miljoner plus i år. Helt rätt. Men vad beror det på? De polismyndigheter som har haft plus är de som inte har hittat några poliser att anställa, för det finna inga att anställa. Det är därifrån det överskottet emanerar, just för att man inte har kunnat få tag i personal som man kan anställa. Jag tycker inte att justitieministern behöver yvas så mycket över det pluset. Jag tycker inte att det är så positivt att man inte kan anställa poliser där det behövs poliser och det finns en efterfrågan. Det är sant som justitieministern säger att det har tillkommit poliser. Det har tillkommit 70 poliser i Göteborg under 2001. Det är bra. Men det behövs mycket mer. Jag kan ge en beskrivning av verkligheten. Justitieministern har väl i en annan position förmodligen varit i Angered i Göteborg. När banan med närpoliser inleddes hade man 113 närpoliser i Angered, herr talman. I dag är de 40. Man har en högre brottslighet i Angered i dag än man hade när detta infördes, men man har bara en tredjedel av antalet poliser att stävja den brottsligheten med. Angered är det polisområde i Göteborg som har den mest privilegierade situationen i hela Västra Götaland, och de har ett sådant underskott på antal poliser som jobbar där. Det är ett väldigt stort arbete som man måste göra. Jag är tacksam att justitieministern sade att regeringen tar ansvar för mötet i Göteborg. Jag tolkar det som att Göteborg i budgetarbetet kommer att få kompensation för sina merkostnader. Det måste det väl ändå innebära när justitieministern uttalar att regeringen tar ansvar för mötet i Göteborg. Jag är väldigt tacksam för detta. Rikspolisstyrelsen har genom sin ekonomichef angett att den enda möjligheten för Västra Götaland att få kompensation för de extra kostnaderna är utökade statsanslag. Rikspolisstyrelsen behöver en viljeyttring från regeringen i denna fråga för att kunna fördela de anslag som regeringen kommer att överlämna som förslag till riksdagen i vårbudgeten. Det är skönt att ministern kan lämna ett klart besked i dag om att regeringen kommer att anslå tillräckliga medel till Rikspolisstyrelsen som även kan inrymma kompensation för EU-toppmötet. Det är väldigt viktigt att vi i Västra Götaland får en kompensation för detta. Det gäller inte bara polismyndigheten utan också alla medborgare i vårt län. Göteborg har en mycket utsatt situation, men man kan också gå utanför Göteborg till ställen som Ingemar Vänerlöv och andra kolleger kommer ifrån. De bär ofta vittnesbörd om hur det fungerar ute i polisverksamheten där och om hur man kämpar mot alltför stora krav. Detta är oerhört viktigt.

Herr talman! Vi talar om Västra Götaland nu, och i Västra Götaland är faktiskt talet om de extra förstärkningarna lite grann av en myt. Ute i närpolisområdena - ute i den vanliga, vardagliga polisverksamheten - märks nämligen dessvärre inte förstärkningarna. 600 miljoner kronor extra, sade justitieministern. Ja, det var det. Men det var inte så märkligt med tanke på bakgrunden. Man kan ju tycka att det var en konstig och aningslös regering som anslog 575 miljoner kronor och räknade med att det var den största satsningen någonsin när den ändå några månader senare måste öka på med lika mycket igen. Det var inte alls konstigt att man gjorde det. Då insåg nämligen regeringen att satsningen på 575 miljoner kronor inte bar tillräckligt med frukt ute i närpolisområdena. Dessutom fick man klart för sig att det fanns risk för att polisen kunde få ett underskott på uppemot 700 miljoner - oj då! Tacka för att man slängde in 600 miljoner kronor för att döva den värsta kritiken! Det var rena självbevarelsedriften för justitieministern, antar jag. Problemet är följande: Polisen ska vara i balans år 2004. Polisen i Västra Götaland har nu ett ganska stort underskott. Nu har man fått de slutliga siffrorna, så nu vet man exakt vad som gäller fram t.o.m. år 2004. Man fick siffrorna i går. Den sista december 2001 hade man 2 659 poliser. Om ingenting händer från justitieministerns sida eller om det på annat sätt inte händer någonting speciellt så riskerar Västra 2004. Det stämmer inte med de intentioner som finns. Enligt dem ska Västra Götaland egentligen ha 2 800 poliser, men det fungerar inte på grund av det rådande läget. Här är just EU-kompensationen en stor bov i dramat, så här måste justitieministern tänka till ganska snabbt. Jag hoppas att jag får svar den här gången.
Herr talman! En myt, säger justitieministern. Vi försöker inte odla någon myt, och framför allt försöker vi inte jaga justitieministern. Det är inte det som det är frågan om, utan det viktiga är att vi på något sätt kan lösa de problem som vi har i framför allt Det är klart att det blir ett överskott när alla är så uppe i detta att man måste spara. Man sparar och sparar, och då blir det på det sätt som vi har redovisat här. Vi har under tre år i rad skrivit till Rikspolisstyrelsen och regeringen. År 2000 var det minus 104 minus 145 miljoner, 2003 blir det minus 172 miljoner - om prognosen stämmer - och 2004 minus 228 miljoner kronor. Det är ungefär vad ett regemente kostar per år! År 2005 blir det minus 309 miljoner. Samtidigt ska fler aspiranter anställas. Aftonbladet hade en artikel häromdagen där man redovisade närpolisverksamheten. Man skriver: Aftonbladet kan i dag avslöja att 193 närpolisområden har lagts ned. Nedmonteringen av närpolisen är mest dramatisk i Västra Götalands län, där antalet närpolisområden har minskat från 76 till 24 på sex år. Bara förra året försvann 12 stationer. Med det ansvar som både myndigheten och styrelsen känner försöker man förstås komma till rätta med de underskott som man har. Då kan man hantera det, men då blir också resultatet detta. Vi har inte möjligheter att tillgodose medborgarnas trygghet. Jag tror att vi har samma gemensamma intresse av att försöka verka för att det blir ändring på detta.

Herr talman! Det var jag som använde mig av ordet myt. Det gäller att kunna förklara situationen för medborgarna när man gör en stor satsning på polisen och de inte ser den i verkligheten. Det krävs en stor informationsinsats för att förklara hur detta hänger ihop. Var finns de 37 miljoner kronorna som var överskottet från förra året? Jo, de finns på de ställen där man inte hade förmåga att locka till sig sökande till vakanta tjänster. Det beror på t.ex. att man har centraliserat verksamheten och att det därför kanske blir mindre intressant att sitta ute i ett närpolisområde. Det kan vara en hög andel äldre som besitter tjänsterna. Det innebär då en större beredskap för de yngre poliser som kommer dit. Det kan bero på arbetsmiljön och på ledarskapet - det finns många anledningar som man kan undersöka. Just där det har funnits sökande har man på många ställen inte haft möjlighet att anställa därför att man inte har haft resurserna. Då kan det hända att detta beror på fördelningsproblematiken. Jag tycker att det är viktigt att göra djupare analyser och att även kanske fundera på om det inte behövs en extra pott att fördela vid sådana här speciella situationer. Man kan också ta med detta i beräkningen. Man visste ju om att EU-mötet skulle äga rum. Man hade planering, och man borde därför ha haft detta med i planeringen.
Herr talman! Herr justitieminister! Jag ska försöka spegla lite av de stämningar som finns i Västsverige och i Göteborg i denna fråga. Det har delvis redan gjorts. Strålglansen vid EU-mötet varade inte så länge. Det går ju an att sola sig i den, men någon ska också betala notan. Vad jag förstår när jag har hört både redogörelsen och diskussionen så blir det rättssäkerheten i Göteborg och i Västsverige som betalar notan. Det blir alltså medborgarna. De satsningar som regeringen talar om kommer inte Västsverige till del. Herr talman! Nu kan vi höra justitieministern tala om detta och visa en stor förståelse för både händelserna och konsekvenserna. Han säger att man följer frågan, och sedan glider han över - och det är ju klokt i ministerns perspektiv - till de satsningar som görs. Men faktum kvarstår. Det är ett faktum att Västsverige har en medelsbrist och underskott som motsvarar 147 miljoner kronor. Vi kan ha lite finlir här - jag har fått höra att 3 miljoner kronor av dessa motsvaras av investeringskostnader. Men detta är ett omedelbart underskott på grund av en extraordinär händelse eller ett extraordinärt arrangemang, som Västsverige och Göteborg självfallet ställde upp på att ha och ville ha, men som urartade på detta sätt. Det saknar motstycke i svensk historia. Men då går regeringen inte in och försäkrar och täcker. Nu finns det i och för sig något som man skulle kunna kalla prejudikat för detta. I Göteborg har vi bl.a. haft VM i friidrott 1995. Jag har inga exakt siffror på detta, med då kom det ersättningar från staten på i runda slängar mellan 35 och 40 miljoner kronor. Inför valrörelsen kan vi alltså dra den slutsatsen - och det handlar om att läsa fakta och se hur det bedrivs - att medel som skulle gå till ökad rättssäkerhet i Västsverige ska täcka ett underskott för en extraordinär begivenhet, ett världsmöte på EU-nivå, som regeringen har initierat. Det är kontentan.

Herr talman! Polisen har numera ca 13 miljarder per år i sin ekonomi. Under förra året var utgifterna för tre enskilda händelser mycket höga. Det var Göteborgsmötet med 145 miljoner. Det var kostnaderna efter den 11 september som man ännu inte vet vad de slutar på, men det har definitivt medfört ökade kostnader. Vi har också beslutat om TETRA som också kommer att innebära särskilda kostnader. Alla dessa tre saker finns självklart med i regeringens fortsatta satsning på polisen. Kostnaden för Göteborgsmötet kommer ju att kompenseras i satsningar till polisen, men vi ska inte bryta det här systemet, inte för Göteborgsmötet, inte för TETRA-satsningen och inte för extrakostnader efter den 11 september. Om vi börjar bryta ned det här systemet, och särskilt om vi skulle göra det under den tid då polisen faktiskt går med plus, tycker jag att vi har tappat det demokratiska värdet i det hela. Men jag vill återigen försäkra att kostnaderna för Göteborgsmötet finns med i regeringens fortsatta satsning på polisen. Det får ni gärna föra med er till kamraterna i Göteborg. Regeringen är fullt medveten om detta, och det kommer att finnas med i regeringens fortsatta satsning på polisen. Låt mig sedan säga något kort angående närpolisen. Jag tycker att det är viktigt att man understryker att polisen har fått spara under många år. Det är ingen tvekan om det. Det vill jag ärligt medge på samma sätt som jag tycker att man nu ärligt ska medge att det faktiskt tillförs stora resurser och att det faktiskt är ett överskott och 300 nya poliser. Det har används nu i diskussionen om närpolisen. Det är säkert riktigt att närpolisstationer har lagts samman av ekonomiska skäl, men det har också skett för att det blir bättre verksamhet. Jag var i Mölndal för ett år sedan. Då presenterade man att tre närpolisstationer hade gått samman till en därför att det fungerade mycket bättre. Om man vill utnyttja den här situationen kan man ju säga: Titta, nu läggs det ned närpolisstationer överallt. Titta bara i Mölndal där det har minskat från tre till en. Men polisen själva säger att det blir bättre verksamhet. Det sker ju överallt i landet. Det är ganska självklart att närpolisreformen inte blev perfekt från början. På vissa ställen lägger man nu samman stationer för att det blir bättre verksamhet. Så kommer det att fortsätta att vara. Man lägger samman några närpolisstationer och utökar andra. Det kommer att förändras hela tiden. Men närpolisen har en central roll och kommer också att kunna utvecklas med den satsning på polisen som alltså kommer att fortsätta. Men huvudfrågan har varit Göteborgsmötet, och det finns med i regeringens fortsatta satsning på polisen. Det råder ingen tvekan om den saken.
Herr talman! Trots att det är ett allvarligt forum får man kanske vara lite skämtsam och fråga justitieministern om man får skicka det även till andra. Kamrater i Göteborg är IFK:are. Jag hoppas att även ÖIS:are och GAIS:are kan få del av detta. Jag är väldigt glad att justitieministern har gett den viljeyttring som han just nu gjorde. Det är bara synd att det satt så långt inne. Jag har under lång tid försökt att få detta besked från justitieministern. Jag tycker att det är lite onödigt att oroa hela verksamheten inom Polismyndigheten i Göteborg med att inte kunna ge detta besked i ett tidigare läge. Angelägna satsningar som insatser mot det grasserande ungdomsknarket i Göteborg och satsningar på att bli mer synliga ute på gator och torg har försenats i nästan två månader på grund av att vi inte har kunnat få det här beskedet, men nu har vi äntligen fått det. Visserligen har jag inte fått svar på den andra frågan, men nu får vi väl tolka det som vi vill. Jag kan hålla med om att vi nog ska diskutera det här systemet med att Rikspolisstyrelsen ska fördela medel till polismyndigheterna. Det kan kanske finnas bättre sätt att fördela medel till polismyndigheterna. Nu har ju justitieministern gjort klart att det är regeringen som bestämmer hur stor den pott ska vara som sedan Rikspolisstyrelsen har att fördela runtom i landet.

Herr talman! Herr justitieminister! Extraordinära begivenheter på initiativ av regering och riksdag som inträffar ute i landet och i Stockholm, och i det här fallet i Göteborg, kräver också extraordinära insatser. Jag uppfattar att förfrågningar även från mitt parti i den här frågan har fått ett positivt svar från justitieministern trots att Rikspolisstyrelsen så här långt har sagt nej. Beskedet till kamraterna, till ÖIS:are, till hela Göteborgs befolkning och Västsveriges befolkning, är alltså att regeringen ska kompensera för dessa extraordinära utgifterna. Det är ju fullständigt orimligt att göteborgares och västsvenskars rättssäkerhet ska betala notan för det som i alla fall initialt var en fantastisk begivenhet som sedan slutade med förskräckelse som flera av oss tog del av när vi var där. Systemet ska ej brytas. Vi får hoppas att det är ett bra system. Om Rikspolisstyrelsen då gör sitt kommer 145 miljoner kronor att gå till västsvensk polis som ersättning för detta.
Herr talman! Jag tror inte att detta kan ha missuppfattats som något slags order till Rikspolisstyrelsen. Då kommer jag nämligen att få svara på de här frågorna i konstitutionsutskottet och bör dessutom ställas till ansvar för det eftersom jag inte på något sätt kan ge sådana order. Det jag sade - och det har jag också sagt tidigare, bl.a. i en artikel i Göteborgsposten - är att händelserna i Göteborg under EU-toppmötet givetvis kommer att beaktas i polisens budgetarbete. Det kommer också att finnas med i bedömningen av den fortsatta satsningen på polisen. Jag kan självklart inte gå in och beordra Rikspolisstyrelsen, men det tror jag inte heller att någon av debattörerna har väntat sig.

Herr talman! Annelie Enochson har frågat miljöminister Kjell Larsson vad han avser att göra för att understödja och påskynda en samordning av operatörernas utbyggnad av tredje generationens mobilmaster. Hon har också frågat miljöministern vad han avser att göra för att stärka statens ansvar genom Post och telestyrelsen för frågor avseende elektromagnetisk strålning som har sitt ursprung i trådlös kommunikation. Det ankommer på mig att besvara interpellationen. De frågor Annelie Enochson tar upp i sin interpellation är mycket angelägna för regeringen. Först vill jag göra ett klarläggande. Plan och bygglagen, PBL, innehåller krav på bygglov för telemaster. Däremot ställer lagen inte något generellt krav på bygglov för antenner eller basstationer, som kan placeras på t.ex. befintliga byggnader. Den möjlighet som kommunerna har att via PBL påverka utbyggnaden inskränker sig därför i huvudsak till uppförande av master. Som Annelie Enochson nämner gav regeringen i januari 2001 Boverket i uppdrag att belysa bl.a. vilken inverkan en utbyggnad av mobiltelenätet kan få för främst natur och kulturvärden. Boverket framhåller i sin rapport av uppdraget bl.a. vikten av att telemaster samutnyttjas med hänsyn till natur och kulturvärden. Boverkets rapport innehåller inte några förslag till åtgärder från regeringens sida, och regeringen har inte heller i övrigt vidtagit några särskilda åtgärder med anledning av rapporten. Regeringens uppfattning är att kommunerna har goda möjligheter att verka för samutnyttjande av telemaster. Jag håller alltså inte med Annelie Enochson när det gäller hennes första fråga om att kommunerna står svaga vid bygglovsprövningen och inte kan kräva samordning och hänsynstagande till natur och kulturvärden. Enligt min mening är det inte så. När det gäller bygglov för åtgärder inom områden som inte omfattas av detaljplan ska byggnadsnämnden alltid pröva om den byggnad eller anläggning, t.ex. en mast, som ansökan gäller kan tillåtas med hänsyn till de natur och kulturvärden som finns på platsen. Regeringen har också nyligen i ett beslut i fråga om bygglov för en mast bl.a. uttalat att liksom när det gäller lokalisering av bebyggelse och anläggningar i övrigt bör stor vikt läggas vid de allmänna lämplighetsbedömningar som kommunen gör när det gäller markanvändningen. Annelie Enochson är tveksam till operatörernas vilja att samutnyttja master. Enligt uppgift samutnyttjar operatörerna redan i dag i stor utsträckning master för det befintliga GSM-nätet. Det finns bl.a. ekonomiska incitament för operatörerna att samutnyttja master där det är möjligt. Oavsett operatörernas inställning har kommunerna i ärenden om bygglov för master ofta att göra en avvägning mellan å ena sidan det intresse som talar för bygglov, t.ex. behovet av en mast, och å andra sidan sådana intressen som talar mot att bygglov lämnas, t.ex. att området är känsligt från natur eller kulturvårdssynpunkt. Vid en bedömning av behovet av en mast kan det ha betydelse om det finns någon annan mast i området som kan användas eller om den mast som ansökan gäller är avsedd att användas av fler än en operatör. Givetvis får också styrkan i de skäl som talar mot en mast betydelse vid en sådan avvägning. När det gäller Annelie Enochsons andra fråga gav regeringen i slutet av förra året Post och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att, som en del i PTS växande ansvar inom miljöområdet, utreda och lämna förslag till utformning av myndighetens sektorsansvar för miljöfrågor bl.a. avseende elektromagnetisk strålning inom området för trådlös kommunikation. Uppdraget ska redovisas den 1 juni 2002. Regeringen kommer därefter att överväga hur PTS sektorsansvar ska utformas bl.a. avseende elektromagnetisk strålning inom området för trådlös kommunikation. Jag kan också nämna att regeringen förra veckan gav PTS i uppdrag att införa miljöledningssystem. Miljöledningssystem innebär bl.a. att miljöarbetet ska systematiseras och att miljöaspekter ska integreras i myndighetens verksamhet.
Herr talman! Det är trevligt att se statsrådet i riksdagens kammare. Jag förstår att detta är premiärdebatten med oss riksdagsledamöter, och jag hälsar statsrådet välkommen hit. Jag vill också tacka för svaret, även om jag inte är helt nöjd eftersom jag tycker att det inte ger något besked till alla de kommuner som just nu sitter med högar av bordlagda ärenden som gäller bygglov till mobilmaster, antenner och basstationer. Bara i Göteborg ligger över 100 ansökningar om mobilmaster på byggnadsnämndens bord. Kommunerna vill få ned antalet master och ställer krav på att operatörerna samordnar sina utbyggnader. Statsrådet skriver att hon inte håller med mig om att kommunerna står svaga när det gäller bygglovsprövningen eller att det inte ska vara något problem för kommunerna att kräva samordning. Det stämmer inte. Kommunerna har inget maktmedel när det gäller att kräva samordning av operatörerna. I plan och bygglagen 8 kap. 2 § stadgas att bygglov krävs för att uppföra radio eller telemaster eller torn. Det föreskrivs vidare i 3 kap. 3 § att byggnader ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads eller landskapsbilden och till naturoch kulturvärden på platsen. Men PBL ger inget stöd för att säga nej till bygglov på grund av att en mast inte samutnyttjas med andra operatörer. Våra kommuner riskerar alltså att få många fler mobilmaster än nödvändigt eftersom operatörerna inte behöver samordna utnyttjandet. Låt mig referera till vad Boverket skriver i sin rapport: "Varje operatör upprättar en nationell radiotäckningsplan där man i stor utsträckning låser lägen för enskilda basstationer och master. Dessa lägen och lägessamband måste beaktas av kommuner och länsstyrelser vid beslut om lokalisering. Ändrat läge för en mast kan innebära en dominoeffekt, som i vissa fall medför behov av ökat antal master." 2003 och att ett frivilligt samutnyttjande endast får ske till 70 % av utbyggnaden. Enligt tillståndet måste man bygga ut nätet med egen utrustning till 30 %. Kvar står att kommunerna hamnar i kläm mellan operatörernas täckningsplan, regeringens order om full utbyggnad och sina egna hänsyn till den kommunala landskapsbilden. När sedan Boverket skriver att kommunerna måste beakta de låsta radiotäckningsplanerna undrar man hur mycket som finns kvar av det kommunala självstyret i bygglovsprocessen. Möjligheten att kräva samordning har regeringen gått miste om genom att vid utdelning av 3 G tillstånden i december 2000 bara ta hänsyn till variablerna tiden och täckningen. Dessa två variabler fick överskugga allt annat. Tycker inte statsrådet att det hade varit lämpligt att vid utdelningen av tillstånden också kräva att operatörerna skulle samordna sin utbyggnad?
Herr talman! Det går inte att stoppa de nya mobilmasterna, säger miljöchefen i Piteå kommun i dag. Denna tröstlösa hållning visar att man i nuläget vägrar att höra på den oro som finns över att ca 60 000 master ska sättas upp i vårt land för mobiltelefoni. En samordning av masterna skulle minska antalet åtminstone till en tredjedel, men de fyra operatörerna ser bara att Sverige ska täckas med master för det nya Jag vill i denna interpellationsdebatt också föra in de miljömässiga effekterna, som betyder så mycket för människor som kommer att bo i närheten av en stor mast. På min fråga till miljöministern i september om strålning från master talar miljöministern om Post och telestyrelsens sektorsansvar avseende elektromagnetisk strålning. Denna min fråga har också bäring på denna dags interpellationsdebatt. Jag skulle vilja att statsrådet utvecklar vad detta sektorsansvar kommer att innebära. Om det görs en utbyggnad med 60 000 master kommer en hel del människor att drabbas av närheten till masterna. I Göteborg har professor Yngve Hamnerius mätt strålning från master och basstationer och konstaterat att den elektromagnetiska bakgrundsstrålningen har ökat markant. Bakgrundsstrålningen kommer till 40 % från radio och TV, och 60 % kommer från basstationer och mobiltelefoner. Bygglov behövs nu endast för master men borde också vara nödvändigt för sändare som sätts upp på husväggar m.m. I England har 100 miljoner satsats på att sammanställa forskning, och det har resulterat i att regeringen där har gått ut med rekommendationer att master inte får sättas upp i närheten av skolor och daghem. Jag tycker att man bör ta hänsyn också till detta vid den utbyggnad som man nu gör. En samordning för att minska antalet master är verkligen behövlig, även av miljömässiga skäl. Försiktighetsprincipen bör gälla. Herr talman! Statsrådet säger i sitt interpellationssvar att kommunerna inte står svaga vid bygglovsprövningen, men sanningen är också den att gränsvärdena är så höga att kommunerna inte heller därför kan avslå en ansökan på grund av strålningsrisken. I Sverige har vi ett gränsvärde om 4 500 milliwatt per kvadratmeter. I Italien går man ända ned till 100 milliwatt och i Schweiz till 40 milliwatt per kvadratmeter. I Salzburg i Österrike har man ett gränsvärde vid 1 milliwatt per kvadratmeter. Gränsvärdet i Sverige är alltså mycket högt. Det är också viktigt att vi sänker våra gränsvärden för att komma i nivå med andra länder. Men, herr talman och statsrådet Lena Sommestad, det är ändå så att kommunerna står svaga. I en kommun i Bohuslän avslog byggnadsnämnden en ansökan om att sätta upp en mast, men företaget överklagade i länsrätten och fick rätt att sätta upp den här masten. Här var kommunen alltså väldigt svag, kan man säga. Även om byggnadsnämnden sade nej så tillät man detta, och många människor är väldigt oroade nu. Därför är det verkligen viktigt att regeringen tar tag i samordningen av antalet master både för miljön, hälsomässiga grunder och försiktighetsprincipen liksom på grund av kultur och naturvärden. Jag vill höra vad statsrådet säger om detta med samordningen och vad regeringen kan göra.

Herr talman! När det gäller vad regeringen nu gör är det framför allt att vi nu har en annan situation för Post och telestyrelsen. Vi har vidtagit de här åtgärderna som gör att Post och telestyrelsen har ett sektorsansvar för miljön på ett annat sätt än man hade tidigare, och det är kanske den viktigaste åtgärden. Regeringen följer också i en rad överklagandeärenden det här, och har i enskilt ärende, som jag tidigare nämnde, beaktat och understrukit kommunens möjlighet att ha en uppfattning om mastens placering. Vi har också återremitterat ärenden av den anledningen. Vi har också i ett par ärenden gjort ganska grundliga utredningar. Vi följer kontinuerligt vad som görs av bl.a. Svenska kommunförbundet. Boverket rekommenderade att man skulle göra avsiktsförklaringar, och arbetet pågår med förhandlingar mellan Svenska kommunförbundet och PTS när det gäller detta. Vi följer också arbetet inom EU i de här frågorna, där man för närvarande diskuterar olika direktiv varav ett handlar om att man av konkurrensskäl ska vara tvungen att samordna även mot sin vilja, alltså ta emot antenner på en mast av konkurrensskäl. Jag anser att regeringen arbetar med denna fråga, men vi kommer naturligtvis också att följa upp det här och se om det är tillräckligt. När det gäller hälsofrågorna och forskningen på det här området har Kjell Larsson tidigare svarat på detta. Jag anser att vi har att följa och följer de gränsvärden som finns i Sverige. Den forskning som i dag finns och som jag tycker att vi bör förlita oss på ger inte grund för att gå längre än vad vi har gjort, utan vi gör en rimlig avvägning mellan behovet av utbyggnad av telemaster och det man kan kalla för försiktighetsprincipen. Regeringen anser också att försiktighetsprincipen är möjlig att tillämpa och att vi kan bli tvungna att tillämpa den om det visar sig att forskningsläget förändras, men det har inte sedan miljöministern sist var uppe i debatt här förändrats på ett sådant sätt att vi har sett någon anledning till detta.
Herr talman! Jag tackar för svaret, men det verkar som om regeringen inte fullt ut förstår vilket dilemma kommunerna hamnar i och att de faktiskt är bakbundna av regeringens brister i upphandlingen av tillstånden. Statsrådet skriver i sitt interpellationssvar att operatörerna redan i dag samutnyttjar masterna i det befintliga GSM-nätet. Ja, det gör de. Men UMTS nätet kräver fyra gånger fler sändare än GSM. Det betyder att avståndet mellan enskilda sändare kan variera mellan ett par hundra meter i tätt befolkade områden och upp till sju åtta kilometer i mer glesbefolkade områden. UMTS-nätet kräver alltså betydligt fler master, antenner och basstationer än GSM När man läser Boverkets rapport framgår det med all tydlighet att verket vill ha en samordning och att en samordning måste till för att en full utbyggnad av 3 G-näten ska kunna ta hänsyn till natur och kulturvärdena. Boverkets ambition har ju varit att få fram en avsiktsförklaring, precis som Lena Sommestad nämner, men man har inte lyckats med detta eftersom operatörerna hänvisar till sina affärsstrategier och affärshemligheter. Senast i dag har jag varit i kontakt med både Boverket och Svenska kommunförbundet. Den här avsiktsförklaringen var ju att den operatör som fick bygglov först skulle se till att de andra sedan fick utnyttja det mastutrymmet. Det hade varit en bra början, men den intentionen har tyvärr slagit slint. Nu är det så att Konkurrensverket har fått en anmälan från en av operatörerna som har vägrats hyra mastutrymme av en annan operatör. Konkurrensverket har beslutat att inte gå operatören till mötes. Detta skulle kunna tyda på att Konkurrensverket inte är för samverkan. Statsrådet hänvisade till andra länder. I Storbritannien och Frankrike krävde man inte samordning när man auktionerade ut sina 3 G-tillstånd. Däremot har det nu kommit en ny lag där man kräver det, fick jag reda på här i dag. Den svenska regeringens upphandling däremot hindrar inte en samordning, men den uppmuntrar den inte heller, och det är det som är kommunernas problem: De har inget maktmedel. Min första fråga i dag är om statsrådet upplever att Konkurrensverket verkligen medverkar till att samordna utbyggnaden av 3 G-näten. Den andra frågan är på vilket sätt regeringen möjliggör för operatörerna att få tillgång till de offentliga masterna, t.ex. räddningstjänstens master, för att på detta sätt hålla nere antalet master. Gör ni något åt detta?
Herr talman! Statsrådet Lena Sommestad sade att forskningen inte har visat att strålningen från mobiltelefonmasterna skulle vara farlig. Det finns forskning sedan länge, ca 20 år tillbaka. På Chalmers i Göteborg har man följt detta väldigt mycket, och just nu när kommunerna inte kan stoppa mobilmasterna för strålningens skull kan man ju titta på natur och kulturlagar dessutom och lyssna till vad Annelie Enochson uttryckte väldigt bra. Det här kommer ju att öka. Även om man slår ihop masterna blir det ju kanske 20 000 nya mobilsändare de närmaste tre åren, och det innebär faktiskt att strålningen i samhälle och natur fördubblas igen. Detta har man tittat på vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och även om vi ligger långt under de gränsvärden som vi har i Sverige så är detta faktiskt ingen garanti för att strålningen är ofarlig ändå. Vi ligger alltså många tusendelar över vad andra länder gör. Vi utsätts för låga strålningsnivåer så länge, och vi vet inte vad det kommer att betyda i framtiden om 10-20 år. Jag har själv jobbat som strålskyddsingenjör och sett att den här lågdosstrålningen är farlig på lång sikt. Man kan också titta på England och Stewartkonventionen som man har antagit, där man rekommenderar att barn och ungdomar inte ska vara i närheten av den här strålningen. Jag vill ställa en annan fråga utifrån statsrådets svar. Man har gett PTS i uppdrag att införa miljöledningssystem. Jag undrar om det här miljöledningssystemet även har med myndighetens yttre verksamhet att göra, om det återverkar på den, eller om det gäller den inre verksamheten.

Herr talman! Jag har fått ytterligare några frågor. Till att börja med sades att Boverket inte ännu har lyckats med sina intentioner, vilket är alldeles riktigt. Jag hoppas att man kommer att lyckas, och vi följer det här, men det är naturligtvis betydelsefullt hur det går i det här arbetet. När det gäller Konkurrensverkets agerande känner jag inte till detta, men vad jag refererade till var alltså EU-direktiv som förbereds på det här området. En rimlig utveckling bör vara, anser jag, att man främjar samutnyttjande och möjligheter att gå in på andra master. Jag hoppas att det också blir en linje som följs här i Sverige, men jag kan inte gå in på vad Konkurrensverket har sagt i det fall som togs upp här. Jag kan inte svara på frågan om möjlighet att få tillgång till master som vi själva förfogar över. Jag ber att få återkomma till Annelie Enochson med svar på den frågan. Det har betonats här av Annelie Enochson att regeringen måste ha förståelse för vilka problem detta utgör för kommunerna. Vi har förståelse för det. Som jag sade redan i mitt första svar anser vi att just det faktum att det finns en befintlig mast är ett mycket gott skäl i hanteringen av ett bygglovsärende. Det är en synpunkt som vi beaktar och går efter i de fall som vi får upp på regeringens bord. När det gäller forskningen vill jag inte att det ska förstås som att jag på ett tvärsäkert sätt uttalar mig här. Regeringen har inhämtat information, och vi har försökt att sammanställa den forskning som finns. Vi fick en rapport om detta från Arbetslivsinstitutet för drygt ett år sedan, år 2000. Tillsvidare anser vi att den sammantagna bedömningen är att de gränsvärden som finns i Sverige ger oss grund för att i dag inte vidta mer drastiska åtgärder ur hälsosynpunkt. Vi följer givetvis detta. För all forskning gäller att vi med intresse tar del av alla nya resultat och att förändringar i forskningsläget måste påverka vårt agerande. Jag håller helt med om att det är en bekymmersam utveckling när det gäller elektromagnetiska fält och annat i samhället och att det blir ett allt större problem. Vi var inne på försiktighetsprincipen. Jag vill än en gång understryka att vi inom regeringen försöker att följa en försiktighetsprincip när det kan motiveras utifrån de fakta och den kunskap vi har. Precis som ni har påpekat finns det en linje att följa för viss typ av strålning vid vissa statliga myndigheter osv. Men det har inte ännu ansetts nödvändigt eller motiverat att utvidga en sådan försiktighetsprincip ytterligare mer än vad som redan har gjorts när det gäller t.ex. avstånd. Vi håller oss fortfarande till gränsvärden i de fallen.
Herr talman! Min andra fråga har Barbro Feltzing redan berört. Det gäller hälsoeffekterna vid elektromagnetisk strålning. Det finns i dag inga värden som reglerar när ett fält med elektromagnetisk strålning kan bli farligt för människan. Det finns väldigt lite forskning på området. Statens strålskyddsinstitut har just nu ute en remiss om rekommenderade värden eller gränsvärden. Det har dock gjorts en studie vid regionsjukhuset i Örebro om mobilanvändandet och hjärntumör. Studien visar på en fördubblad risk för tumörer på den sida man använder telefoner. Skillnaden mellan eget mobiltelefonanvändande och mobilmaster är att du själv kan styra över hur mycket strålning du vill utsättas för beroende på hur mycket du talar i mobiltelefonen. Däremot kan du inte styra över mobilmasters, antenners eller basstationers strålning som sänds ut kontinuerligt över hela dygnet. Ingen forskning finns i dagsläget som visar på långtidseffekterna av denna långvariga exponering. Ett positivt initiativ som har tagits nyligen är ett policydokument och hyresavtal som Sveriges Fastighetsägareförbund upprättat tillsammans med SABO. Detta hyresavtal avser att reglera förhållandet mellan operatören och fastighetsägaren i de fall master sätts upp på byggnaden. I avtalet förbinder sig operatören att mäta strålningen från basstationen vid full effekt, och mätningen ska göras av en opartisk besiktningsman. Det är viktigt att forskningspengar avsätts för att studera effekterna av elektromagnetisk strålning. 8 miljoner för att studera de biologiska effekterna av elektromagnetiskt fält. Under 2001 övertog Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ansvaret för forskningsområdet, och det beviljades inte några anslag. Däremot har man i andra EU-länder startat nationella forskningsprogram om just dessa effekter. Jag vill avsluta med att tacka statsrådet för debatten. Jag vill avrunda med en sista fråga. Vad avser regeringen att göra för att stödja forskningen om de biologiska effekterna vid elektromagnetisk strålning?

Herr talman! Låt mig först säga att det inte är så att man själv bestämmer när man talar i mobiltelefon och att man själv inte kan bestämma över en mobilmast. Strålningen är också annorlunda från en mobilmast. Det är större risker med att långvarigt tala i mobiltelefon än att vara i närheten av en mast. Därmed inte sagt att vi inte ska ta också de riskerna på stort allvar. Det ställdes en fråga om vad regeringen avser att göra för forskningen på området. Forskningsfrågorna ligger nu framför allt hos statsrådet Thomas Östros. Huvuddelen av den svenska forskningen beslutas självständigt av forskningssamhället. Men regeringen kan på olika sätt styra och visa viljeinriktning när det gäller den typen av forskning. Jag kan i dag inte svara på om det skulle behövas något sådant. Vi vilar på forskningssamhällets arbete i detta fall. Däremot har vi tidigare inhämtat och begärt in sammanställningar av forskning för att kunna få underlag för regeringens arbete. Det kommer vi naturligtvis återigen att göra ifall det blir nödvändigt.

Herr talman! Jan-Evert Rådhström har frågat statsrådet Ulrica Messing på vilket sätt hon avser att arbeta för att förändrade strandskyddsbestämmelser säkerställer att de regionala utvecklingsmöjligheterna tas till vara. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på den frågan. Frågan om strandskyddets utformning är av stort intresse. Både frågorna om lättnader i strandskyddsbestämmelserna och frågorna om ett stärkt strandskydd har under senare tid aktualiserats i olika sammanhang. Mot den bakgrunden har regeringen, som Jan-Evert Rådhström nämner, gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda strandskyddsbestämmelserna. I uppdraget ingår att kartlägga hur länsstyrelser och kommuner har tillämpat bestämmelserna och att, mot bakgrund av den kartläggningen, analysera tillämpningen. En bedömning ska göras av om tillämpningen leder till att strandskyddets syften nås. Om Naturvårdsverket bedömer det lämpligt ska förslag till åtgärder lämnas. När det gäller att säkerställa de regionala utvecklingsmöjligheterna är en viktig del i uppdraget just att utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av vissa lättnader i strandskyddsbestämmelserna i glesbygdsområden med lågt bebyggelsetryck i syfte att underlätta regional utveckling såsom turism och friluftsliv. Därutöver ska Naturvårdsverket också närmare utreda förutsättningarna för och bedöma konsekvenserna av ett stärkt strandskydd i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck. Regeringen har nyligen beslutat att medge Naturvårdsverket förlängd redovisningstid för sitt uppdrag, vilket innebär att uppdraget ska redovisas senast den 1 april i år. Förlängningen motiveras bl.a. av behovet att samordna och förankra arbetet med andra myndigheter. Samråd har skett bl.a. med Glesbygdsverket. När uppdraget är rapporterat kommer remissbehandling att ske varvid möjlighet ges att diskutera bestämmelserna utifrån olika perspektiv, bl.a. med avseende på regional utveckling. Först därefter kommer det att finnas underlag för att ta ställning till om åtgärder kan behöva vidtas, och i så fall vilka, när det gäller strandskyddsbestämmelserna.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Sommestad för svaret även om det kanske inte var ett svar på min direkta fråga. Jag hade ställt frågan till statsrådet Messing. Det är väl det som föranlett att det har blivit ett något svävande svar. Jag ställde frågan just till henne trots en vetskap från min sida att strandskyddsfrågan formellt ligger under Miljödepartementet. Statsrådet Ulrica Messing har ansvaret för den regionala utvecklingen. Jag ska därför med stor spänning lyssna till statsrådet Sommestads uppfattning om hur ändrade strandsskyddsregler påverkar den regionala utvecklingen när nu departementet anser att frågan ska besvaras av Sommestad. Det är spännande att höra att statsrådet finner att frågan om strandskyddets utformning är intressant och viktig. Att Naturvårdsverket utreder frågan för närvarande är allmänt känt. Just därför vill jag gärna höra statsrådets allmänna syn på frågan i dag. Statsrådet säger med anledning av utredningen att det bl.a. ska göras en bedömning om tillämpningen leder till att strandskyddets syften uppnås. Herr talman! Jag vill fråga statsrådet vad statsrådet mer konkret menar med detta. Ser statsrådet någon glidning åt något håll? Med anledning av svaret undrar jag om det är för svårt att få dispens från strandskyddet eller om det glider åt att det är för lätt att få dispens från strandskyddet. Jag förutsätter att statsrådet åtminstone har en uppfattning om i vilken riktning utvecklingen går. Just när det gäller den regionala utvecklingen vore det intressant att få höra statsrådets uppfattning rent generellt, även om utredningen ännu inte ligger på bordet. Tror statsrådet att lättnader för att få bygga vid sjönära lägen i glesbygd skulle kunna vara en viktig faktor för att lokala hustillverkare, snickare, målare, rörmontörer osv. skulle få se en ljusnande arbetsmarknadssituation och sist, men inte minst, att lokal skogsråvara skulle kunna förädlas till åretruntoch fritidsbostäder? Herr talman! Slutligen vill jag fråga statsrådet om hon tror att möjligheten till ett attraktivt boende i glesbygd skulle kunna hejda den våg av utflyttning som sker från glesbygdsområden. Dessa frågor ställer jag med anledning av att departementet anser att interpellationen ska besvaras av statsrådet.

Herr talman! Sverige har en fantastisk natur med en lång kustlinje och en rikedom av insjöar och vattendrag. Detta är något vi ska värna om och bevara för efterkommande generationer. Människans närvaro utgör både en förutsättning och ett hot mot dessa olika vattendrag. Eftersom vi inte har en utan flera skärgårdsområden med olika värden, hot och möjligheter, bör den framtida utvecklingen för dessa områden anpassas till platsen och den aktuella situationen. Flera skärgårdar är i grunden avfolkningsbygder med ett omfattande säsongsboende. Här är t.ex. behoven av stöd till lokalt näringsliv och permanent boende starkare än behovet av att reglera. När vi ser till våra insjöar och olika vattendrag är situationen likadan, dvs. att bevarandeintressena och utvecklingsintressena måste vägas mot varandra. Denna avvägning måste se olika ut i olika delar av landet. I områden med talrika sjöar och vattendrag och ringa bebyggelsetryck bör viss strandnära byggnation vara möjlig. I många kommuner som hotas av avflyttning kan just det natur och strandnära boendet vara en attraktionskraft för att behålla eller locka till sig nya invånare. I denna avvägning måste de avgörande besluten överlåtas till kommunerna i nära samråd med de medborgare som berörs. Inom områden med lågt bebyggelsetryck ska kommuner med stöd av analyser i översiktsplanen kunna medge undantag från strandskyddsbestämmelsen om inte det rörliga friluftslivet eller den biologiska mångfalden äventyras. 14 § miljöbalken ska kvarstå för hela landet, men beviljandet av dispenser bör ges på kommunal nivå. Vidare bör Naturvårdsverkets besvärsrätt i strandskyddsärenden tas bort. Rätten att medge undantag bör överföras till kommunerna, och länsstyrelsen bör erhålla en prövningsrätt liknande den som finns enligt Tar statsrådet i sina diskussioner med Naturvårdsverket även upp frågan om att ändra på delegationsnivåerna?
Herr talman! Välkommen till debatten i kammaren. Det är kanske lite ovant, men eftersom det är en framtidsfråga som ska diskuteras känns det väl som att vara på sin mammas gata. Jag tror, lite tillspetsat herr talman, att de nuvarande bestämmelserna när det gäller strandskyddet är mycket överspelade med tanke på hur olika det ser ut i delar av landet. I Stockholm är det ett övertryck, men i Arjeplog finns det fem kilometer strandremsa per innevånare. I det ljusa, vackra Småland - i mitt och herr talmannens hemlän - finns det gott om strandområden. Det gäller givetvis också i vissa kusttrakter i övrigt. Med andra ord: Det är helt nödvändigt, enligt mitt sätt att se det, att se på denna fråga på olika sätt i olika delar av landet. Den nuvarande lagstiftningen är för ensidig och slår blint. När det gäller den aspekt som Jan-Evert Rådhström tar upp i sin interpellation, dvs. hur den nuvarande lagstiftningen hämmar den regionala utvecklingen, finns det ett otal exempel från mina hemtrakter - Växjö, Uppvidinge, Älmhult, Tingsryd och många fler kommuner - där dessa små kommuner kämpar en mycket ojämn kamp mot de större orterna att locka till sig människor. De vill inget hellre än att kunna erbjuda ett antal attraktiva tomter i sjönära lägen. Det finns människor som ingenting hellre vill än att kunna förvärva en sådan tomt och bosätta sig där i stället för att pendla tre fyra fem mil varje dag. Det vore då fantastiskt för dessa små kommuner att kunna erbjuda dessa möjligheter. I de flesta andra länder skulle man förmodligen se detta som en möjlighet. Men vi är specialister, fru statsråd, på att se problemen i Sverige. Det är vi mästare på. Vi skapar problem som i realiteten inte behöver existera. Det är nej, nej, stopp, stopp. Jag vill gärna anknyta till den fråga Jan-Evert Rådhström var inne på. Jag vet att frågan nu ses över. Det är också viktigt i vilken miljö frågan ska hanteras - om nu valet är så nådigt att det blir någon form av överlevnad efter den 15 september. Om nu statsrådet har lyckan eller olyckan - hur man nu ser det - att sitta kvar som statsråd efter den 15 september, i vilken mental miljö kommer frågan att hanteras? Kommer det att vara en problemorienterad eller möjlighetsorienterad miljö för de små kommunerna? Jag tar ett exempel från mina hemtrakter. Andra talare kan säkert ge andra exempel. Det har under ett antal månader skrivits i Smålandsposten om en som inget hellre vill än att återuppbygga ett hus på föräldrarnas husgrund. Nu begär jag inte att statsrådet ska kommentera ett enskilt ärende. Det är varken önskvärt eller lämpligt, och statsrådet får inte göra det. Det är jag medveten om. Men denna person kan vara ett illustrerande exempel. Olyckan är att denna grund befinner sig inom synhåll av vatten. Detta är märkligt i Sverige - i Småland med tiotusentals sjöar! Sjön heter Krokagölen. Då är frågan om detta hus stör det rörliga friluftslivet. Herr talman! Människor är, uppriktigt sagt, något konfunderade över detta. Det finns ingen samklang med rättsmedvetandet, varken i Småland, Bohuslän, Värmland eller någon annanstans. Vad har statsrådet för grundläggande värderingar när det gäller äganderätten? Jag kan läsa det socialdemokratiska programmet. Där står mycket som realiseras. Annat är något dolt. Men vad är statsrådets uppfattning om äganderätten? Om statsrådet gör något klarläggande eller gör något positivt uttalande ger hon en signal om äganderättens betydelse. Eller ska hon lite glidande hänvisa till en utredning? Det skulle vara utomordentligt intressant, herr talman, att få reda på dels statsrådets syn på den regionala utvecklingen, dels hur statsrådet principiellt ser på just äganderättens betydelse. Är den en restpost när allt annat har fått sitt, eller betyder den någonting viktigt som kan få dominera i hanteringen av den typen av ärenden?
Herr talman! Det åligger mig att besvara frågan. Vi kommer att fatta ett gemensamt beslut i regeringen. Olika sidor kommer att beaktas - även regionalpolitiska. Det beslutet kommer att sammanväga olika intressen. Vi beaktar de olika villkoren i olika delar av landet. Det är precis det vi ger uttryck för i uppdraget till Naturvårdsverket. Vi utgår tydligt från att det är olika villkor. Det är en viktig del av problembilden. Där är vi alldeles eniga. När det gäller hur jag personligen ser på detta kommer jag att fortsätta att säga att jag inväntar resultatet av utredningen och kommer att göra en avvägning. Däremot är jag väl insatt i de olika argument som finns. Jag har följt den regionalpolitiska debatten kring strandskyddet och inte minst betydelsen av ett attraktivt boende, och också om intresset när det gäller turismutveckling, osv. Jag är väl insatt i de frågorna. Dem kommer vi att beakta, precis som vi kommer att beakta andra frågor. Det är en klassisk intressekonfliktfråga, där vi har flera målsättningar. Vi har den gamla målsättningen, från den gången då strandskyddet tillkom, att ge allmänheten tillgång till stränderna. På 90-talet tillkom intresset som har att göra med den biologiska mångfalden och skyddet av naturen. Vi har naturligtvis också intresset för regional utveckling. Här måste allt vägas samman. När det gäller grundläggande värderingar och äganderätten kan jag säga att det väsentliga är att strandskyddet och den regionala utvecklingen i huvudsak är gemensamma intressen. Även regional utveckling är en samhällsfråga av stort intresse. I den mån detta vägs in är det framför allt möjligheterna till regional utveckling som är betydelsefulla. I detta ligger naturligtvis att enskilda medborgare kan få ett gott boende, t.ex. När det gäller strandskyddet tycker jag att det väsentliga, som politiken har velat uppnå ända sedan strandskyddet tillkom, är värnandet om allmänintresset. Det förblir en viktig och central utgångspunkt för regeringens arbete. Det gäller både medborgarnas möjlighet att komma till stränderna, oavsett inkomst och möjlighet att själva bygga ett strandnära boende, och den biologiska mångfalden. När det gäller de konkreta frågorna, t.ex. att lättnader skulle vara en viktig faktor för regional utveckling, vill jag avvakta. Jag vill väga argumenten mot varandra. Jag vet hur de ser ut. De måste vägas mot andra argument, inte minst gällande de biologiska hänsynen, på ett sätt som är nytt för mig. Det kommer vi att göra. Vi kommer att återkomma. Ges det för mycket eller för lite dispenser? Jag tror inte att man kan ställa frågan så. Frågan är om den ordning vi har i dag för själva dispensförfarandet är lämplig och välfungerande. Som svar på Annelie Enochsons fråga kan jag säga att jag i likhet med Kjell Larsson inte tycker att det är en framkomlig väg att föra ned hanteringen på kommunal nivå. Jag tror inte att det är den bästa vägen att gå. Det ligger inte uttryckligen i Naturvårdsverkets uppdrag att se på detta, men det finns ingenting som hindrar att vi i det fortsatta arbetet beaktar frågan om delegering och på vilken nivå beslut ska tas. Allting beror på vilket grepp vi tar på denna fråga när vi väl tar oss an den.

Herr talman! Det var synd att statsrådet inte ville ge oss någon viljeyttring eller uppfattning när det gäller de generella frågeställningar som jag tyckte att jag hade förut. Inledningen på inlägget var väldigt neutral, men statsrådet drog tyvärr åt det håll jag befarade att hon skulle dra åt. Likheterna mellan statsrådets och miljöminister Kjell Larssons sätt att debattera är påfallande. Jag tror att man tyvärr måste göra en tolkning och förbise utredningen. Statsrådet säger ändå att det som överväger inte är de enskilda intressena, utan att de gemensamma intressena överväger. I det inlägget läste jag in att en förenkling av strandskyddet inte är aktuell. Jag kan inte undgå att se en trend. Det gäller inte bara denna fråga. Det gäller det grävande som regeringen håller på med. Man gräver ned förslag på förslag i utredning efter utredning. Jag hoppas att jag har fel åtminstone i denna fråga, men jag befarar att svaret även här kommer att bli att man tar ställning någon gång efter valet. Det blir en förlängning av utredningen fram till den 1 april. Sedan ska det bli en omfattande remissbehandling. Därefter ska man ta ställning till om man behöver komma med nya förslag. Jag har inte fått svar på en enda fråga av statsrådet, vilket jag beklagar. Men jag frågar så här: Om regeringen finner skäl att komma med förslag, när skulle det kunna ske? Är det grävmaskinen som gräver ned, eller finns det handlingskraft? Jag gör min tolkning innan jag får svaret. Återigen vill jag säga att jag hoppas att jag har fel. Vad jag tycker om strandnära boende i glesbygd är tydligt. Detta hade varit ett tydligt sätt att agera för en regering som hade velat värna glesbygd, ge invånarna möjligheter till boende, hindra utflyttning, få ökat skatteunderlag osv. på sina egna meriter. Då hade detta varit en möjlighet. Men man ger tyvärr inget svar på den frågan - åtminstone inte före valet.
Herr talman! Jag kommer från Bohuslän. Där har jag en smultronö som heter Åstol och som ligger i Marstrandsfjorden. Denna ö består i stort sett bara av hus. Skulle det generella strandskyddet gälla på den ön hade det inneburit att det hade funnits några hus längst upp på toppen av ön. Man vill att ön ska utvecklas och att de ungdomar som är uppvuxna på ön ska komma tillbaka eller bo kvar. Den som vet bäst och har bäst möjligheter att ge dispenser är kommunen. Det är Tjörns kommun som vet bäst. Det är de som vet bäst hur situationen är och vad man ska göra för att få Åstol, Klädesholmen och andra öar i Marstrandsfjorden att leva. Ett annat exempel är Bengtsfors. Vi vet att de har haft stora problem med att få befolkningen att stanna kvar de senaste åren. De gjorde ett försök att få folk att flytta till Bengtsfors. De sålde strandnära tomter för 1 kr styck. Jag tror att de sålde ett dussin. Det var inte mer. Bengtsfors kanske inte är så attraktivt, men det var ett sätt att få dit folk. Kommunen valde det medlet. Vad jag vill ha sagt med min interpellation till statsrådet är att jag tror att kommunen är den nivå som dessa ärenden ska ligga på. Det generella strandskyddet på 100 meter är bra, men jag tycker att Naturvårdsverket ska ut ur spelet. Jag vet att de har fått ett uppdrag och att vi måste vänta på dem, men jag skulle ändå önska att statsrådet hade med sig detta i tankarna. Man bör lyfta ned hanteringen en nivå. Rätt makt på rätt plats tror jag är viktigt även i strandskyddsärenden.
Herr talman! Låt mig först anknyta till frågan om på vilken nivå besluten ska ligga. Jag tycker att det är ganska märkligt att regeringen tilltror sin förlängda arm ute i länen - länsstyrelsen - så liten kapacitet att man inte kan klara av att fatta dessa beslut och göra dessa avvägningar i bra och nära dialog med kommunerna. Det är ett misstroende mot ert eget organ. Kanske planerar ni några förstärkningar för att de ska kunna klara av detta. Man kan konstatera, ungefär som har gjorts tidigare, att det inte var så mycket till svar. En misstanke infinner sig, herr talman, om att denna utredning som många andra är tillkommen i akt och mening att föra undan frågan över valet eller förskjuta den ett antal månader. Sedan får man kanske konstatera att det inte blir så mycket av detta. Jag håller med om att det är en avvägning av olika intressen, som ser olika ut i olika delar av landet. Tycker statsrådet att det i dag görs rimliga avvägningar vad gäller mindre tätbefolkade områden både i södra och norra Sverige? Är hon så rädd för vad utredningen kommer fram till att hon inte kan ha någon uppfattning? Regeringen styr ju riket, åtminstone enligt grundlagen, även om man kan tvivla på det ibland. Sedan kan man diskutera hur den styr. Men har statsrådet någon uppfattning om huruvida avvägningen har varit rimlig? Det finns ju mängder med kommunpolitiker även av statsrådets egen partifärg som har varit djupt förtvivlade och försökt få den här möjligheten att bygga strandnära för att kunna utveckla sina landsortskommuner och glesbygdskommuner. Jag tror att det är väldigt farligt att ställa äganderätten mot den biologiska mångfalden. Det antyddes ju att det var så viktigt med biologisk mångfald. Jag vill säga att privat äganderätt ofta är en förutsättning för den biologiska mångfalden. Sedan, herr talman, kan jag bara konstatera att när jag var betydligt yngre, en ung grabb, hade väldigt många människor råd att köpa en liten tomt med strandnära läge och bygga. I dag, efter 30-40 års socialdemokratiskt styre, är det förbehållet en liten exklusiv elit med en gedigen penningpung. Det är detta som de värderingar som statsrådet och hennes regering företräder har lett fram till. Det är något förvånande att konstatera.
Herr talman! Här ondgör ni er redan i förväg över långa utredningar och att man skjuter saker och ting framför sig. Ni tycker att det borde ges besked i dag. Jag tycker att det är onödigt att ta ut detta i förskott. Vad vi nu gör är ju faktiskt att vi tar upp den här frågan. Att utredningen är försenad två månader tycker jag inte ska förhindra att vi tar en ordentlig diskussion nu. Jag tycker att det skulle glädja interpellanterna att frågan faktiskt tas upp och att vi nu försöker få ett grepp just om de här konflikterna, som inte minst har att göra med de olika villkoren i olika delar av landet. Jag måste vidhålla att det faktiskt är fel ögonblick för mig att ge svar nu innan t.ex. diskussionen inom regeringen och mellan Näringsdepartementet och Miljödepartementet ens har börjat kring utredningens resultat och om hur vi ska hantera frågan i det här läget. Sedan gällde det vilken nivå det här ska ligga på. Det kom en fråga om jag misstrodde länsstyrelsen och kommunerna. Varken jag eller någon annan misstror länsstyrelsen och länsstyrelsens samarbete med kommunerna, men nu finns det ju en frågeställning om huruvida vi ska göra en radikal förändring. Ska vi föra ned det här på kommunal nivå och ta bort Då svarar jag fortfarande att jag i dag inte ser att det skulle vara en fördel att föra ned det på kommunal nivå. Det är riktigt att man på kommunal nivå naturligtvis har en bättre möjlighet att se till sin egen kommuns intressen och förstå dem, och kommunen måste givetvis ha en viktig roll att spela när det gäller hur markutnyttjandet ska ske i den egna kommunen. Samtidigt är strandnära lägen en mycket dyrbar resurs i dag. Det beror på hur starkt strandskydd vi kommer att behålla, men regeringens grundinställning är ändå att vi också fortsättningsvis kommer att värna strandskyddet. Då kommer detta att vara en väldigt viktig resurs, och då kan det också vara viktigt att det inte är ett alltför kort avstånd mellan beslutsfattare och dem som har nytta av det här. Det är nämligen ganska viktiga värden som fördelas. Det finns skäl att fundera över detta, och vi har inte funderat färdigt. Mitt svar i dag är att jag inte nu ser detta som den bästa vägen. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att det är onödigt att kasta yxor i sjön och att i det här läget beklaga att regeringen inte på något sätt kommer att tillvarata de synpunkter och den väldigt breda debatt som har pågått om strandskyddet i glesbygden. Det är en debatt som vi tar till oss och naturligtvis kommer att beakta.
Herr talman! Det är väl inte så konstigt om statsrådet tycker att vi kastar yxor i sjön när ni uppenbarligen, om vi ska fortsätta med liknelser, kör spaden i backen och gömmer utredning efter utredning. Den liknelsen tycker jag att vi kan fortsätta med när det gäller verktygshanteringen. Jag ondgör mig inte i förväg. Det talas om två månaders försening av den här utredningen, men om vi räknar från början av utredningen är den flera år försenad. Det här är frågor som Moderata samlingspartiet har drivit i många år. Att ni nu har förlängt utredningen med två månader betyder att ni är många år försenade. Den tolkning som jag nu tyvärr kan göra är att det inte blir någonting av detta, i alla fall inte före valet. Men jag ska fråga statsrådet en gång till: Finns det någon befogad misstanke från min sida? Kommer detta utredningsförslag, denna remissbehandling osv.? Finns det någon möjlighet att regeringen tar ställning före valet, eller ska vi i vanlig ordning ha en valrörelse där alla socialdemokrater kan hålla med om detta, och sedan vidtas det inga åtgärder? Det är det som jag är ängslig för, statsrådet. Jag ställde nu avslutningsvis en enda fråga. Den skulle jag i alla fall vilja ha svar på.

Herr talman! Låt mig då gå rakt på sak. Det finns ingenting som säger att vi inte är färdiga före valet, men så länge vi inte har sett det här materialet kan jag heller inte säga att vi är det. Jag får avvakta till april, när vi ser det, och svara på den frågan då. Men det finns ingen uttrycklig plan att inte presentera någonting före valet. Det handlar också om vilket grepp man vill ta om den här frågan. Ju mindre vi ändrar i liggande regelverk, ju mindre vi gör, desto mindre tid tar det naturligtvis att bereda. Det har att göra med vilken inställning vi har och hur vi kommer att behandla det här. Jag är väl medveten om att detta är en fråga som har varit uppe länge, att det finns tidigare förslag osv. Om man anser att det är försinkande eller inte beror ju på hur man ser på frågan. Hittills har regeringen valt att värna strandskyddet starkt. Nu gör vi en ny prövning. Det tycker jag är helt i sin ordning. Vi får återkomma när vi har mer att säga om detta.

Fru talman! Detta betänkande om valfrågor utgår huvudsakligen från regeringens proposition Ändringar i vallagen och motioner väckta i anledning av denna. De flesta förslagen till förändringar är av teknisk karaktär och är ganska okontroversiella. Det finns dock ett par undantag med några frågor som är mer intressanta och som jag strax ska återkomma till. Dessutom återfinner vi ett antal gamla bekanta förslag från allmänna motionstiden i betänkandet. Det mest påtagliga och glädjande är att utskottet utifrån tre borgerliga motioner har kunnat enas om att föreslå en generell rätt att brevrösta för utlandssvenskar, och det ska kunna ske redan fr.o.m. höstens val. Tidigare var det endast svenskar som befann sig i Tyskland och Schweiz som hade den möjligheten eftersom det inte var möjligt att genomföra röstning på konsulat och beskickningar i dessa länder. Valtekniska utredningen föreslog att rätten att brevrösta borde göras generell för svenskar i utlandet, men regeringen anför i propositionen en mängd betänkligheter och vill därför "i princip inte ställa sig bakom en utvidgning av möjligheterna att brevrösta till länder där ordinär röstning är möjlig". Regeringen menar att tillförlitligheten kan ifrågasättas när det gäller brevröstningen eftersom många brevröster underkänns, och valhemligheten kan dessutom inte garanteras. Så långt propositionen. Det kan visserligen hävdas att det är mindre säkert att rösta per brev än på de flesta andra sätt. Uttrycket att något "kommer som ett brev på posten" är måhända mindre användbart i dag än tidigare. Men efter att ha vägt samman pro et contra har ändå utskottet kommit till den rimliga slutsatsen att den ökade möjligheten att delta i valet för svenskar som befinner sig i utlandet väger tyngst. Möjligheten att rösta på ambassader och konsulat kommer att finnas kvar i samma utsträckning som i dag. Antalet röstberättigade utlandssvenskar uppgår till ca 90 000. Om detta förslag vinner kammarens bifall, vilket det finns goda förutsättningar för, har riksdagen verkligen gjort något konkret för att möjliggöra ett större valdeltagande och inte bara pratat om att det är önskvärt att flera röstar. Däremot har majoriteten i utskottet inte vågat gå längre och pröva röstning via Internet för utlandssvenskar. Också i detta fall finns det förstås kontrollproblem, och den som vill hitta invändningar kan alltid hänvisa till dessa som en ursäkt för att ingenting göra. Å andra sidan är ju inte heller pappersröstning alldeles utan problem, som vi har sett ibland här hemma och i ännu högre grad i en del andra länder. Vill man förändra något är det oftast lämpligast att börja i begränsad skala, göra ett försök och sedan utvärdera försöket. Den metoden har tillämpats tidigare när det gäller valfrågor, t.ex. beträffande personvalsinslaget. Redan Demokratiutredningen föreslog - för övrigt enhälligt - att försök med Internetröstning borde prövas - förslagsvis i någon kommun. Det minsta man borde göra i denna fråga vore, tycker jag, att bereda frågan med tydlig inriktning mot valet 2006. Men regeringen och utskottsmajoriteten säger bara i allmänna ordalag att det finns ett antal problem som först måste lösas. Utskottet avstyrker en motion om regler som förbjuder en kandidat att ställa upp i flera valkretsar. Invändningen är framför allt att det är ett stort och kanske grundlagsstridigt steg att föreskriva för partierna hur de får nominera kandidater. Den metod som Rådet för utvärdering av 1998 års val föreslog - att stifta en normativ lag med innebörden att en kandidat inte bör ställa upp i mer än en valkrets - är inte heller en bra lösning. Lagar bör inte se ut så. Själv menar jag att frågan snarare är moralisk än konstitutionell. Är det etiskt försvarbart att påskina för väljarna att en känd person kan komma in i riksdagen i mer än en upplaga? Helt klart är, som det också antyds i betänkandet, att detta att en person kandiderar på första plats i flera valkretsar gör utslaget oberäkneligt, förvirrar väljarna och saboterar personvalet. Att föreslå nya regler för den s.k. dubbelvalsavvecklingen eliminerar inte detta grundläggande moraliska problem. Låt mig slutligen säga något om spärreglerna för personvalet. Det är en fråga som vi har diskuterat tidigare. Jag fattar mig här ganska kort eftersom jag tror mig veta att åtminstone en senare talare kommer att vara desto utförligare. Nu är det för sent att ändra inför valet i höst, men därefter är det rimligt att spärreglerna, som måste betecknas som tämligen godtyckliga och principiellt diskutabla, helt tas bort och att personvalet får fullt genomslag - som Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet hävdar i en av reservationerna. Fru talman!

Fru talman! Vallagen är ett av de områden som brukar betraktas på ett speciellt sätt, liksom grundlagsförändringar, i och med att det bör finnas breda parlamentariska majoriteter för förändringar. I ett sådant här betänkande är reservationerna närmast av den typen att de pekar på problem som bör lösas i framtiden. Fru talman! Det är intressant att notera att opposition mot regeringens förslag faktiskt kan leda till något - inte bara på lång sikt, vilket händer nu och då, utan även omedelbart. De ca 90 000 röstberättigade utlandssvenskarna kan i dag skatta sig lyckliga över att Kristdemokraterna, Moderaterna och Folkpartiet har varit observanta på möjligheterna till s.k. brevröstning. I dag kommer nämligen en förhoppningsvis enig riksdag att bifalla en sådan generell röstningsrätt för utlandssvenskar. Fru talman! De svårigheter som kan föreligga för väljare som befinner sig i Schweiz och Tyskland - de har ju redan i dag brevröstningsmöjlighet - att ta sig till en utlandsmyndighet för att rösta är inte större där än de svårigheter som väljare har vilka befinner sig i en rad andra länder. Snarare är i många fall förhållandet det motsatta. Den centrala valmyndigheten och Utrikesdepartementet får i samband med varje val ta emot kritik från svenska medborgare som vill vara med i valet men som av praktiska skäl inte kan rösta eftersom de befinner sig alltför långt ifrån något röstmottagningsställe. Även vi ledamöter får i synnerhet efter val ta emot den typen av kritik. Som exempel kan nämnas att i USA och Australien är avstånden så stora att det krävs flygtransport för att ta sig till en vallokal. I det inre av Ryssland och i de republiker som bildades efter Sovjetunionens upplösning finns inga röstmottagningsställen alls. Även svenskar på Svalbard och i de nordligaste delarna av Norge har framfört kritik. Vad som i praktiken står till buds för att på ett verkningsfullt sätt underlätta för de svenskar som vistas utomlands att kunna delta i valen är att utvidga brevröstningen till att omfatta all utlandsröstning. Mot en sådan utvidgning talar en rad praktiska problem och invändningar. Man kan inte garantera valhemligheten i alla lägen. Det är också mindre tillförlitligt och säkert. Erfarenhetsmässigt underkänns en förhållandevis stor andel av dessa röster på grund av felaktig bevittning etc. Man får också räkna med att försändelser kan komma bort i postgången. Trots sådana problem är det betydelsefullt att nu genomföra en generell rätt till brevröstning för utlandssvenskar. I väldigt många fall kan det vara bättre att göra någonting än ingenting alls. Så är det i detta fall. Fru talman! Regeringen har i propositionen avvisat förslaget av byråkratiska skäl. De skälen är inte hållbara ur ett rättviseperspektiv. Det är bra att utskottet i dess helhet har insett detta och nu lagt fram förslag till en sådan generell rätt redan i 2002 års val. Demokratin och utlandssvenskarna är att gratulera. Fru talman! Vi kristdemokrater hade dessutom velat att försök skulle ha gjorts med röstning via Internet för utlandssvenskar. Det hade varit ett bra tillfälle att försöka hitta tekniker som kan användas i framtiden. Dessvärre var utskottet på den punkten inte tillräckligt framåtsyftande. Fru talman! I en motion från allmänna motionstiden hade vi ett antal yrkanden som avsåg 2002 års val. En del av dessa förslag är av den karaktären att det är för sent att genomföra dem till årets val. Vi har därför avstått från reservationer på de punkterna. Vi återkommer till frågorna om personvalsspärrar, dubbelvalsavveckling och utjämningsmandat i valkretsindelade kommuner kommande riksmöten. Låt mig emellertid säga några ord om dubbelvalsavvecklingen, eftersom kunskapen på området inte verkar helt vattentät. Problemen uppstår när det sker dubbelvalsavveckling i valkretsar där det finns mer än en valsedel. Enligt gällande vallag tillgår dubbelvalsavvecklingen så, att en kandidat som blivit vald i flera valkretsar betraktas som vald i alla valkretsarna. Vederbörandes ersättare utses utifrån listordning i alla kretsarna. När dubbelvalsavvecklingen sker och kandidaten är avförd från en valkrets är det ändå hans eller hennes ersättare som erhåller mandatet. Slutsatsen är att en sådan kandidats personröster i praktiken överförs på en ersättare enligt listordningen, trots att denna kanske inte erhållit så många personkryss att han eller hon hamnat över spärren. Det normala i svensk valsystemstradition är att en person som redan är tillsatt på mandat i annan valkrets betraktas som obefintlig i berörd valkrets. Vi hoppas att vi så småningom kan få en genomlysning och bättre beslut på den punkten. Fru talman! Personvalsinslaget, med möjligheter för väljaren att sätta ett enda kryss på en valsedel, har nu prövats i några val. Erfarenheterna är inte odelat positiva. Helt klart har systemet med personvalsinslag kommit för att stanna i det svenska valsystemet, men det nuvarande systemet ger inte möjlighet för väljaren att ge en mer sammansatt bild av sina preferenser. Ett intressant sätt att vidga personvalet är att ge väljaren möjlighet att på valsedeln även ge uttryck för sina andra och tredjehandspreferenser. Enligt vår mening borde därför regeringen tillsätta en utredning som undersöker effekterna av ett rangordningssystem i personvalet, med syftet att ett sådant system införs till valet 2006. Dessvärre, fru talman, har utskottet inte varit benäget att fundera i de termerna, men ett helhetstänkande på detta området har framtiden för sig. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.
Fru talman! Det är riktigt som Ingvar Svensson påpekar, dvs. att det rådde en viss förvirring vid föregående val. Man visste inte hur utfallet skulle bli när man hade två listor i en valkrets - kanske en rikslista och en lokal lista. Inte ens de som arbetade på det sättet visste kanske hur dubbelvalsavvecklingen skulle fungera. Så långt är det inga svårigheter att hålla med. Jag måste ändå fråga om det inte också finns ett etiskt problem här. Kan personvalet fungera om en person ställer upp i flera valkretsar? Är det verkligen rimligt att antyda för väljarna att en person kan komma in i flera upplagor?
Fru talman! Vi har personval, och väljarna kan i ett sådant läge göra en markering. Om ett mycket stort antal väljare i en valkrets kryssar för en sådan kandidat kan vederbörande bli invald just i den valkretsen. Det finns ett problem här. Ska man välja varumärkestänkandet eller personalvalet i första hand? Min personliga uppfattning på den punkten är mycket klar.

Fru talman! I dag behandlar vi ett betänkande som berör valfrågor. Det handlar till stor del om förslag som tillsammans har till syfte att stärka själva röstandet för den enskilde och det som berör själva röstningsförfarandet. Det har varit intressant att arbeta med betänkandet, även om det inte har funnits några kontroversiella frågor eller större oenigheter. Det som har varit intressant är att utskottet har lagt fram ett förslag som ledamöterna är eniga om gällande en utvidgning av brevröstningen för dem som bor utomlands. Det är bra med tanke på att fler nu ges möjlighet att vara delaktiga i valet. Detta sker trots att regeringen i detta skede har valt att inte gå i denna riktning. Fru talman! Tyvärr har utskottet inte vågat gå vidare vad det gäller att stärka själva förtroendemannarollen och därmed öka möjligheterna för väljaren att faktiskt påverka vem som ska bli förtroendevald. Ett starkt personvalssystem är ett sätt att stärka de förtroendevalda, som med en annan auktoritet än tidigare kan hävda att de är valda av folket. Detta stärker de förtroendevalda i förhållande till sina partier och skapar ett ökat krav på dialog med väljaren, vilket leder till att man mycket tydligt stärker väljarens roll. Centerpartiet har en ambition att bygga makten underifrån, vilket också innebär att det läggs mycket förtroende på varje enskild församling som är vald och därtill på den enskilde, som är personvald. Spärrgränserna bör därför tas bort. Regeringen borde ha getts i uppdrag att återkomma med ett förslag om en ändring som skulle ha kunnat genomföras till valet år 2006. Personvalsfrågan tas upp i flera betänkanden, så vi återkommer till detta ärende vid flera tillfällen. Fru talman! Jag avslutar med att yrka bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Detta förslag bekymrar mig av ett mycket speciellt skäl. Det gäller vallokalers tillgänglighet. I propositionen föreslås att kommunerna under vissa förutsättningar ska få använda en vallokal som inte är tillgänglig för fysiskt funktionshindrade väljare. Villkoret är att kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig för dessa. I förslaget till kompletteringar av vallagen sägs det vidare att en kommun som avser att använda en lokal som inte uppfyller tillgänglighetskravet ska samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. Kommunen ska också ange varför den har gjort bedömningen att någon annan lokal inte kan användas i stället. Vi är från Folkpartiets sida mycket bekymrade över att alltför många vallokaler riskerar att vara stängda för människor med funktionshinder. I många kommuner förläggs vallokalerna till skolor. Siffror från Handikappombudsmannen visar att det i var fjärde skola är omöjligt för rullstolsburna att komma fram i huvudentrén. I var tredje skola hindras de av smala dörrar eller höga trösklar. Detta är i första hand en oacceptabel situation för de elever och den personal som behöver tillgång till skolan, men det påverkar också andra besökare i skolans lokaler. Fru talman! Rätten att rösta är en grundläggande medborgerlig rättighet, och valhemligheten är fundamental för det demokratiska valsystemet. Att få rösta på valdagen är inte bara en rättighet, utan det är för väldigt många människor också en viktig symbolhandling. Regeringens lösning på problemet är att funktionshindrade som inte kan ta sig in i lokalen ska kunna avlägga sin röst omedelbart utanför vallokalen till någon av valförrättarna om det kan ske under betryggande former, så att valhemligheten bevaras. Man stoppar alltså en funktionshindrad på väg in i vallokalen därför att hon eller han inte kan komma in, och så får den personen vänta på att någon valförrättare tar sig tid att komma ut och hjälpa till med valet. Detta kan i och för sig ses som en förbättring jämfört med tidigare när det inte stod någon möjlighet över huvud taget till buds för den här typen av röstning, men det kan ändå inte vara meningen att vissa medborgare ska vara hänvisade till att rösta på trappan till den ordinarie vallokalen och därför, naturligtvis, ha sämre möjligheter att ta egna valsedlar. Man kan knyta an det här till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Riksdagen har beslutat att samhället ska utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Det målet ska nås 2010. För att hjälpa till med det här har vi från Folkpartiet liberalernas sida finansierat en engångssatsning på 5 miljoner kronor under de närmaste åren för att genomföra en omfattande tillgänglighetsreform och för att det ska vara möjligt att uppnå målen med handlingsplanen för handikappolitiken. Det här, fru talman, inkluderar också en handikappanpassning av landets skolor. På det sättet skulle man ju kunna lösa det här problemet. Målet måste ju vara att alla människor ska behandlas lika på valdagen. Därför bör vallagen klart och tydligt uttrycka att vallokalen ska vara tillgänglig också för personer med funktionshinder. Vi har tagit upp två andra frågor i vårt betänkande som jag tänkte uppehålla mig vid. Det som är mycket positivt är förslaget om brevröstning. Vi har gemensamt kommit fram till att vi anser att brevröstning kan tillämpas och att det räcker att rösten kommer in dagen efter valet. Personvalet har också berörts här. Jag vill instämma i den moderata och centerpartistiska reservationen, som handlar om att vi ska renodla personvalet och ta bort spärrarna. Vi får ju, precis som Åsa Torstensson framhöll, anledning att återkomma till den frågan vid flera tillfällen. Nils Fredrik Aurelius och Ingvar Svensson yrkar bifall till en reservation som handlar om Internetröstning. Internetröstning och e-demokrati är spännande. Vi från Folkpartiet är positiva till detta, men jag kan inte förstå varför detta i den här vändan bara skulle omfatta utlandssvenskar. Nils Fredrik Aurelius pekade själv på att man i Kommunaldemokratiutredningen har lyft fram att man skulle kunna pröva detta i en svensk kommun. Det är väl i så fall bättre att pröva där. Varför begränsa det till utlandssvenskarna? Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. Jag instämmer också i reservation 3.